Fru talman! Mer än en miljon brott anmäls årligen i Sverige. Att drabbas innebär ofta omvälvande förändringar både socialt, psykiskt och ekonomiskt. Känslor som rädsla, vanmakt, otrygghet och panik är vanliga. Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar i tätt samarbete med polisen. Den hjälp och det stöd som Brottsofferjouren ger är kostnadsfri för dem som har utsatts för brott. Detta framgår av Brottsofferjourens lilla broschyr som finns på de flesta polisstationer och på många andra ställen. Jouren utgör en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Huvuddragen i de motioner vi har att behandla här är stöd till brottsoffer, skydd till utsatta kvinnor, besöksförbud, samverkan mellan myndigheter, utbildning av myndighetspersonal i bemötande och att skapa förtroende. Det finns en stor politisk enighet om målen för dessa områden. Men för att det ska få genomslag i verkligheten krävs det faktiskt mer. Att bli brottsoffer bara händer, och det händer snabbt. Det är en starkt kränkande upplevelse för den enskilde, för anhöriga och andra berörda. Varje situation är en otäck upplevelse för den enskilde. Varje dag blir människor knäckta av sådana upplevelser som rån mot bank och affär, våld och överfall, kränkning av det egna hemmet. Jag har mött människor som har varit utsatta för den här situationen. Det kan ta lång tid innan man kommer tillbaka igen. Den innersta rädslan sitter nog kvar livet ut. Centerpartiet anser att brottsoffer behöver stöd på alla sätt. Det har hänt en del, som här tidigare beskrivits, men det finns mycket kvar att göra. Vi från Centerpartiet hade förväntat oss att en proposition skulle föreligga i detta viktiga område utifrån Brottsofferutredningens förslag och att det skulle komma ett samlat förslag på området. Jag undrar verkligen: När kommer detta samlade förslag? Jag tänkte nu beröra en del av de yrkanden som finns här, bl.a. vill jag ta upp skydd för utsatta kvinnor. Under det senaste året har ett antal kvinnor fått sätta livet till. Många har fått utstå otroliga påfrestningar. Det är kvinnornas säkerhet och trygghet som ska sättas i första rummet. Detta bör särskilt beaktas vid våldsbrottslingarnas permissionsmöjligheter. Att det bör vara en strängare sekretess för personuppgifter i folkbokföringen har vi också hört tidigare från talarstolen. Det finns möjligheter att förse de utsatta med skyddsutrustning, men tyvärr får man ställa sig i kö därför att det inte finns en tillräcklig mängd av denna skyddsutrustning - trygghetspaket och larmutrustning. Det är orimligt att man ska behöva stå i kö och vänta på denna utrustning. Man får inte se resursanvändningen så smalt. Det finns också andra effektiva sätt att skydda utsatta kvinnor. I Värmland har man t.ex. försökt med hundar och hundpatruller. Det fungerar, i varje fall efter vad jag har fått höra, mycket bra. Det behöver vara många olika möjligheter så att kvinnorna ska kunna känna sig trygga. Det har diskuterats skärpt lagstiftning och besöksförbud. BRÅ gav i dagarna ut rapporten Grov kvinnofridskränkning. Den visar att 70 % av männen var tidigare dömda. Av dessa var en tredjedel dömda för brott mot den kvinna som åtalet om grov kvinnofridskränkning avsåg. En gemensam nämnare för många av dessa fall var alkohol eller narkotikamissbruk. Det är viktigt att ta bort mannen från brottsplatsen. I dag krävs det en mycket allvarlig misshandel för att polisen ska gripa mannen, och som sedan leder till en häktning. Oftast är det den livrädda kvinnan som flyr från platsen och som får avvakta beslut om vem som har rätt att bo kvar i hemmet. Den som borde ha begränsad rörelsefrihet är mannen. Lagen om besöksförbud är ett viktigt skydd för kvinnan. De som bryter mot denna borde förses med boja eller på annat sätt förhindras att träffa kvinnan. Jag tycker att det är bra att det blir en översyn av lagstiftningen om besöksförbud som regeringen nu tillsatt. Låt det inte dra ut på tiden. Låt det hända någonting snabbt. Sedan har det tagits upp utbildning av myndighetspersonal. Det är välkommet att det har satts i gång. Men det tar tid. Det går inte av sig självt, utan det kostar pengar. Det tar tid innan det hela får genomslagskraft inom hela personalorganisationen. Skynda på och gör det möjligt. Till det behövs det resurser, det måste vi komma ihåg, och det har vi pratat om mer än en gång. Det är ofta resurser som fattas. Det är viktigt med bemötandet i alla serviceyrken. Inom rättsväsendet och vården är det första mötet otroligt viktigt och har stor betydelse. Man ska inte behöva lära sig detta, men tyvärr är det så. Det har hänt en hel del vad gäller snabb handläggning. Men vi ser också i rapporten att de ärenden som inte leder till åtal tar mycket längre tid. Det är någonting som vi bör titta på. Vi har tagit upp frågan om stödpersonal till brottsoffer. Det har Brottsofferutredningen föreslagit. Det är jätteviktigt. När man är utsatt och ett offer är man i en svag position och har svårt att ta till sig all information. Det är svårt att veta hur man ska handla på bästa sätt t.ex. när det gäller ersättning. Man har inte förmåga att tänka på det, och då är det skönt att det finns en stödperson. Låt det bli en möjlighet för fler. Vi har också tagit upp kommunala handlingsplaner mot kvinnovåld och att myndigheter ska samverka även med ideella organisationer, med kvinnojourer osv. - en bred samverkan mellan polis, socialtjänst, hälso och sjukvård, kriminalvård på lokal nivå. Det är viktigt att man arbetar tillsammans med denna viktiga fråga. Låt gärna det ske med en handlingsplan fastställd av kommunen så att alla känner sitt ansvar och vet att de arbetar åt samma håll. En stor fråga är ekonomiskt stöd till Rikskvinnocentrum. Att det blev ett tillkännagivande av justitieutskottet är glädjande. Rikskvinnocentrum inrättades i Uppsala som ett nationellt centrum efter förslag från Kvinnovåldskommissionen. Verksamheten har bl.a. finansierats med statliga medel. Enligt direktiven skulle Rikskvinnocentrum verka för ett förbättrat bemötande i sjukvården av våldsutsatta kvinnor. En huvuduppgift är att ta emot utsatta kvinnor för medicinsk undersökning och behandling. Ett heltäckande handlingsprogram har utarbetats för omhändertagande av våldtagna och misshandlade kvinnor. Vid sidan av forskning och utveckling är etablering av tvärsektoriella kontakter med polis, rättsväsende, socialtjänst, kvinnojourer och brottsofferjourer en viktig uppgift för Rikskvinnocentrum. Denna verksamhet är helt nödvändig för att vi någonsin ska komma till rätta med problematiken kring våld mot kvinnor. Det vore oansvarigt om regeringen inte tog till sig utskottets bedömning att låta Till sist vill jag ta upp rättsintygens kvalitet och vilken betydelse de har. Misshandeln sker oftast i hemmen, oftast utan vittne, ord står mot ord och bevisningen är ofta starkt beroende av just rättsintygens kvalitet. Därför behövs det utbildning av blivande läkare och annan vårdpersonal och den bör utformas så att de är kompetenta att utfärda korrekta rättsintyg så att dessa inte kan kasseras i bevissammanhang. Det är knappt en tredjedel av rättsintygen som är användbara. Herr talman! Jag står bakom alla Centerpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 3.

Herr talman! Att intresset för brottsofferfrågor är stort visar detta betänkande som vi har framför oss. Här behandlas 49 motioner, och ibland innehåller dessa motioner var och en flera yrkanden. De är uppsamlade från två motionstider, både 1998 och 1999. Det beror antagligen på att man har väntat på att dessa ska behandlas i ett sammanhang i anslutning till att Det har inte gjorts, och därför tar vi nu detta steg. Regeringen säger samtidigt att Brottsofferutredningens förslag ska komma i en proposition i slutet av hösten 2000. I vilket fall som helst tycker jag att alla dessa motioner har resulterat i två för Miljöpartiet mycket positiva framsteg, och det gäller brott mot kvinnor. Ett yrkande som Miljöpartiet har gäller en regel för frihetsberövande vid upprepad överträdelse av besöksförbud. Det är frågor som vi inte är oense om i utskottet, utan vi har kunnat få en majoritet för dem. Det är inte bra som det är i dag, och det behövs fler åtgärder även om vi har gjort ganska mycket. En sak är att kvinnan inte ska behöva skydda sig hela tiden. Det räcker med att hon haft kraft att bryta sig ur ett nedbrytande förhållande med en man, och vi vet hur mycket kraft och ork det fordrar. Att sedan dessutom behöva skydda sig när mannen inte lämnar kvinnan ifred är ju absurt och måste åtgärdas. Det andra är att kvinnor inte ska behöva inskränka sin egen rörelsefrihet. Egentligen ska de inte behöva skyddsutrustning, hundar och livvaktsskydd, utan det är mannen som åtgärderna ska koncentreras på. Naturligtvis måste det vara så. Då hjälper det inte att ha bara ett förslag, utan detta är ett i ett led av förslag. Talare för mig har nämnt vissa åtgärder som kan ingå i detta led, t.ex. att mannen efter upprepade försök ska häktas. Elektronisk boja kan också prövas för att man ska få bevis, vilket ofta är vad som saknas, på mannens överträdelse. Det ger ju inte ett fullständigt skydd, vilket BRÅ har visat i sin rapport, men det är ett led i att kunna skydda kvinnan. I betänkandet säger man, herr talman, att dessa förslag är steg i rätt riktning. Där står tydligt att en viktig utgångspunkt är att åtgärderna som ska skydda kvinnan inte i första hand ska inskränka hennes rörelsefrihet eller integritet. I stället bör åtgärder som begränsar mannens rörelsefrihet övervägas. Det tycker jag är ett bra steg. Man ger exempel på vad som behöver ändras. Dessutom sägs det i betänkandet att dessa frågor ska beredas och avslutas i år för att därefter komma som förslag till riksdagen under 2001. Det andra positiva framsteget är Rikskvinnocentrum i Uppsala, som är ett nationellt resurs och kompetenscentrum. Naturligtvis ska det inte, som nu, huvudsakligen vara beroende av pengar från landstinget, därför att den övriga sjukvården är en så stor börda för landstinget. Eftersom det är en nationell resurs med rikstäckande uppgifter ska naturligtvis staten bidra. Men det har inte varit så. Därför får inte Rikskvinnocentrum något bidrag i år. Men nu har vi en skrivning som säger att det är angeläget att staten garanterar ett långsiktigt ekonomiskt stöd till Miljöpartiet har andra yrkanden och förslag som vi tyvärr inte nått lika stora framsteg med, men jag vill nämna några som jag tycker är viktiga. Det gäller målsägandefrågor i första hand, och jag yrkar bifall till reservation 6. Vidare handlar det om stöd till kvinnor i våldtäktsmål. Vi har sett i uppmärksammade mål i domstolarna om just våldtäkt av unga flickor hur dessa skulle ha behövt ett bättre stöd. Jag tycker att dessa kvinnor i stället för ett juridiskt målsägandebiträde ska kunna erbjudas en psykolog. Jag säger inte att juridiska biträden ska uteslutas. Men det ska framhållas att en psykolog ska kunna vara stödet, för jurister har i allmänhet inte den utbildning som krävs. Det som juristen ska tillgodose i dessa mål är oftast skadeståndsanspråk, och det kan lika gärna åklagaren göra. Jag stöder mig också i denna åsikt på Högskoleverkets utvärdering av juristutbildningen. Där konstaterar man att beteendevetenskap är alldeles för lite förekommande i juristutbildningen. Man föreslår att detta ska ändras. Det förekommer ytterst sparsamt inom den juridiska utbildningen. Arbetsgruppen för kompetensutveckling av ordinarie domare har i en promemoria anfört att även rön inom andra vetenskapliga områden än juridiken kan ha betydelse för domarnas arbete och således generera behov av utbildning. Det gäller då naturligtvis också advokaterna. Man rekommenderar då att underlätta kontakten med övriga fakulteter och för studenterna att välja kurser utanför juridiken för att bredda utbildningen och ge andra perspektiv. Innan detta sker tycker jag ändock att det är viktigt att psykologer biträder i domstolarna i dessa mål. Miljöpartiet har också en motion som vi tyvärr står ensamma bakom. Den gäller forskningen om mäns våld i allmänhet och mot kvinnor i synnerhet. Det tycker jag är ett viktigt forskningsområde för att kunna sätta in motkrafter. Vad gör vi med dessa män som döms? Vilken behandling och vilka åtgärder ska kunna mota unga mäns beteende? Det skulle behövas en tvärvetenskaplig forskning, både socialmedicinsk och beteendevetenskaplig. Vi ser också att det i huvudsak är männen som utför våldsbrott och som står för den största delen av kriminaliteten. Därför tycker jag att det är viktigt att en sådan forskning startas. Vi har också kommit ett steg på väg mot medling. Vi är eniga i utskottet om medlingens roll i rättssystemet och tycker att det är viktigt att brottsoffret och gärningsmannen möts, särskilt när det gäller ungdomar. Det ska komma en redovisning före oktober i år i den frågan. Vi har också andra motioner, men jag vill inte ödsla tid med att ta upp dem eftersom kvällen är sen. Det är klart att jag står bakom dessa, men jag har talat om den reservation som jag tycker är mest angelägen och som jag vill yrka bifall till, reservation 6.
Herr talman! Kia Andreasson talar om att det är väldigt mycket positivt som är på gång. Underförstått är det just därför Kia Andreasson inte har velat vara med och reservera sig till förmån för den flerpartimotion som finns i det här betänkandet. I reservation 5 har Kia Andreasson ett yrkande till förmån för en motion angående forskning rörande mäns våld mot kvinnor. Det konstateras ju väldigt tydligt i betänkandet att det pågår en rad forskningsprojekt och att BRÅ har fått i uppdrag att tillse att just forskningen om mäns våld mot kvinnor utreds osv. Då undrar jag bara, Kia Andreasson, vad det är för skillnad mellan den positiva skrivning som berör reservation 5 och de positiva skrivningar som Kia Andreasson anser berör motion Ju721. Är det inte så att det handlar om att Kia Andreasson försöker lägga lite dimridåer, för just när det gällde motion Ju721 hade ju Kia Andreasson och Miljöpartiet en vågmästarroll i utskottet? Är det därför Kia Andreasson har avstått från att yrka bifall till denna motion? Jag skulle vilja ha ett klargörande av skillnaden mellan den som Kia Andreasson anser positiva skrivningen i reservation 5 och det som Kia Andreasson anser vara tillgodosett när det gäller motion Ju721.
Herr talman! Skillnaden är, som jag redogjorde för, att forskningen om våld mot kvinnor ska gälla mäns våld generellt i samhället, då även mot kvinnor. Någon sådan forskning har inte bedrivits av BRÅ, utan man har bedrivit annan forskning om vilka mekanismer som gör att kvinnorna bryts ned i relationer osv. Detta har vi fått en bra bild av men dock inte av de grundläggande mekanismer som gör en sådan skillnad på kvinnor och män på just detta område. Det är det som är den stora skillnaden. När det gäller den tvärpolitiska motionen 721 är det helt klart för mig att vi har kommit fram i den frågan, såsom jag redogjorde för. Det står ju i betänkandet att regeringen nu ska se till att detta arbetas fram på departementet. Det finns t.o.m. datum för åtgärderna. Då har jag ju ingen anledning att reservera mig. Det tycker jag också gäller den reservation som oppositionen, får man väl kalla det, har lämnat. Den reservationen har vi ju fått tillgodosedd.
Herr talman! Som jag uppfattar det när jag läser betänkandetexten är det precis lika väl tillgodosett när det gäller reservation 5, där det talas om BRÅ:s uppgift att koncentrera sig till den forskning som berör mäns beteenden. Men jag skulle vilja fråga Kia Andreasson: Tycker Kia Andreasson att alla de här attsatserna i Ju721 är tillgodosedda fullt ut - när det gäller möjligheten för hotade kvinnor att skydda sig, när det gäller samarbete mellan olika yrkesgrupper, när det gäller jämställdhetsperspektivet vid utvärdering av misshandelsärenden, när det gäller rättsintygets kvalitet osv.? Det vore intressant att veta om Kia Andreasson verkligen menar det - att Ju721 till fullo är tillgodosedd men inte den motion som Kia Andreasson har reserverat sig till förmån för i reservation 5.
Herr talman! Ja, jag anser att betänkandet har tillgodosett de yrkandena genom att tala om att man ska arbeta med dem. Man har också fastställt datum då det ska redovisas för de punkter som Ragnwi Marcelind läste upp. Däremot har inte det som jag efterlyser när det gäller forskning om det våld som utövas av män tillgodosetts.

Herr talman! Riksdagen behandlar nu justitieutskottets betänkande 23 om brottsofferfrågor. Jag ska inleda med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Det gör jag inte alls av någon illvilja. Det goda är ju, tycker jag, att det råder en ganska stor enighet i riksdagen om i vilken riktning vi ska gå när det gäller de här frågorna. Det visar motionsskörden mycket tydligt. En mycket stor del av motionsyrkandena handlar ju om att man vill driva på ett arbete som redan pågår. Några av yrkandena, t.ex. vänsterpartimotionen om att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet när det gäller könsstympning eller den socialdemokratiska motionen om bättre utbildning för poliser när det gäller sexuella övergrepp mot barn, har redan tillgodosetts genom ny lagstiftning och nya utbildningsinsatser. Det är motioner som väcktes förra riksdagsåret men där vi alltså redan har sett resultat. Det är en illustration till att det faktiskt händer saker ganska fort på det här området. Vi försöker från socialdemokratins sida att hålla ett högt tempo när det gäller brottsofferfrågor i allmänhet och våld mot kvinnor och barn i synnerhet. Sverige ska inta en ledande ställning i världen när det gäller de här frågorna. Inget annat duger. Förutom att vi då steg för steg kan komma till rätta med de här brotten i Sverige innebär det också att Sverige i så fall kan tala med en klar och stark stämma i internationella sammanhang. Vi har i helgen sett det på FN konferensen i New York, som följde upp Kvinnokonferensen i Beijing. Där drev Sverige framgångsrikt frågan om att uppmärksamma våldet mot kvinnor världen över. Ett land som arbetar seriöst med detta blir också respekterat i omvärlden, och det har vi kunnat se. Herr talman! Det här betänkandet är stort. Det behandlar nästan 50 motioner och över 100 yrkanden. Det säger sig självt att jag inte hinner ta upp alla de yrkandena. Det får bli lite schematiskt med nedslag på vissa ställen. Man kan säga att betänkandet sönderfaller i två delar. Det är dels åtgärder för att förbättra brottsoffers situation i allmänhet, dels åtgärder för att förbättra bekämpningen av specifikt våld mot kvinnor och då i synnerhet det våld som utövas av en närstående eller tidigare närstående man. Låt mig börja med brottsofferfrågorna. Här kan man konstatera att i botten ligger en utredning från 1998 som har lämnat förslag om hur man ska förbättra brottsoffers situation på en rad områden. Det rör t.ex. besöksförbudslagstiftning, stödpersoner i rättegång och utbildning för personal inom rättsväsendet. Utredningen har remissbehandlats, och regeringen kommer att lämna en proposition om brottsofferfrågor till hösten. Jag har full förståelse för de motioner som i olika ordalag vill genomföra Brottsofferutredningens förslag, helst nu genast. Men med tanke på att en proposition är så nära förestående kan det inte bli fråga om någonting annat än avslag på dessa yrkanden, eftersom det vore dumt av riksdagen att föregripa beredningen av propositionen. Jag måste tillägga att åtminstone ett av förslagen från Brottsofferutredningen redan är delvis genomfört. Det gällde användningen av videoteknik i rättegångar där vittnen eller målsägande är utsatta för hot. Förra året vid den här tiden antog riksdagen en proposition om försöksverksamhet med sådan videoteknik, och försöken pågår under det här året. Lagstiftningen gäller ju under detta år. Där är alltså en del av detta redan genomfört. Jag vill också peka på att det händer mycket annat i rättsväsendet när det gäller att uppmärksamma brottsoffers situation och behov av stöd. Rikspolisstyrelsen har, som nämnts tidigare i debatten, tagit ett eget initiativ i form av en brottsofferhandbok, som för övrigt kommer att presenteras i remissupplaga på ett stort seminarium om brottsofferfrågor på Polishögskolan i morgon, onsdag. Denna handbok ska fungera som en teoretisk och praktisk handledning för polisen och visa hur man från polisens sida kan förbättra brottsofferstödet rent konkret. Detta om brottsofferfrågor i allmänhet. Jag går så över till frågorna om våld mot kvinnor. Här vill jag först säga att det är få frågor inom kriminalpolitiken som för närvarande prioriteras så högt som just detta område. Här ska vi minnas att frågan om våld mot kvinnor i hemmet på många sätt är en ny offentlig fråga. Länge var det här något som man inte talade om. Det betraktades nästan som en privatsak. Så är det fortfarande på många håll i världen - det visade sig inte minst vid konferensen i New York. Det har funnits ett tabu kring detta där föreställningen om den heliga familjen, inom vars hank och stör samhället inte ska bry sig om vad som händer, länge förhindrade att ibland oerhörda övergrepp blev kända och fall för rättsväsendet. Lagstiftningen var länge anpassad till denna syn. Glöm inte att våldtäkt inom äktenskapet inte blev förbjudet förrän 1965! Här visar sig också vikten av att ha en helhetssyn på kriminalpolitiken och att kunna skilja på situationer. Vi har i de här debatterna sagt mycket gott om familjens viktiga roll i brottsförebyggande arbete, och det är sant. Men det är också sant att i fallen med våld i hemmet är familjen inte en del av lösningen utan en del av problemet. Då krävs att samhället har en aktiv roll i uppmärksammandet och bekämpandet av också detta våld. En siffra som nämnts tidigare i debatten är att det anmäls ca 20 000 fall av misshandel eller grov misshandel mot kvinnor per år. Nästan 80 % av dem har begåtts av en bekant till kvinnan. 20 kvinnor per år misshandlas till döds av sina män. Det är skrämmande siffror. Men vi vet att det också finns ett stort mörkertal. Antalet anmälningar har dessutom ökat kraftigt de senaste åren. Det kan spegla en ökning av den faktiska brottsligheten, men troligare är kanske att merparten av ökningen är ett resultat av att anmälningsbenägenheten har ökat. Då kan man ställa frågan varför den har gjort det. Ja, kanske framför allt därför att vi från samhällets sida har bestämt oss för att ta den här brottsligheten på allvar. Vi har väckt en debatt och dragit fram frågan i ljuset. Vi har varit klara och tydliga i att ingen ska behöva tåla våld i hemmet och att rättsväsendet alltid ska stå på den utsattas sida. Kvinnofridspropositionen från 1997 innebar förstås på sitt sätt ett startskott för samhällets insatser när det gäller våld mot kvinnor. Vi fick en ny lagstiftning, vi fick förebyggande insatser och vi fick åtgärder för att förbättra bemötandet av utsatta kvinnor. Brottsförebyggande rådet offentliggjorde i förra veckan, vilket några har tagit upp tidigare i kväll, en utvärdering av de första ett och ett halvt åren med den nya lagen. När man talar om den ska man hålla i minnet att utvärderingen avser tiden innan riksdagen gjorde ett förtydligande av hur man ville att lagen skulle tolkas. Det fick man göra efter att Högsta domstolen i mars förra året gjort tolkningen att mannen tidigare måste ha dömts för misshandelsbrott mot kvinnan för att man skulle kunna döma för grov kvinnofridskränkning. Och just därför antog riksdagen i höstas en justering av lagtexten, så att det inte längre skulle behövas några sådana domar i bagaget så att säga för att en man skulle kunna dömas för grov kvinnofridskränking. Det är viktigt att ha detta i åtanke, eftersom en av effekterna av HD-domen blev att antalet åtal efter mars 1999 sjönk dramatiskt. Efter denna förändring som vi nu har gjort från i år kan vi förmodligen se att den trenden vänder igen. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att straffen skulle skärpas när det gällde kvinnomisshandel. Och så verkar det faktiskt också ha blivit om man läser utvärderingen, även om man självklart inte kan dra några säkra slutsatser efter så kort tid och så pass få mål som det handlar om och framför allt inte efter osäkerheten med anledning av HD-domen. Men om man jämför de fall där mannen dömts för grov kvinnorfridskränkning med tidigare domar där en man dömts för misshandel av en närstående kvinna så kan man konstatera att domstolarna förefaller att döma hårdare med den nya lagstiftningen. För misshandelsbrott dömdes männen i genomsnitt till drygt 7 månaders fängelse. Efter införandet av kvinnofridsbrottet har den genomsnittliga strafftiden varit betydligt längre - 12-14 månaders fängelse. Detta är ju bra, eftersom det var ett av huvudsyftena. Men vi är från vår sida inte så enkelspåriga att vi tror att hårdare straff löser alla problem. I det här fallet har det nog varit rätt som en signal om hur viktigt samhället anser det vara att vi kommer till rätta med denna typ av våld, men också som en signal till kvinnorna om att rättsväsendet inte tar lätt på dessa brott. Annars har jag den generella åsikten att risk för upptäckt och dom har en mycket mer allmänpreventiv effekt än hårdare straff. Också när det gäller detta med risken för upptäckt och rannsakan så finns det mycket att göra när det gäller våld mot kvinnor - att polis och åklagare ser allvarligt på dessa brott, behandlar kvinnan med respekt och professionalitet och, inte minst, genomför en bra förundersökning så att fallen verkligen kan tas till domstol. Det gäller inte minst de fall där kvinnan senare vill ta tillbaka sin anmälan. Det är inte alls ovanligt. I detta sammanhang händer det också många bra saker. Jag vill bara peka på en sak. Justitieutskottets s-grupp var på besök hos Blekingepolisen för en månad sedan. Där visade man bl.a. hur man använder sig av videoförhör i utredningen för att få fram ett bra underlag som personen i fråga sedan inte ska kunna backa ifrån. Denna tidiga dokumentation är viktig, inte minst i det fallet där kvinnan senare vill ta tillbaka sitt vittnesmål, kanske beroende på att hon har hotats. Vi fick också en checklista när det gäller våld mot kvinnor som alla poliser i Blekinge har utrustats med. Det är ett litet kort med korta meddelanden om vad man som polis ska tänka på när man kommer till en brottsplats, en lägenhet eller ett hus där det förekommer misshandel. Det handlar om allt från hur man ska beskriva målsägandens skador och hur brottsplatsen ser ut till att man ska informera kvinnan om att hon kan få tillfällig bostad hos kvinnojouren, att hon kan få hjälp av de sociala myndigheterna och vilka möjligheter som finns att ansöka om besöksförbud. Herr talman! Detta är ett av resultaten av det myndighetsgemensamma uppdrag som gavs i samband med Kvinnofridspropositionen. Då gav regeringen ett antal myndigheter i uppdrag att öka ansträngningarna för att förebygga våldsbrott mot kvinnor, att utarbeta åtgärdsprogram, att samverka myndigheterna emellan och med berörda frivilligorganisationer. Det är viktigt att säga detta och att kunna visa konkret hur positionerna undan för undan flyttas fram. Vissa av oss kan tycka att det går för långsamt och att vi vill mer, vilket inte minst den här motionsskörden är ett tecken på. Men det får aldrig råda någon tvekan om vart vi vill och att vi faktiskt också är på rätt väg. Men detta räcker förstås inte, och jag ska avsluta med tre exempel på vad som nu är på gång och som ligger framför oss. För det första handlar många av motionerna om problemen med överträdelse av besöksförbud, om hur män som har belagts med besöksförbud bryter mot det och söker upp, hotar, trakasserar, slår och ibland rent av misshandlar kvinnan till döds. Det är oacceptabelt, och vi måste ha bestämmelser och former för att övervaka besöksförbudet som är effektiva. Det är också oacceptabelt att det ofta är kvinnans rörelsefrihet och integritet som inskränks i sådana här situationer. Det är hon som får flytta för att komma bort från mannen. Principen, och där håller jag med dem som har talat om detta tidigare, måste vara den motsatta, att det är den hotande mannen som ska drabbas av obehag och inskränkningar i rörelsefriheten. Med den utgångspunkten pågår därför två parallella utredningar. Den ena handlar om att undersöka möjligheterna att använda sig av elektronisk övervakning i dessa situationer, s.k. fotboja. Här har Brottsförebyggande rådet gjort en teknisk inventering och kommit fram till att det visst är möjligt att använda sig av denna teknik. Men det återstår en rättslig översyn. För att man ska kunna dra i gång en sådan försöksverksamhet måste vi först reda ut rättsläget. Man måste då fundera över det som står i regeringensformen 2 kap. 8 §. Det är en bestämmelse om att varje medborgare har rätt att förflytta sig inom riket. Om, jag säger om, vi ska ha en försökslagstiftning i fråga om detta, så måste vi först försäkra oss om att vi inte bryter mot regeringsformen. Det är den rättsliga översynen som nu pågår. Sedan får vi se hur vi kan gå vidare med det förslaget. Det andra handlar om en mer generell översyn av besöksförbudet. I fråga om detta gör regeringen en översyn med just den utgångspunkten att det är mannens, inte kvinnans, rörelsefrihet som ska inskränkas. Bl.a. tittar man på om man kan utvidga besöksförbudet till att gälla ett större område än i dag, om man ska skräpa straffskalorna och om man ska kunna avvisa en angripande man från hans och kvinnans gemensamma bostad. Beträffande det sista finns det för övrigt lagstiftning i andra länder som vi ska titta extra noga på. Regeringen räknar med att ha denna översyn färdig till hösten och att lägga fram ett förslag till riksdagen nästa år. För det andra vill jag peka på det som är på gång inom ramen för den sexualbrottsutredning som jag och några till i utskottet har förmånen att vara ledamöter i. I detta sammanhang kommer vi att kunna lägga fram förslag som väsentligt skärper synen på sexualbrotten och som stärker den sexuella integriteten. Frågan om s.k. sexklubbar, som tas upp i en av motionerna, berörs av den utredningen. Vi har inte några färdiga ställningstaganden än, men jag kan väl säga så mycket som att utredningen nog kommer att kunna lägga fram förslag som väsentligt försvårar sexklubbarnas rekryteringsmöjligheter och som kanske rent av kan leda till att de får läggas ned helt och hållet. En annan fråga i utredningen rör s.k. trafficking eller sexuell slavhandel. När det gäller detta har utredningen också i uppdrag att försöka mejsla fram en skärpning av lagstiftningen mot dem som profiterar på denna sexhandel. Det är viktigt att hålla i minnet att också det ligger framför oss. För det tredje kommer det en nyhet denna vecka. Då offentliggör regeringen bildandet av ett nationellt råd för kvinnofrid. Där ska man under jämställdhetsministerns ledning samla företrädare för myndigheter, frivilligorganisationer och folkrörelser. Rådet ska ha en rådgivande funktion och identifiera behovet av olika insatser och föreslå åtgärder som ett sätt att också fånga upp frivilligorganisationernas erfarenheter. Jag har ju hittills mest uppehålla mig vid lagstiftning och myndighetsåtgärder, vilket naturligtvis är viktigt. Det är också det som är våra verktyg i den här kammaren för att förbättra läget. Men vi får aldrig glömma att det runtom i landet också finns tusentals människor som brinner för dessa frågor och som ägnar stor kraft och mycket fritid åt att hjälpa människor som blivit utsatta för brott, är förföljda och trakasserade. Landets brottsofferjourer och kvinnojourer gör ett ovärderligt arbete för enskilda människor, och de förtjänar samhällets varmaste stöd. Avslutningsvis vill jag säga att det är allas vårt ansvar att bekämpa och förebygga brott. I fråga om detta har riksdagspolitiker och myndigheter en uppgift, och där har enskilda människor också stora uppgifter.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Morgan Johansson. Jag och andra har ställt frågor om flera saker i debatten, och vissa svar har ju getts. Men är det rimligt att kvinnor ska stå i kö och vänta för att få skyddsutrustning när det finns hjälpmedel? Är det rimligt att bara en tredjedel av rättsintygen är användbara? Behövs det inte ytterligare åtgärder på det området? Morgan Johansson sade att frivilligorganisationerna förtjänar ett varmt stöd. Det instämmer jag verkligen i. Och det är inte bara det varma stödet som de behöver, utan de behöver också en morot, annars har vi inte kvar det engagemang som finns i dagens frivilligorganisationer.
Herr talman! Naturligtvis är det inte rimligt att kvinnor ska stå i kö för att få trygghetspaketet. Vi har ungefär 400 trygghetspaket ute. Om de är för få för att räcka för enskilda situationer måste vi självklart se till att så många tillskapas att de räcker för att täcka behovet. Det är inget konstigt i det. För övrigt kan jag nämna att vi ser inte bara till kvantiteten utan till kvaliteten. Vi kommer t.ex. att förse trygghetspaketen med larmanordning och GPS system så att man hela tiden vet var de finns. Det är viktigt också fortsättningsvis. Rättsintygen måste förbättras. Rättsmedicinalverket har där ett uppdrag, och en försöksverksamhet är i gång. Vi får väl se vad som kommer ut av det. När det gäller frivilligorganisationernas verksamhet tycker jag att det ändå är en poäng i att säga att det kommunala stödet ska ligga i botten. I grunden är det nämligen kommunernas ansvar. Jag vet inte om Gunnel Wallin är ute efter att få inrättat ett stort nytt statligt stöd för den här verksamheten landet över. Jag har i varje fall inte sett det i hennes budgetäskanden men det är möjligt att det finns med där.
Herr talman! Vad som finns i våra budgetäskanden får Morgan Johansson se till hösten. Då gör vi en närmare precisering. Man kan inte bara från statlig sida kräva insatser t.ex. för kvinnojourer och brottsofferjourer, som ju ägnas ett stort engagemang. Ofta handlar det då om äldre personer. För att få yngre att ta vid där måste man också ge något. Det gäller då kommunen, staten eller vad det nu är. Man kan inte bara ta emot utan man måste också ge. Sedan till detta med att det inte är rimligt att behöva stå i kö och att det ska finnas trygghetspaket. En sak är vad man säger i målsättningen och en annan sak är hur verkligheten är. Verkligheten är att kvinnor står i kö för att få ta del av de möjligheter som finns att skydda sig. Detta är, tycker jag, inte rimligt men jag är glad över att Morgan Johansson säger att de här kvinnorna ska få nämnda möjlighet.

Herr talman! Under den gångna helgen publicerades en rapport som visar att av drygt 1 000 polisanmälningar för grov kvinnofridskränkning har, som tidigare sagts här, endast 10 % lett till åtal. För samma procentsats har åtalsrubriceringen ändrats, främst till misshandel. Kartläggningen har utförts av BRÅ. De män som dömts har begått förhållandevis grova brott. 70 % av dessa män hade tidigare dömts för misshandel, våldtäkt eller våld mot tjänsteman. Det grova våldet mot kvinnor har belyst de omänskliga förhållanden som alla dessa kvinnor tvingas leva under. Årligen har ca 25 kvinnor fått sätta livet till, och då endast i Sverige. Vi kan nog bara ana vilket liv de haft innan dödsfallet inträffade. Brottsoffer som vänt sig till brottsofferjourer eller kvinnojourer har känt sig mer kränkta genom att åklagarna inte ens väckt åtal trots att gärningsmannen varit känd. Målsättningen måste vara att inte en enda anmälan läggs åt sidan. Insatser till förmån för brottsoffer måste utgöra en central del av kriminalpolitiken. Antalet brottsoffer måste minska. Brottsoffer ska behandlas med respekt och värdighet under det rättsliga förfarandet, och skyddet av deras privatliv och deras säkerhet ska säkras. Laglydiga ska känna sig trygga - inte brottslingar. Vi måste rusta upp rättsväsendet. Jeppe Johnsson har tidigare här i dag utvecklat moderaternas ståndpunkter vad gäller betänkandet om brottsoffer. Herr talman! Vi moderater vill göra det möjligt för varje kvinna som misshandlas att få en stödperson. Stödpersonen kan t.ex. komma från polisen eller socialtjänsten och ska framför allt vara väl utbildad i frågor som rör våld mot kvinnor och därmed kunna hjälpa den utsatta kvinnan vid kontakter med myndigheter och förmedla hjälp. Stödpersonen ska fortlöpande kunna värdera och ompröva kvinnans behov av skydd men även ha till uppgift att fungera som moraliskt stöd. Den misshandlade kvinnan ska inte på egen hand behöva ta sig igenom en lång och svår rättsprocess utan att få rätt till tillräckligt stöd och skydd. Stödet och skyddet till brottsoffer och vittne måste därför öka. Den som utsatts för brott ska naturligtvis mötas av professionell personal hos berörda myndigheter. Det är också viktigt att någon av de myndigheter eller jourverksamheter som den misshandlade kvinnan först möter vid behov kan förse henne med denna kontaktperson. Vi moderater har lagt fram förslag om stödperson i motioner och nu även i reservation 7 där vi pekar på detta behov. Regeringen bör därför av riksdagen få i uppdrag att utreda förslaget om stödperson för brottsoffer. Herr talman! Vad vi moderater för fram i reservation 13 är att strängare kriterier måste tillämpas innan frigivning av våldsbrottslingar får ske. Här måste det mer noggrant än tidigare prövas om våldsbrottslingens prognos är så god att en återanpassning till samhället är möjlig. Det är rimligt att villkorlig frigivning inte ska ske om den dömde ej vill genomgå behandling eller om prognosen för den dömde inte är tillräckligt positiv. Vi moderater föreslår därför att bestämmelserna i brottsbalken på detta område ska ses över. Herr talman! I ett av våra särskilda yttranden visar vi på vikten av att brottsoffer får ersättning för de skador som de tillfogats. Den ersättning som tilldömts ett brottsoffret måste dessutom utbetalas inom rimlig tid. Det är svårt för den drabbade att tro på att rättssystemet fungerar när utbetalning kan dröja i flera år. Handläggningstiden måste bli kortare. Den långa vägen fram till utbetalning av brottsskadeersättning innebär en plågsam påminnelse om hemska upplevelser. Om dessutom skadeståndet över huvud taget inte utbetalas kränks i ännu högre grad en redan illa behandlad människa. Staten måste på alla sätt visa att offren för brott ska ha hög prioritet. Offrets perspektiv får aldrig glömmas bort! Herr talman! Anslagen till rättsväsendet har inte medgivit att nödvändiga utbildningssatsningar kunnat sättas i verket. Det är därför positivt att fortbildning och utbildning rörande våld mot kvinnor och andra brottsoffer nu genomförs. Kostnaden för nämnda områden, liksom kostnaden för den utbildning som krävs för ett bättre bemötande av brottsoffer, ligger inom respektive myndighet. Helt klart är att även handläggningen måste gå snabbare. Vårt budgetalternativ skulle ge bättre förutsättningar för att kunna vidta dessa åtgärder. Vittnen till brott ska kunna känna sig trygga och våga anmäla de brott som de bevittnat. Detta är av avgörande betydelse för en rättsstat. Att Rikspolisstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för skydd av vittnen är i högsta grad nödvändigt och ett steg i rätt riktning men då måste detta sättas i verket, liksom alla andra åtgärder som kan stödja dem som drabbas av brott. Herr talman! Jag ställer mig bakom moderaternas reservationer och särskilda yttranden men för tids vinnande nöjer jag mig med att ansluta mig till Jeppe

Fru talman! Ingen reformpolitik, ingen budgetpolitik, ingen konjunkturpolitik - så måste tyvärr regeringens vårbudget dömas ut. Svensk ekonomi går i dag på högvarv, allra bäst går det i de delar av vårt näringsliv där socialdemokratisk politik betyder som minst. Trots att ekonomin nu genom 1990-talets reformer och en stark världsekonomi går på topp, präglas regeringens politik av stillastående. Det är occeptabelt med tanke på de utmaningar som vi står inför. Det finns i vårbudgeten inga förslag till reformer för att möta globaliseringens utmaningar och möjligheter.

Bristen på reformer drabbar dem som allra mest behöver dem - enskilda människor som sitter fast i segregationens utanförskap; patienter i sjukvårdens köer; elever som inte får de kunskaper de behöver; familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop; unga människor som vill bo i sin hembygd men där de inte kan få jobb eller som vill jobba i något av våra tillväxtområden men där de inte kan få bo. Bristen på reformer drabbar samhället i sin helhet. Vi ser det i form av utflyttning av företag, företagande, forskning liksom av ägande. Vi ser det i form av att vi har den gamla tidens arbetslöshet som ställer hundratusentals människor utanför arbetsmarknaden, men samtidigt den nya tidens arbetsmarknad där bristen på arbetskraft blir allt tydligare. Trots globalisering, trots utflyttning, trots arbetslöshet, trots segregation och trots arbetskraftsbrist sker inga reformer. Trots att näringsministrar har lovat reformer, trots att finansministrar har lovat reformer och trots att statsministern har sagt att reformer självklart ska till, trots avregleringsgrupper, trots att småföretagargruppen och trots att alla möjliga samtalsgrupper har sagt att det behövs reformer så kommer det inga. Trots att det stått i budgetpropositioner år efter år och trots att det stått i vårpropositioner att nästa gång ska det komma en politik för företagande och tillväxt och för en modern arbetsmarknad så blir det inget. Det är som i den gamla välkända sagan om skräddaren. Det bidde ingen rock, det bidde inga byxor och det bidde ingen väst. Det bidde inget. Det bidde inte ens en vante. Skälet är enkelt. Sverige regeras av en politisk majoritet som i varje enskild viktig fråga har oförenliga uppfattningar. Partierna är splittrade sig emellan, och partierna är splittrade internt. Vi ser det i de olika viktiga sakfrågorna och när det gäller politikens principiella inriktning. · Ett parti är för planekonomi och ett förstatligande av ägandet till våra viktigaste produktionsresurser och företag. De två andra är emot detta. · Två av partierna bekämpar frihandeln på både ideologiska och principiella grunder. · Ett parti är för Sveriges medlemskap i EU. De två andra har som främsta mål att vi ska lämna det europeiska samarbetet. · Ett parti bekämpar tanken på att privatisera statliga företag. De två andra är splittrade i frågan men ändå för. · Ett parti inser problemet med att vi får allt färre yrkesverksamma. Men de två andra partierna vill lösa den framväxande arbetskraftsbristen genom sitt främsta krav på att lagstifta om kortare arbetstid. Ett parti vill dessutom säkra välfärden genom att avlöna dem som inte arbetar alls. · Ett parti är emot den budgetprocess som gett den statliga ekonomin stadga och vill nu riva upp utgiftstaken. · Två av partierna är intensivt emot Sveriges deltagande i den gemensamma valutan. Ett parti är splittrat men ändå för. · Ett parti säger sig vara för reformer som underlättar för företagande och forskning. De två andra är intensivt emot att sänka skatter på företag, företagande och ägande. · Ett parti bekämpar varje form av privata alternativ inom sjukvården och skolan. Ett andra parti är både för och emot och vill förbjuda företagande som ger människor en bättre skola och sjukvård. Det tredje är i princip för privata alternativ bara det inte är i form av företag. · Ett parti har sagt att det vill sänka skatterna, men de två andra vill hellre höja dem. Så här går det vidare i de grundläggande centrala frågorna. Det är skälet till att ingenting händer. Konsekvensen av att regeringen samarbetar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet är att inga reformer blir politiskt möjliga eftersom dessa tre partier har direkt oförenliga uppfattningar i politikens centrala och avgörande frågor. Men det är inte nog med detta, fru talman.

Fru talman! Vi har nog aldrig i Sveriges riksdag sett en så splittrad regeringskoalition. Det är därför vi aldrig har sett en så handlingsförlamad regering. Ryktet säger att regeringen försöker att kompensera bristen på reformer med att låta de offentliga utgifterna öka. Det är tyvärr ett uttryck för att regeringen inte längre klarar trycket internt och externt på att i goda tider börja spendera och öka de offentliga utgifterna. Det är helt enkelt så att regeringen har tappat kontrollen över budgetpolitiken. Om regeringskoalitionen inte kan ena sig om reformer är det däremot inget problem att ena sig om ökade utgifter. Därför ser vi nu en snabb utveckling av de offentliga utgifterna. Det märks inte så mycket när hela ekonomin växer, men det märks när vi har sämre tider och ändå har kvar de höga utgifterna. Under de borgerliga regeringsåren ökade statens utgifter -, exklusive ränteutgifter, pensionssystemet och bankstödet - med 5 miljarder. Det ska ställas mot att regeringen nu i högkonjunktur ökar utgifterna med Men det är värre än så. Vi vet av erfarenhet att regeringen utnyttjar budgeteringsmarginalen till att fylla ut med nya utgifter. Det innebär att utgiftstaken alltmer styr ökningstakten i de statliga utgifterna. Från 1997 fram till i år har utgiftstaken ökat med 42 miljarder. Men från i år t.o.m. 2003 ökar utgiftstaken med 82 miljarder. Vi ser alltså en mycket snabb utveckling av de offentliga utgifterna under en tid då regeringen borde ha lättare än någonsin att hålla i utgifterna. Men det är inte nog med detta. Ekonomistyrningsverket föreslår i sina prognoser att utgifterna kommer att ligga över utgiftstaken med drygt 3 miljarder under de kommande åren. Men det är inte nog med detta. Regeringen ägnar sig medvetet åt att gå runt budgettaken genom ett budgettricksande som innebär att statliga utgifter inte redovisas som utgifter i statens budget. Det handlar om ytterligare 10-15 miljarder under de kommande åren. Regeringen har inte längre kontroll över budgetutvecklingen. Men det är inte nog med det. Man saknar också förmåga att göra de prioriteringar som måste kunna göras för att värna dem som är mest beroende av statens stöd. Ökningen av utgifterna kommer inte dem som är i störst behov till del. Änkor och handikappade får fortfarande stå tillbaka för de breda bidrag som är politiskt mer lönande att ge eftersom LO är en starkare organisation än den enskilde handikappade någonsin kan vara. Det finns i regeringens budgetstrategi ett drag som påminner om Nils Ferlins dikt: "Men dessa de mycket fattiga dem gör det mig ont att se. De får aldrig ett bröd från frälsningsarmén och aldrig ett ord i Clarté." Det vore bra om finansministern här i dag ville ge en förklaring till dels varför utgifterna ökar snabbare än vad vi sett på mycket långt tid, dels varför utgifterna fördelar sig på ett sådant sätt att de grupper som otvetydigt är i störst behov av stöd från det offentliga får allra minst. Nu är det t.o.m. så att ni ska dra ned på stödet till handikappade genom att minska stödet till personliga ombud i en tid då man låter utgifterna växa snabbare än på mycket länge. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan ena sig om ökade utgifter till stora kommuner och stora grupper, men ni kan inte ena er om reformer som gör välståndet större. Ni kan inte ena er om de prioriteringar som gör att offentliga utgifter används på de sätt som de ska användas till. Ni brister i budgetpolitiken. Och eftersom ni brister i budgetpolitiken får ni också en uppochnedvänd konjunkturpolitik. Eftersom ni inte har en politik för att hålla emot utgiftskraven när tiderna är goda ökar ni utgifterna när tiderna är som allra godast. Det är det som kallas en expansiv finanspolitik, och det är det som driver fram ett växande efterfrågetryck, nya flaskhalsar och stigande räntor. Effekterna av detta kommer man att se, kanske inte främst när ekonomin står på topp utan när den ekonomiska utvecklingen bryts och när plötsligt behovet av de reformer som borde genomföras i dag blir tydligare för var dag som går. Då drabbar bristen på reformer de enskilda människorna. Då drabbar bristen på reformer och på en budgetkontroll samhället i sin helhet. Fru talman!

Vi har en budgetpolitik som syftar till balans och minskad sårbarhet för de offentliga finanserna och som ger prioritet åt statens viktigaste uppgifter. Vi står enade i politikens viktigaste frågor. Vi har en reformpolitik för Sverige. Men frågan är: Var står ni i regeringskoalitionen? Ni har inte fått fram någon annan politik än ökade statliga utgifter. Därför vill jag ställa frågan till finansministern: Hur ser ert regeringsprogram ut tillsammans med dessa partier? Består det av ytterligare fyra år med en budget som denna, utan reformer, utan skattesänkningar för företagande och nya jobb, men med växande utgifter utan prioritering av dem som mest behöver stöd och en uppochnedvänd konjunkturpolitik? Hur ska ni socialdemokrater kunna samarbeta med ett parti av kommunister som inte bara kallar sig kommunister utan som faktiskt vill avskaffa marknadsekonomi och enskilt ägande, som motsätter sig privatiseringar och som bekämpar Europasamarbetet - ett parti som ni själva anser vara populister, demokratiskt tvivelaktiga och dessutom inte säkerhetspolitiskt trovärdiga? Hur ska ni få ihop en ansvarsfull ekonomisk politik tillsammans med ett parti som vill införa lön för dem som inte arbetar? Hur ser ert regeringsprogram med dessa partier ut? Fru talman! Vi har i finansutskottet och dess betänkande lagt fast en gemensam borgerlig politik för att reformera Sverige. Nu ställer vi krav på att de rödgröna partierna redovisar sin. Väljarna vet vad vi vill göra för att Sverige ska vara ett ledande kunskapssamhälle och välfärdsland. Väljarna har också rätt att få veta vad Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna gemensamt vill göra för företagande, tillväxt, skatter, näringsliv och forskning, vägar och infrastrukturer, privata alternativ och mångfald. Ökade statliga bidrag till kommunerna är inte svar på den frågan. Sveriges medborgare har rätt att kräva mer, för Sverige kan bättre - mycket bättre, fru talman.

Fru talman! Just nu går det ju mycket bra för svensk ekonomi. Tillväxten är rekordstark, samtidigt som inflationen är historiskt låg. De svenska räntorna är t.o.m. lägst inom EU. Men trots den goda konjunkturen har Sverige hög arbetslöshet kombinerad med utflyttning av företag och företagande och en tilltagande segregation. Förutsättningarna för företagande och för den enskilde företagaren är också helt otillräckliga om Sverige ska kunna klara viktiga sociala och ekonomiska mål inför framtiden. Samtidigt som vi ser den starka ekonomiska tillväxten går utvecklingen snarast bakåt på en mängd mjuka områden som är avgörande för vår livskvalitet. I landet, med världens högsta beskattning av arbete, företagande, sparande och konsumtion, har vi varken råd att ge alla våra gamla en värdig vård eller alla våra barn och ungdomar en bra skola. Brottsligheten blir alltmer skrämmande medan rättssamhället tillåts förfalla. Vardagsbrotten avskrivs regelmässigt redan på polisstationen. Fru talman! Det går aldrig bra för ett land där rättssamhällets grundvalar vacklar. Utbrändhet och sjukskrivningar närmast exploderar. Problemet blir akut för oss i kammaren och i finansutskottet i och med att kostnaderna för sjukförsäkringen spränger alla rimliga gränser. Riksförsäkringsverket räknar med att kostnaderna för sjukskrivningarna kommer att öka från 24 miljarder förra året till 31 miljarder i år. Detta är trots allt ett mindre problem jämfört med det mänskliga lidande som avspeglas i dessa siffror. Hur bra går det egentligen för Sverige när fler och fler blir sjukskrivna, utbrända och otrygga både i sina hem och på gator och torg? En bred bild av det förvärrade läget för utsatta grupper, som bygger på länsstyrelsernas årsrapporter, presenteras denna vecka av Socialstyrelsen: "Levnadsförhållandena för barn, unga och familjer har försämrats. Antalet sociala tvångsinsatser för barn och unga ökar, liksom drogmissbruket bland unga flickor. Äldreomsorgen tunnas ut. Det blir allt svårare att få personal till socialtjänsten." Fru talman! Detta var ett citat från de 21 socialdirektörerna vid landets länsstyrelser som i en debattartikel i DN i söndags beskriver hur bra det går för de allra svagaste i Sverige. Trots vallöften om motsatsen och trots den goda ekonomiska utvecklingen, fortsätter skolan, vården och omsorgen att vara utpräglade krisbranscher. Socialdemokraterna har, trots en ganska omfattande exegetik omkring inkomstfördelningen uttryckt i de s.k. decilgruppernas ekonomi i betänkandet, totalt misslyckats med sin fördelningspolitik. Hela landet håller ju på att tudelas. Storstädernas ekonomi går som tåget. Men glesbygden och bönderna, som nu får ersätta de fattigaste biståndstagarna som någon sorts betalningsregulator, överges med växande avfolkningsproblem, ett skandalöst förfallande vägnät och bensinkostnader som närmar sig det absurda för dem som är beroende av bilen. Samtidigt som regeringen gläds åt att konjunkturen är så bra just nu, visar långtidsutredningen på stora problem runt hörnet. Dagens drygt fyraprocentiga tillväxt blir magra 1,9 % i genomsnitt till år 2015. Den förändrade ålderssammansättningen, främst på grund av att det föds för få barn och att vi lever längre, gör att vi får stora problem i framtiden med bl.a. äldrevårdskostnader som ökar med hela 60 % i fasta priser till 2030. Dessa demografiska utmaningar måste mötas med både en ny familjepolitik och ett bättre företagarklimat. Fru talman! Om vi alla ska kunna se fram emot en värdig ålderdom är det viktigare att stoppa utflyttningen av svenska företag än att snabbstoppa väl fungerande Barsebäcksverk. Samma sak är det med strömmen av kunskap och kapital som i dag flyr landet. Men dessa stora, långsiktiga och avgörande frågor tycks varken bekymra regeringen eller dess maktrusiga stödpartier. Nu står i stället snabbstoppet av Barsebäck 2 högt på dagordningen. Medan dessa partier med värnskatter och straffskatter på högre utbildning och svenskt riskskaparande träter om en millimeterfördelning av tillväxtens kortlivade frukter, offras landets långsiktiga överlevnadsförmåga på Risken är nu dessutom att de offentliga kostnaderna på allvar börjar skena i väg igen. Saneringen av statsfinanserna genomfördes ju, som vi alla minns, främst genom mycket kraftiga höjningar av skattesatserna, och de verkar ju fortfarande med full kraft. Det nya är nu att utgiftstaken manipuleras alltmer oblygt i ett avancerat budgettricksande. Vänsterpartiet, en av hörnpelarna i regeringsalternativet, har t.o.m. på sin kongress nyligen - bland mycket annat häpnadsväckande - beslutat att utgiftstaken helt ska lyftas bort. Det räcker alltså inte med världens redan högsta offentliga utgiftskvot. Nu ska utgiftsanden helt släppas ur flaskan. Fru talman! Dagens betänkande handlar ju om inriktningen på den ekonomiska politiken. Efter den senaste tidens kongresser frågar man sig verkligen vart den förenade vänsterns ekonomiska kurs egentligen leder. Hur ser karta och kompass ut? Hur ska t.ex. nu kommunismen fasas in i folkhemmet? Vad säger Jan Bergqvist och Bosse Ringholm? Socialdemokraternas och Vänsterns kvardröjande klasskampsideologi är ju i själva verket förödande politiska styrinstrument för inriktningen på svensk ekonomi under 2000-talet. Svenskt ägande straffbeskattas, utländskt premieras. Dubbelbeskattning av svenskt direktägande i företagen driver sakta men säkert ägandet av svenskt näringsliv ur landet. Det institutionella ägandet omhuldas, det privata direktägandet motarbetas. Jantelagen är inte heller någon bra utgångspunkt för en beskattning som ska uppmuntra företagande och sysselsättning. Den som kostar på sig en längre utbildning t.ex. drabbas först av den s.k. Därefter kommer nästa bestraffning för att man arbetar idogt, lever ansvarigt, amorterar på sina skulder och sparar. Straffet kallas förmögenhetsskatt, och denna förmögenhetsskatt staplas ofta ovanpå en orimlig fastighetsskatt. Men undantag görs för de allra rikaste. 17 av landets 18 aktiemiljardärer är av regeringen helt befriade från förmögenhetsskatt på sina aktier för att de inte ska flytta ur landet. Det skulle ju naturligtvis märkas och se illa ut. Nej, det är de vanliga, hederliga och sparsamma medborgarna som bestraffas för att de levt som de flesta tycker att folk bör leva. Ovanpå detta kommer att förmögenhetsskatten driver mer och mer svenskt kapital ur landet. Men regeringen, Vänstern och Miljöpartiet bestraffar över huvud taget det ansvarsfulla beteende som vi kristdemokrater i stället anser borde uppmuntras. I förbifarten passar regeringen på att bestraffa dem som går in i den mest förpliktigande samlevnadsformen, äktenskapet. Sambeskattningen av förmögenhetsskatten mellan makar är ytterligare ett tecken på att nuvarande regering inte förstår hur man grundlägger ett gott samhälle, hur de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar skapas. Den ideologiska vänsterkompassen pekar katastrofalt fel. Fru talman! Kristdemokraterna är en strategisk del av ett nytt alternativ, ett parti som står för både en värdig vård, omsorg om de utsatta grupperna i samhället och en politik för växande företagande med bättre villkor och mer av personligt ansvarstagande för både individer och familjer. Vårt alternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden långsiktigt kan tryggas för alla. Politiken måste inriktas på att skapa förutsättningar för fler riktiga arbeten och växande företag. Vi föreslår åtgärder för att åstadkomma ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa - en skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön. Då måste jag ställa en fråga till Bosse Ringholm och Jan Bergqvist. Varför diskrimineras pensionärerna nu när skatten äntligen börjar sänkas? Varför kan inte också pensionärerna få bättre villkor när ekonomin nu går bättre. I vårt alternativ höjs pensionstillskottet med 100 kr per månad nästa år samtidigt som vår skattesänkning även gäller 1,3 miljoner pensionärer. Dessutom återställs änkepensionen. Det skulle vara intressant om Johan Lönnroth senare kunde utveckla när Vänsterpartiet tänker infria sina löften till änkorna. När blir det möjligt för Vänstern att i detta samarbete leva upp till de löften som ni utställde i valrörelsen? Fru talman! Det är ganska långt kvar till en rimlig situation inom vården. Kristdemokraterna satsar därför 5 miljarder mer än regeringen under de kommande åren för att ge förutsättningar för en värdig vård utan köer ute i våra kommuner och landsting. Här handlar det både om mer resurser och nya och bättre verksamhetsformer med en större mångfald av vårdgivare för de sjuka och gamla. Vi tror att fler arbetsgivare, utöver landstingen, att välja på också ger en bättre löneutveckling och fler karriärvägar för de vårdanställda. Regeringens familjepolitik är också helt ensidigt inriktad. Vi kristdemokrater vill att föräldrarna ska få en chans till mer tid för barnen. Därför satsar vi mer på ökad valfrihet för landets barnfamiljer med en bra kommunal barnomsorg och ett utbyggt och mer flexibelt vårdnadsbidrag. Ett första steg är det barnomsorgskonto som är ett gemensamt alternativ från de fyra borgerliga partierna till regeringens maxtaxa. Vi kristdemokrater lägger alltså fram förslag som ger höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna, bättre förutsättningar för en värdig vård utan köer, fler lärare i grundskolan, ett återupprättat rättsväsende, frysta taxeringsvärden och sänkt fastighetskatt. Vi öppnar för en vit och laglig marknad för hushållstjänster, en ökad miljösatsning och bättre konkurrensvillkor för jordbruket, fisket och åkerinäringen samtidigt som jordens fattigaste ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att biståndet höjs. Vi gör också en storsatsning på vägnätet i både glesbygd och storstad. Detta når vi genom att göra omprioriteringar och besparingar inom de utgiftsramar som vi föreslår. Vi anser att regeringens politik på alla de här områdena är bristfällig eller direkt felaktig. Utskottsmajoriteten recenserar oppositionens budgetförslag. Jag tycker att de invändningar som riktas mot Kristdemokraternas budgetalternativ med ett enda undantag enbart handlar om budget och redovisningsteknik. De budgeteffekter i vårt alternativ som ifrågasätts av majoriteten kommer sammantaget inte ens upp till det belopp som motsvarar regeringens felbudgetering för innevarande års kostnader för sjukpenningen. Även om majoriteten skulle få rätt i all sin kritik borde en kristdemokratisk regering ha lika stora möjligheter som den nuvarande regeringen att återkomma i tilläggsbudgeten nästa år. Vårt budgetalternativ avstyrks alltså med mycket svaga argument. Ideologiskt står utskottsmajoriteten tomhänt. Jag tycker att det är symtomatiskt att alla era invändningar mot vår politik handlar om budget och redovisningsteknik. Vad Sverige snarast behöver är ett varmare och mänskligare samhälle, en ny regering som börjar med att lyfta undan gamla klasskampsparoller och skrota Jantelagen som politisk doktrin. Fru talman! Vi kristdemokrater står självfallet bakom samtliga reservationer där vi deltar, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna 1 och 13.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Jag är övertygad om att varje människa har en inneboende kraft att växa. Samma övertygelse finns i Centerpartiets partiprogram som präglas av tanken om varje människas lika rätt och värde. För att detta ska inträffa är det viktigt att frigöra människors växtkraft och ge alla samma chans. Vi måste skapa en samhälle där människor får växa. Den enda långsiktigt hållbara vägen för att nå social utjämning är en förstklassig utbildning tillgänglig för alla. Detta kan tyckas självklart, men hur självklart det än är ger vi inte våra barn och ungdomar lika möjligheter. Var femte elev som gick ut grundskolan 1999 bedömdes ha otillräckliga läs och skrivkunskaper. Var tionde elev var inte behörig att fortsätta på gymnasiet. Rapporterna om en skola i kris fortsätter att komma, så även i morgonens TV-program. Så sent som den 6 juni medverkade Lärarförbundets ordförande i Rapport, där man diskuterade problemet med minskade resurser till skolan. Större klasser och färre vuxna i skolan drabbar hårt och arbetssituationen blir ohållbar. Det är inte konstigt att var fjärde lärare ifrågasätter sitt yrkesval. Jag kan bara konstatera att skolan uppenbarligen inte är ett prioriterat område för socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, trots att man så många gånger i alla sammanhang sagt att nu ska man äntligen prioritera skolområdet. Om man verkligen hade prioriterat skolan skulle väl inte eleverna behöva strejka för en bättre skola såsom man gör i dag. Centerpartiet är det parti i riksdagen som vill satsa mest på skolan och se till att man har de resurser som krävs för att ge alla elever möjligheter till bra kunskaper. Vi ger kommunerna möjligheter att genomföra en stor kvalitetssatsning och tillför 3 miljarder extra fram till år 2003. Det motsvarar 4 500 nya medarbetare i skolan - människor som verkligen behövs för att ge alla elever samma chans. Vi vill också genomföra en särskild skolsatsning på läs och skrivutveckling och matematik, kvalitetsinstitut och utbildningsinsatser riktade mot skolledare och skolpolitiker. För detta avsätter vi ännu mer, nämligen 1,2 miljarder till fram till år 2003. Fru talman! Svensk ekonomi går på högvarv och kommer så att göra de närmaste åren. En stabil grund har lagts genom saneringsarbetet och samarbetet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men nu handlar det om fortsättningen. Trots en stark och lång högkonjunktur räknar regeringen med att över 7 % av befolkningen, 300 000 personer, kommer att vara arbetslösa när vi har avslutat den här högkonjunkturen 2003. Över 7 % är en siffra som vi för tio år sedan skulle ha haft på tidningarnas löpsedlar varenda dag och varit djupt bekymrade över. Detta är den målsättning som regeringen nu har inför nästa lågkonjunktur när vi vet att arbetslösheten kommer att öka igen. Vi i Centerpartiet anser att människor ska ges grundläggande förutsättningar för att själva kunna ta ansvar för sin kompetensutveckling och konkurrenskraft i arbetslivet genom en utbildningsgaranti. Den här grunden ska sedan kompletteras med yrkesutbildningar och genom uttag från ett kompetenskonto kopplat till den enskilda arbetstagaren. Det gäller att ha meningsfulla yrkesinriktade utbildningar. Fru talman! Arbetsmarknadspolitiken måste förändras. Det är oerhört viktigt för den arbetslösa, och det är oerhört viktigt för landet Sverige. Därför är det glädjande att det som Dagens Nyheter kallat för mittens magnetism gjort att Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna kunnat enas om riktlinjerna för en reform som rör sysselsättning och arbetsmarknadspolitik. Men det skulle också behövas en politisk samling runt frågan om hur sjukförsäkringskostnaderna skenar. Från mars 1999 till mars i år har svenska folkets sjuktimmar ökat med 25 %. Egentligen är det väl konstigt att vi är här allihop från de olika partierna i dag. Var fjärde av oss borde egentligen var hemma och ligga sjuk om vi ska följa statistiken. Regeringen tillsätter utredningar och undersöker febrilt. Samtidigt är det ett pinsamt faktum att bara 17 % av de människor som gått sjukskrivna mer än tolv månader faktiskt fått rehabiliteringshjälp, hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Hur drabbar inte detta en enskild människa? Kostnaderna för staten ökar från 24 till 31 miljarder på ett år. Till detta vill jag lägga ytterligare ett pinsamt faktum. Försäkringskassorna fick förra året 700 miljoner kronor för att se vad som kunde göras för de långtidssjukskrivna men hälften av de pengarna skickades tillbaka. De samarbetsprojekt som finns på olika håll i landet för att myndigheter ska jobba ihop och ta sig an de här problemen förlängs inte. De goda exemplen sprids inte. Människor lider och pengar rinner ur statskassan i onödan. Här behövs det reformer för framtiden, och för människorna! Fru talman! De sociala, ekonomiska och regionala klyftorna ökar i Sverige. Jag börjar med infrastrukturen. Anslaget på utgiftsområde 22, som gäller kommunikationer, dras ned med en halv miljard om året i två år. Valåret läggs samma summa i och för sig tillbaka men det är ingen ökning. Samtidigt håller vägnätet på att falla samman. Bara skogsindustrin förlorar 900 miljoner om året på inställda transporter. Centerpartiet vill satsa 4 1⁄2 miljarder på vägarna och få till stånd en politisk överenskommelse om en tioårsplan för att återställa vägnätet till användbart skick. Sedan till ett annat område inom infrastrukturen. När stockholmarna börjar wappa, dvs. Internetkommunicera med sina mobiltelefoner, har landsbygdsborna datorer som går i stå när det regnar på kopparledningarna och bara en fläckvis täckning av mobiltelefonnätet. När stockholmarna beställer ISDN till sina datorer och betalar 2 000 kr i anslutningsavgift får landsbygdsbon offerter på 30 000, 40 000 eller Vi i Centerpartiet vill ha en likvärdig telefonteknik över hela landet och samma anslutningsavgift till ISDN. I dag drar Apoteksbolaget ned på antalet kontor. Försäkringskassan gör också det. Arbetsförmedlingskontor stängs och försvinner. Postkontoren är snart ett minne blott. Polisstationer läggs ned osv. Hur stämmer denna storskaliga centraliseringspolitik överens med det som Miljöpartiet säger sig stå för när det gäller landets utveckling utanför de stora städerna? Där behövs ju offentlig service, bättre företagsklimat, kultur och ett livskraftigt jordbruk. Det Norrlandsuppror som en grupp ilskna företagare startat handlar inte bara om bensinskatt och reseavdrag, utan det handlar också om hur staten - företrädd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - struntar i den regionala tudelning som alla känner och som t.ex. tidningen Aftonbladet gjort till en riksnyhet. Fru talman! I budgetdebatterna brukar jag prata om barnfamiljer, handikappade och pensionärer eftersom statsbudgeten påverkar dessa människor så mycket och de inte har så mycket eget att sätta mot. I dag vill jag i stället ta upp rättstryggheten. Förra veckan hade jag förmånen att få vara i FN på en extra generalförsamling på temat Kvinna 2000, jämställdhet mellan könen, utveckling och fred för det 21:a århundradet. Det var en fantastisk upplevelse och det var intressant och engagerande. Generalsekreterare Kofi Annan pekade på problem som finns kvar över hela världen när det gäller nämnda områden. Särskilt gäller det då rättstryggheten. Familjevåldet, som också drabbar en mängd barn, minskar inte. Hedersmord - eller, med en riktigare beteckning, vanhedersmord - inträffar fortfarande, också i Sverige; det vet vi. Våldtäkter och gruppvåldtäkter drabbar många unga flickor och kvinnor. Den som vill se ser att mycket av detta också finns i Rättstryggheten är otroligt viktig för oss alla. Ändå anmäls fortfarande 20 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige. Rättsintygen är så illa skrivna att de inte fungerar som bevismedel i domstol. Flertalet barn i familjevåldssituationer har sociala myndigheter ingen aning om därför att det inte sker någon anmälan om att dessa barn är i fara. Det finns polisdistrikt där utryckningstiden kan vara en hel timme och inga sociala samverkansplaner finns. Små tingsrätter ska läggas ned och rehabiliteringsprogrammen på fängelserna är i stort sett utraderade. Centerpartiet anser att mycket energi och pengar måste satsas på att trygga rättstryggheten och uppfylla de mål som vi i denna kammare faktiskt varit överens om och som vi alla anser anständiga men som i dag inte uppfylls på det här området. Fru talman! Vår tid kommer att präglas av utvecklingen av den nya ekonomin, en ekonomi där en enormt snabb teknikutveckling driver fram samhällsförändringar och påverkar och förändrar gamla samband. Det gäller för oss ansvariga politiker att se denna förändring och att faktiskt också försöka styra den samhällsutveckling som nu sker. Centerpartiets traditionella värnande om svaga grupper gör att vi inte kan tänka oss att stödja det moderata förslaget om avskaffande av statsskatten, som ju bara tas ut på höga inkomster. Därmed lämnas ju alla med låga inkomster i sticket. I stället vill vi i Centerpartiet i vårt nya stora förnyelsearbete försöka hitta politiska reformer som kan ge människor en grundläggande trygghet i denna värld av förändring. Därför har vi föreslagit och fått igenom, i samarbete med Socialdemokraterna, en satsning på vården. Totalt förs hela 8 miljarder till detta område - viktiga pengar som satsas på den nära läkarvården på vårdcentraler, på psykiskt sjuka - där är behoven jättestora - och på omsorgen om de äldre. Där vet vi alla att förbättringar behöver ske. Vidare gäller det satsningar på mångfald inom vård och omsorg. Vänsterpartiets kongressbeslut - ger dock trygghet bara åt dem som finns innanför de godkända ramarna. Man ska husvagn, skulle jag nästan vilja säga - man ska ha fast jobb på heltid och vara medlem i facket. Unga, studerande, invandrare, hemmafruar, projektanställda, arbetslösa och egenföretagare på deltid får alla problem med det här systemtänkandet. Sjukpenningen räcker inte. Rapportering till bostadsbidrag är enormt svårt. Beskattningen av inkomst börjar med 30 % redan vid en årsinkomst på 8 800 kr. Föräldrapengens grundnivå går det inte att leva på. Pensionärer med låg eller ingen inkomst glöms i budgetarbete efter budgetarbete. För de här grupperna föreslår vi förbättrade studiemedel, en höjning av grundavdraget till 15 000 kr per år, en pensionstillskottshöjning med 3 300 kr per år och en höjning av grundersättningen i föräldraförsäkringen till 150 kr per dag. Den nya ekonomin och den nya tiden måste också kombinera grundtrygghet med snabbhet och flexibilitet och med ökad valfrihet och ökad mångfald. Det är här som socialdemokratin inte hänger med. Friskolor med ny pedagogik ses som ett hot. Privata etableringar i vården ses som ett bekymmer på primärvårdsnivån och som ett stort hot på sjukhusnivån. Kommuner ska inte få sälja sina bostadsbolag om det demokratiskt valda kommunfullmäktige faktiskt vill det. Privata barnomsorgsalternativ förhindras att etablera sig eller trängs ut. Maxtaxan stöder 75 % av barnen men inte de 25 % för vilka familjen funnit egna barnomsorgsalternativ. Människor som lever i vår tid kräver mycket större valfrihet än man gjorde för bara 20 år sedan. Därför måste våra välfärds och trygghetssystem kombinera grundtrygghet med valfrihet och flexibilitet. Detta kräver stora strukturreformer, politisk förändringsvilja och mod. I dag drivs majoritetens politik tillbaka, längre in i de fasta ramarnas samhälle, precis på tvärs mot annan utveckling. Centerpartiet vill ha en annan utveckling i Sverige. Delar av detta utvecklingsarbete redovisas i vår motion som ligger till grund för en egen reservation om den ekonomiska politikens inriktning. Jag yrkar bifall till reservation nr 14. Vad gäller sysselsättning, konkurrens och företagande yrkar jag bifall till den reservation som Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har gemensamt.

Fru talman! Jag ska börja som de flesta av oss brukar göra i de här debatterna; med att säga att det går bra för Sverige. Och det är ju bra. Men betyder det att det är tid för oss att bara sätta oss ned och rulla tummarna och njuta? Nej, det är inte vår uppgift. Vår uppgift är att se till att det kommer att gå bra för Sverige längre, och att fler får njuta frukterna av att det faktiskt går bra. Historien är knappast slut bara därför att vi har bytt inte bara decennium utan också århundrade, och att vi har hög tillväxt. Faktum är att det finns mycket stora problem och mycket stora uppgifter för oss att ta tag i över hela världen och hemma i vårt land. Det är inte ens så att liberalismen har segrat, även om marknadsekonomin för de flesta numera tillhör vardagen. Miljarder människor på vår jord lever fortfarande i diktaturer, och miljarder människor lever i stor fattigdom. Främlingsfientlighet och intolerans är fortfarande ett mycket stort problem, och det växer i land efter land. Det finns många stora utmaningar för oss att ta tag i. Då är inte uppgiften för politiker att bara sitta och slå sig för bröstet och säga: Vad bra vi är, och vad bra det går! Just nu går det ekonomiskt bra. Det har i huvudsak två orsaker. Det ena är att vi har en mycket stark internationell konjunktur. Det är mycket bra, men det är knappast någonting som vi politiker kan rösta fram vare sig i Sverige eller i något annat forum. Vi kan njuta frukterna av den på grund av att vi under de senaste 10-15 åren har gjort många stora ekonomiska reformer i vårt land. Man kan dra lärdom av detta på olika sätt. Regeringens lärdom är uppenbarligen att det som är gjort är gjort, och det räcker. Eller så kan man dra lärdomen att låta fler dra nytta av resultat genom en fortsatt reformpolitik. Vi folkpartister tycker att man ska dra den senare lärdomen. Det är nu som det är tid att genomföra sådana reformer. Sedan blir det bara jobbigare, när nedgången kommer - för den kommer. Detta är ingen svartmålning, även om jag vet att finansministern säkert i sitt manus har inskrivet att Pilsäter som vanligt var en dysterkvist. Men det är inte så, utan det är bara ren och skär, vanlig och normal realism. Det tar längre tid - kanske för lång tid - att få resultat av ekonomiska reformer om man väntar. Vi vet att resultaten kommer att behövas. Det är inte konstigare än att vi vet att det efter den här vackra försommaren kommer att komma en vanlig sommar, och att det sedan kommer att komma en höst. Vi vet inte riktigt när, vi vet inte hur kallt det blir och vi vet inte vilket datum den första snön kommer - men den kommer. Åtminstone tillhör jag den typ av människor som inte låter bli att byta värmepanna i huset ifall den går sönder bara för att sommarkvällen är ljum. Jag skickar med ungarna galonisar till dagis även om det inte regnar just i dag, för de kommer kanske att behöva dem en annan dag. Precis samma sak tycker jag borde prägla en ansvarsfull regering. Det gäller att göra det som behöver göras även om resultaten inte just för ögonblicket riktigt framstår som exakt nödvändiga. Framför allt ska man inte vänta till dess att resultaten inte kommer att infinna sig när de behövs. Vi kan se att det faktiskt inte händer någonting. På ett sätt kan man också förstå varför sossarna vilar på lagrarna. Det mesta av det som har gjorts har nämligen gjorts mot deras vilja, eller i varje fall med dem som både motsträviga och saktfärdiga partner. Som Gunnar Hökmark redogjorde för här förut så är också deras stödpartiet på varenda punkt tvärtemot. Det gäller särskilt yrkespopulisterna i Vänsterpartiet. Vi har reformerat sjukförsäkringen, vi har avreglerat valutamarknaden, vi har gått med i Europasamarbetet, vi har en självständig riksbank och vi har genomfört en inflationsbekämpningspolitik. Vi har ett nytt pensionssystem, som är en mycket viktig del av de ekonomiska strukturreformer som har gjorts, vi har avreglerat telemarknaden osv. När resultaten av den typen av förändring nu trillar in är man inte sen att försöka kamma hem beröm av det. Det är inte ens särskilt länge sedan som socialdemokraterna ytterst upprört motsatte sig varje tanke på utförsäljning av Telia. I dag är det högsta visdom, men bara en minoritetspost. Vi kommer säkert att få se dem backa in i nya positioner när det gäller den här typen av förändringar. Men kan man ha en regering som alltid backar in i framtiden? Varför pratar vi då så mycket om att de strukturreformer som är gjorda till ingen, eller så väldigt liten, del bär regeringens signum? Varför är det så viktigt? Är det för att få beröm? Nej, det handlar om ifall man har en trovärdighet, och om man kan tro att det kommer att hända någonting för framtiden. Det är det som är poängen - inte vem som ska ha beröm för det som har hänt nu. Det enda vi vet om framtiden är ju att det inte blir som det är i dag. Vi måste själva ta tag i och förändra villkoren i takt med att verkligheten förändras. Passivitet eller eftergivenhet åt de bekväma lösningarna kommer att ge dåliga resultat - alldeles särskilt för de mest utsatta. Vi vet det av erfarenhet, och vi kan tänka oss att det kommer att hända i framtiden igen. Vi vet att det är änkor, invandrare, ungdomar, kvinnor i alla kategorier, äldre och sjuka som kommer att drabbas mest även nästa gång regeringens slappa politik kommer att slå hårt ut bland människor. För att hålla ihop koalitionen kommer man hela tiden överens om minsta gemensamma nämnare, vilket betyder stopp för reformering av svensk ekonomi och att man i stället är ute och ökar utgifterna. Nu är inte Lars Bäckström med i debatten, men jag hoppas att Johan Lönnroth också känner till detta. Lars Bäckström brukar ju citera Magnus Uggla, och den som jag absolut allra mest kommer att tänka på bland alla dessa Ugglasånger är den som finns på den senaste skivan, nämligen: Gör det, gör det, gör det! ropar djävulen. Men gör det fort! Det är ungefär det som det handlar om när det gäller regeringens ekonomiska politik: Gör det fort, så ingen riktigt märker! Gör det fort när vi rundar av utgiftstaken! Gör det fort när vi inte talar om vad vi håller på med! Men jag tror inte att man kan lura de ekonomiska lagarna i längden, även om man kan lura slappa marknadsaktörer med att man inte håller på med någonting. Jag tycker, fru talman, att det är viktigt att vi var och en gör vår uppgift. Det är politikernas uppgift att försöka lägga bästa möjliga grund för jobb och företagande. Det görs för lite. Det är inte bara vi som tycker så här. Vi kan se hur inte en inhemsk politisk rörelse, utan en internationell opartisk organisation som OECD ser på den svenska ekonomin i ett lite längre perspektiv. I den senaste prognosen, som kom för 14 dagar sedan, har man en medelfristig bedömning. Där startar Sverige från en position där 15 OECD-länder har en högre inkomst per person. Sverige ligger ungefär i mitten bland EU-länderna. Om man menar allvar med ambitionen med att Sverige ska vara ett land som kan bjuda goda löner vid en internationell jämförelse, och inte konkurrera som låglöneland, så måste Sveriges relativa position förändras. Men enligt OECD:s bedömning för åren bortom den allra närmaste konjunkturuppgången i år och nästa år skulle Sverige ha en lägre tillväxt än OECD området i övrigt. 16 OECD-länder skulle ha en högre BNP-tillväxt än Sverige. Vår position som ett medelmåttigt EU-land skulle inte förändras. Och det efter dessa fantastiska år - Göran Perssons feta år! Sverige skulle tillhöra de länder där arbetslösheten ökar. Detta är någonting som oroar mig väldigt mycket, och det borde oroa den rödgröna ledningen också. Men uppenbarligen är så inte fallet. I varje fall ger det inga resultat i form av förslag. Mot denna passivitet tycker jag ändå att det känns väldigt skönt att vi kan ställa en enad opposition med aktiva förslag till en ekonomisk reformpolitik på de områden som är viktiga just för jobb och företagande för att människor ska kunna få jobb, försörja sig själva och t.o.m. få ökade inkomster. Det handlar om reformer på skattepolitikens, arbetsmarknadspolitikens och konkurrenspolitikens områden och på företagandets villkor. Fru talman! Folkpartiet är med om de här förslagen. De är ganska noggrant redogjorda för redan. Den här debatten handlar om inriktningen av den ekonomiska politiken och budgetramarna för de närmaste åren. När det gäller budgetpolitiken handlar det om att göra rätt saker, och att göra dem på rätt sätt. Det är väldigt bra med utgiftstaken och budgetlagen. Det har varit en av de absolut viktigaste ekonomiska strukturreformerna. Det finns en sak som jag ändå tycker är lite märklig, och som det skulle vara bra om man fick ett svar på senare i debatten. Jag vet inte om finansministern är här - han kanske lyssnar utanför. När det går så otroligt bra för Sverige, och människors inkomster faktiskt ökar - varför håller man på och höjer utgiftstaken, och varför tricksar man med dem? Politik är trots allt inte bara att vilja - det handlar också i rätt hög utsträckning om att välja och att förklara varför man väljer som man gör. Sverige har fortfarande västvärldens mest konjunkturkänsliga statsfinanser. Resultatet av det är just precis vad vi kommer att se när vi inte längre står på toppen av en högkonjunktur. Även här har OECD - om man nu inte vill tro på vad Folkpartiet säger - kommit med en del förslag och riktlinjer för vad vi skulle behöva göra. Man har räknat på detta. Vi behöver skapa oss en rätt rejäl fallhöjd just på grund av konjunkturkänsligheten, och vi behöver minska denna känslighet så att inte statsfinanserna riskerar att försämras så pass kraftigt som de annars kommer att göra. Vi behöver ha en rejäl fallhöjd, och den behöver vara minst 2,5 %, säger OECD, för att vi över huvud taget ska hålla näsan över vattenytan när det kommer sämre tider. Men vi ser ju tyvärr ingenting av den viljan från regeringens sida. Den tredje punkten är ju konjunkturpolitiken. Ett resultat av att man inte förmår att hålla i utgifterna i en högkonjunktur är ju att man för en procyklisk konjunkturpolitik, en politik som förstärker konjunkturen. Och det är ju ganska märkligt. Visserligen har vi väl alla kunnat konstatera att inte bara Keynes är död utan även Keynes idéer såsom funktionella i en liten öppen ekonomi. Men man kan ändå undra varför man så att säga använder Keynes fast tvärtom. Fru talman! Folkpartiets alternativ till budgetramar som finns beskrivna i vår motion och i reservationen i betänkandet handlar om lägre utgifter, strategiska skattesänkningar för jobb och företagande, större överskott i statsfinanserna, de offentliga finanserna, för de närmaste åren och ytterligare större avbetalningar på statsskulden med hjälp av utförsäljningar som är strukturellt motiverade. Vi tycker att det är viktigt att man prioriterar bättre bland utgifterna än vad regeringen gör, att man satsar på det riktigt viktiga. Vi föreslår en höjning av biståndet, en ökad ekonomisk satsning på handikappade med en stor tillgänglighetsreform och ett återupprättande av assistansreformen för personer med funktionshinder, det som vi tycker är den absolut största frihetsreformen under 90-talet och som socialdemokraterna ständigt attackerar och försöker rasera. Man måste återställa änkepensionerna, lösa trafikkaoset och försöka återupprätta förtroendet för rättsväsendet igen. Fru talman! Man behöver också en inriktning på skattepolitiken. Socialdemokraterna redovisar tyvärr inte det. De sovande skattesamtalen blev ju sedan stendöda. Göran Persson hänvisar alla frågor om skatterna till höstens samtal. Man undrar om han inte känner till det som Bosse Ringholm plötsligt kom på, nämligen att moderaterna vill sänka skatten. Vet inte Göran Persson om att skattesamtalen är avslutade? Det enda som det talas om är den s.k. kompensationen för egenavgifterna. Och det är ganska märkligt. Det är ju först och främst den enda skatt som är riktigt värd att betala, eftersom man vet vad den går till. Metoden undergräver pensionsöverenskommelsen och är ganska märklig utifrån det perspektivet. Man tar sig bort från de raka rören mellan avgifter och förmåner. Vad kommer att hända i fortsättningen? Och framför allt är det ju ingen skattereform. Vi genomförde tillsammans med socialdemokraterna, konstigt nog, århundradets skattereform. Den höll inte ens det årtiondet ut. Men, fru talman och herr finansminister, det är ett nytt århundrade nu, och nu gäller nya villkor. Det behövs därför en skattepolitik som tar till vara människors möjligheter och som gör Sverige till ett attraktivt land för människor att arbeta och driva företag i. Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Därför föreslår vi en skattereform med inriktning på att sänka marginalskatterna, att sänka skatten på arbete, att gynna risksparande, även sådant som görs av privatpersoner, och att se till att det blir lättare att vara företagare. Vi skulle behöva besked om en långsiktig inriktning. Det behövs inga nya utredningar eller tjocka böcker. Fru talman! Jag skulle vilja säga, som vi brukar säga till företrädare för regeringen, att om regeringen inte vill lyssna på oss så lär av Blair. Häromdagen skrev Tony Blair, er favoritkompis, tillsammans med premiärminister Aznar bland mycket annat att en viktig uppgift nu är att reformera ekonomin men att undvika sådan skatteharmonisering och reglering som driver jobben ut från Europa. Därför tycker vi att ni borde lyssna mer på det än på de andra hos er som tycker att man i stället i Europasamarbetet ska satsa på att försöka övertyga de andra länderna om att höja skatterna. Vad vi behöver är ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem som gör att Sverige blir ett attraktivt ställe för jobb och företagande. Fru talman! Jag ska ta upp kvinnofrågorna eller jämställdhetsfrågorna. Även jag var med i FN i förra veckan. När man talar om jämställdhetsfrågor och kvinnofrågor i de andra länderna så talar man om empowerment. Man talar mycket om försörjning. Man talar om feminiseringen av fattigdomen. Och självklart ter sig problemen i Sverige som mycket små och futtiga om man jämför med den situation som kvinnor har runtom i världen. Men på något sätt handlade det i rätt hög utsträckning om gradskillnader och egentligen inte om artskillnader. Vi har egentligen precis samma typ av problemställningar i Sverige, även om problemen inte alls är lika stor och lika grava.

Fru talman! Mycket har sagts tidigare i denna debatt. Det mesta av det som jag har sagt har jag sagt tidigare i vår, i julas, i höstas, förra våren, osv. Men upprepning är ju inlärningens moder. Kanske kan ett och annat frö till slut sås hos Bosse Ringholm - droppen urholkar stenen, vem vet. Jag tycker att det i dagens betänkande finns ett antal mycket bättre förslag än utskottsmajoritetens förslag, och jag står givetvis bakom alla de reservationer där Folkpartiet finns med, men jag yrkar bifall bara till reservationerna 1 och 15.

Fru talman! Kommer våra barn och barnbarn att få leva i ett Sverige med rent vatten, frisk luft, rik natur och en giftfri miljö? Kan vi skapa ett framtidens Sverige med sammanhållning och solidaritet, ett land där det finns plats för alla, och där unga och gamla kan leva ett tryggt och gott liv? Vårt land har gjort en enastående resa från det gamla gistna Fattigsverige till det moderna Välfärdssverige, och vi är ett stort tack skyldiga alla er som har varit med och byggt folkhemmet och tagit oss dit där vi är i dag. Men nu handlar det om att möta framtidens utmaningar. Sverige måste besegra arbetslösheten, och vi måste göra det så rejält att det kan bli arbete åt alla. Vi måste ta nya steg in i kunskapssamhället, skapa bästa tänkbara skola för våra barn, se till att alla får chans att vara med om det livslånga lärandet och göra Sverige till en sjudande gryta av studier och kunskapslyft och se till att människor kan växa i kompetens och kunnande både i arbetet och utanför arbetet. Vi ska värna välfärden, men vi ska också se till att välfärden växer sig så stark och självklar att tryggheten, vården och omsorgen finns där åt alla som behöver. Att svenska folket blir friskare och lever allt längre, att det blir många gamla människor i Sverige, är kanske det allra bästa tecknet på att vi lever i ett gott samhälle som utvecklar sig åt rätt håll. Men vi måste också se till att vi klarar en rättvis och solidarisk betalning av den goda välfärden, så att alla kan få del av den; alla, inte bara några. För precis en vecka sedan var jag med och överlämnade en utredning till miljöminister Kjell Larsson och den övriga regeringen. Den heter Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Den är resultatet av en omfattande dialog där tusentals människor har varit med och diskuterat vad det är som krävs för att vi till nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de svenska miljöproblemen i stort sett är lösta. Under årens lopp har jag varit med i många statliga utredningar, men ingen har varit så viktig och avgörande som just denna. För mig är det helt klart att ingen politisk uppgift kan vara viktigare än att vi ger våra barn och barnbarn chansen att om de vill, och det tror jag faktiskt att de vill, de får leva i solidaritetens goda och gröna folkhem, i ett Sverige där vi har gått hela vägen från ett avloppssamhälle till ett kretsloppssamhälle. Låt oss därför se till att kampen för den goda miljön kan gå hand i hand med kampen för arbete, rättvisa och välfärd. Hur kommer då vårpropositionen in i det här sammanhanget? Där finns den rätta kompassriktningen och där tas åtskilliga steg framåt. När jag hör Gunnar Hökmark får jag intrycket av att han över huvud taget inte har läst vårpropositionen, och skulle han till äventyrs ha gjort det har han i varje fall ingenting förstått. I vårpropositionen finns program för fler jobb. Där finns en kraftig satsning på barn med höjda barnbidrag, studiebidrag, flerbarnstillägg, förlängd föräldraförsäkring, allmän förskola, maxtaxa i barnomsorgen och ännu mer pengar till skolan. Glädjande är också att vi kan se fram emot många nya miljarder till en bättre vård och omsorg. Dessutom kan vi se fram emot högre bostadstillägg till de sämst ställda pensionärerna. Tandvården tillförs nya resurser från 2002, och vi får en välbehövlig förstärkning av rättstryggheten. Till det kommer ökade satsningar på biståndet, som Karin Pilsäter var inne på. Vi fortsätter att göra Sverige till ett föregångsland när det gäller miljön. Det finns alltså mycket att glädja sig åt i Sverige just nu. Sedan är det en annan sak att det är naturligt om man tillhör ett oppositionsparti att man ska försöka vara kritisk och granskande, och det är inget fel i det. Men det är ju inte nödvändigt att man uppträder som om man har kommit till en stämma med begravningsentreprenörernas förening, som jag tyckte att Gunnar Hökmark faktiskt gjorde. Hör ni hur Gunnar Hökmark använder ordet reform? Att skära ned i statens utgifter är enligt Gunnar Hökmark en reform. Att göra a-kassan dyrare för den enskilde är också en reform. Att försämra anställningsskyddet kallar Hökmark för en reform. De sociala reformer som socialdemokraterna står för är däremot inga reformer. Han säger i stället att det är liktydigt med ökad makt på medborgarnas bekostnad. Det står så i reservationen. Samma sak har i tidigare moderata program uttryckts på det här målande sättet: Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar planer och dödar livsprojekt. Det betyder alltså att när vi tar ut skatt och därigenom kan förbättra villkoren för handikappade och pensionärer säger moderaterna att vi minskar friheten i Sverige och dödar livsprojekt. Men kanske är det tvärtom. Kanske ökar vi friheten och ger nytt liv åt enskilda människors möjligheter att förverkliga sina drömmar. Moderaterna anser att välfärdsstaten har tjänat ut, att välfärdsstaten ska ge vika. Så står det i deras programskrift Land för hoppfulla. I stället ska marknaden lösa problemen åt oss. Skatterna ska sänkas, men i gengäld får vi räkna med att drabbas av nedskärningar. Vi får betala kraftigt höjda avgifter och vi får dryga utgifter för privata försäkringar. Dessutom ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Moderaterna talar om frihet. Men vems frihet talar de om? I frihetens namn ska statens insatser för välfärden hårt beskäras. I frihetens namn ska kommunerna vingklippas. I frihetens namn ska landstingen avlövas och på sikt avskaffas. Vi socialdemokrater vill vidga frihetens gränser för alla, öka alla människors frihet. Just därför säger vi nej till en politik som innebär att de ekonomiskt starka ökar sin frihet på andras bekostnad. Jag ska nu inte gå in på vad som hände när moderaterna satt i regeringen, även om det vore frestande med tanke på att Gunnar Hökmark sagt att det moderaterna gjorde i regeringen 1991-1994 kan de göra igen. Däremot vill jag peka på att det även i de andra borgerliga partierna kommer en motreaktion mot vad moderaterna håller på med ute i regionerna. Det är kris i de båda regionerna Skåne och Västra Götaland. I Västra Götaland blev det nödvändigt för Folkpartiet och Centerpartiet att bryta upp regeringssamarbetet med de självsvåldiga moderaterna. I Skåne är det ännu värre. Där klamrar sig en borgerlig fyrklöver fast vid makten med stöd av det främlingsfientliga partiet Skånes väl, som i sin tur redan har spruckit. Den borgerliga tidningen Sydsvenska Dagbladet skriver på ledarplats så här: En styrande borgerlig fyrklöver som ständigt måste söka stöd för sin politik hos de bakåtsträvande och främlingsfientliga lokalpolitikerna i Skånes väl har själva försatt sig i ett trist och passiviserande tillstånd. Det handlar om sjukvården i hela Skåne, sjukvården som Mats Odell här nyss ömmade för. Det är ett samarbete som pågår i Skåne till skada för sjukvården. En annan borgerlig tidning, Helsingborgs Dagblad, skriver under rubriken Det knakar i fogarna: Region Skåne har ingen kontroll på kostnaderna. Samtidigt fräter kritiken mot att regionledningen inte har fått ordning på sammanhållningen inom det borgerliga blocket. Region Skåne kan därför gå en utveckling liknande den i Västra Götaland till mötes. Fru talman! Vi kan alla göra felbedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Vad gör vi då när vi upptäcker att vi hade fel, att vi har gjort ett misstag? I bästa fall erkänner vi öppet att vi har gjort ett misstag och så försöker vi lära oss någonting av det för framtiden. Men när jag hör Gunnar Hökmark tycker jag att det verkar som att han är på väg ut på trampolinen för att göra ett nytt stort magplask i felbedömningar. Här har vi en situation när Sveriges tillväxt är starkare än i de flesta andra länder. Vi är inne i den starkaste tillväxtfasen i Sverige på 40 år. Det går bra i Sverige. Det går ännu bättre för Sverige än för andra länder. Det kommer till nya jobb i en takt som vi inte har haft på år och dag. Vi har stigande överskott i utlandsaffärerna. Vi har bättre offentliga finanser än nästan alla andra europeiska länder. Vi har mer blomstrande företagsklimat än vi hade under något år på 90-talet. Enligt Riksbanken kommer vår ekonomi att växa med nästan 12 % under treårsperioden 2000 till 2002. Men Hökmark säger: Det bidde ingenting. Ingenting hände, det var stillastående och inga reformer. Det var vad Hökmark sade, och nu nickar han instämmande. Jag kan bevisa för Hökmark att han har fel. Jag kan göra det med hjälp av hans egna siffror. För nästan ett år sedan, den 15 juni förra året, stod Bo Lundgren i denna talarstol. Då påstod han att det var över 1 miljon människor som saknade jobb i Sverige på ett eller annat sätt. Nu läser vi er reservation i finansutskottets betänkande. Där skriver ni ned den siffran till 700 000. Även den siffran är alldeles för hög. Men det har alltså hänt någonting om ni måste skriva ned siffran för sådana som är utanför arbete med inte mindre än 300 000 människor på ett enda år. Det visar ju att Hökmark talar i luften när han här talar om att det inte bidde någonting, att ingenting händer, att det är stillastående. Det märktes ju också om man hörde de övriga borgerliga partierna att de inte alls hade samma bild av hur situationen är i Sverige. Hökmark var ganska isolerad och ensam i sin svartmålning av den ekonomiska utvecklingen. Ändå står han här i talarstolen och säger: Vi borgerliga är eniga. Vi har gemensam politik, osv. Ni är inte mer eniga än att ni splittrar er på 27 olika reservationer i finansutskottets betänkande varav bara två är gemensamma för alla fyra partier. Man kan också läsa tidningen Nu. Där säger Lena Ek: Om det är någon i det borgerliga lägret som är udda är det snarast Moderaterna. Hon understryker: Det finns ingen enighet om det övergripande, ingen enighet om miljöpolitiken, ingen enighet om skatterna, ingen enighet om regionalpolitiken osv. Den s.k. enigheten om ett samarbetsprogram är som ett sönderblåst paraply som spretar åt alla håll. I sammanhanget kan jag inte låta bli att erinra mig Bengt Westerberg, som vid ett tillfälle under den borgerliga regeringens tid sade: Regeringen är helt enig, fast jag har en annan åsikt. Ni har en reservation där ni har skrivit ihop er. Det handlar om anklagelser om budgettricksande. Först och främst vill jag konstatera att i sin motion talade moderaterna om ett budgettricksande på 15 miljarder. I reservationen har ni prutat ned till knappt 7 miljarder. Mycket prutades det inte, men hälften prutades genast. I propositionen redovisas helt öppet vad det är frågan om och varför. Vi hade en utfrågning med statssekreterare Curt Malmborg från Finansdepartementet. Den utfrågningen finns ordagrant återgiven i vårt betänkande. Där framgår att oppositionen trots energiska försök inte på någon punkt lyckades beslå regeringen med tricksande eller fifflande. Allt är förenligt med budgetlagen. Om ni nu trodde på det ni själva säger borde ni dra slutsatser av det för egen del. Men det gör ni inte. Den redovisning som nu föreslås för tullen, polisen och Centrala studiestödsnämnden finns redan sedan många år för Patent och registreringsverket. Ni kritiserar förslagen i vårpropositionen, men ni har år efter år accepterat samma sak för Patent och registreringsverket. Inte heller i år föreslår ni någon annan ordning för Patent och registreringsverket. Hur tror ni att ni kan få förtroende för er budgetpolitik om ni uppträder på det viset? Det verkligt allvarliga är när Gunnar Hökmark anklagar oss andra partier för att bryta mot grundlagen. Det är en oerhört allvarlig anklagelse. I sak har han fel. Han har Lagrådet emot sig, han har konstitutionsutskottet emot sig och han har många juridiska experter emot sig. Om han ändå trots allt har kommit till den uppfattningen att reglerna för den kommunala inkomstutjämningen bryter mot grundlagen ska han naturligtvis kräva att detta grundlagsbrott upphör så fort som det över huvud taget är möjligt. Men det gör inte Hökmark. Han kräver inte att det ska ändras i år, och han kräver inte ens att det ska ändras nästa år. Det visar att Hökmark inte tar sig själv på allvar. Hur ska Hökmark då kunna vinna förtroende för sin politik? I vårt betänkande finns en hel del kritik mot budgetalternativen från de fyra oppositionspartierna. För dem som är intresserade av ekonomisk politik tror jag att det kan vara rätt intressant läsning. Det som jag tycker är allvarligast är detta: Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna använder a-kassan och arbetsmarknadspolitiken som om det där på något sätt fanns en outtömlig kassakista. Ur den plockar ni miljard efter miljard för att ni ska betala av på statsskulden, för att ni vill sänka skatter eller för att ni vill öka allehanda utgifter. Det verkar som att ni väljer den summa som passar och sedan plockar den från arbetsmarknadspolitiken. miljarder, Kristdemokraterna plockar ut 30 miljarder, och Moderaterna är naturligtvis värst med 43 miljarder. Vad som händer är att ni slår sönder stora delar av arbetsmarknadspolitiken. Det kommer ofrånkomligen att göra det svårare för många invandrare, arbetshandikappade, långtidsarbetslösa och många andra. Det är fel att tro att vi inte behöver någon arbetsmarknadspolitik därför att vi har en högkonjunktur. Även då behövs det en lagom stor orkester med väl fungerande arbetsmarknadspolitiska instrument. I en god konjunktur kan man komma upp till en omsättning på 1 miljon jobb på ett enda år på arbetsmarknaden. Då måste vi ha en väl fungerande arbetsmarknad. Vi måste ha en kvalificerad yrkesutbildning utöver alla de insatser som ändå behövs för särskilt utsatta grupper. Tänk över detta, tänk om och lägg ned planerna på att på detta vis förstöra den svenska arbetsmarknadspolitiken! Mats Odell höll här ett engagerat tal om den sociala välfärden. Samtidigt förenade han det med en svavelosande predikan över hur höga skatterna är i Sverige. Vi vet att Kristdemokraternas politik inte går ihop i det slutliga loppet. När det väl kommer till kritan väljer ni tydligen alltid att samarbeta med Moderaterna. Därmed är det engagemang som Mats Odell visade på inte övertygande när det gäller de sociala frågorna. Sedan använde sig Mats Odell av det gamla knepet med förmögenhetsskatten och aktiemiljardärerna. Jag vet inte hur ofta det används för att skapa något slags upprördhet över att vi har förmögenhetsskatt i Sverige. Han formulerade sig som så, att landets aktiemiljardärer är befriade från skatt på sina aktier. Så är det inte. Landets aktiemiljardärer får betala förmögenhetsskatt på sina börsaktier, sina utländska aktier, sina hus, sina bilar, sina båtar, sina banktillgodohavanden osv. på precis samma sätt som alla andra. Däremot har vi en regel i Sverige att det inte är förmögenhetsskatt på arbetande kapital, t.ex. om man har en stor andel av ett familjeföretag. Det ironiska är att det var de borgerliga som gick i bräschen för regeln om att ta bort förmögenhetsskatten på s.k. arbetande kapital. Sedan kan man fråga sig hur man definierar arbetande kapital. Det är inte alldeles enkelt att klara ut vad som är arbetande kapital. Att arbetande kapital skulle befrias från förmögenhetsskatt har de borgerliga gått i bräschen för. Nu är de upprörda över att det förhåller sig på det sättet att det arbetande kapitalet inte är belagt med förmögenhetsskatt. Jag förstår inte varför ni är så upprörda. Ni vill ju avskaffa all förmögenhetsskatt. Stefan Persson, som brukar användas som exempel, betalade såvitt jag vet förra gången 569 miljoner i skatt i Sverige. En betydande del av detta var förmögenhetsskatt. Sluta med försöken att skapa dimridåer kring förmögenhetsskatten! Den är betydligt bättre än sitt rykte. Jag vill tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt och bra samarbete om vårpropositionen. Jag ber också att få yrka bifall till finansutskottets förslag. Därutöver vill jag säga detta. För att få ett gott samhälle behöver vi mycket av solidaritet. Solidaritet är att leva sig in i andra människors villkor och att visa omsorg och omtanke om varandra. Vi socialdemokrater vill att solidariteten ska vara Sveriges väg att möta framtiden. Vi säger nej till egoismens krassa marknadssamhälle. Vi vill vara med och bygga solidaritetens goda och gröna folkhem.

Fru talman! Det är lite besvärande att finansutskottets ordförande inte kan skilja mellan den verklighet vi ser här utanför och den politik som vi diskuterar här i dag. Att Sveriges ekonomi går bra i dag beror inte på den politik som vi diskuterar just nu utan på den politik som har genomförts under 1990 Det är slående att socialdemokraterna och Jan Bergqvist i grunden har varit emot alla de viktiga reformer som ledde fram till att det i dag går bra för Jan Bergqvist kan ju ge ett exempel. Svara på frågan: Hur ställde sig socialdemokraterna till avregleringen av telemarknaden? Det är en av de viktigaste reformerna, som har lett till att det i dag har vuxit fram en spännande IT-industri i Sverige. Björn Rosengren brukar peka på att avregleringen av telemarknaden är ett av de främsta skälen till att det sker en spännande utveckling i Sverige. Svara på den frågan inför kammaren, Jan Bergqvist! Hur röstade Detta är vad det handlar om när vi säger att det behövs reformer. De behövs för att öppna upp och förändra, så att vi ska kunna ta till vara de nya möjligheter som finns. Men när vi diskuterar politiken här i dag är saken den att ni socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kan enas om att genomföra en enda av de reformer som nu behövs för att skapa ytterligare nya möjligheter. Det är t.o.m. så att era stödpartier fortfarande är emot de reformer som ni numera accepterar efter att ha sett vilken nytta de har gjort. Sedan ska jag ta upp budgettricksandet. Om anslagen och avgifterna till Vägverket sade Björn Rosengren: Det ska väl erkännas att det är ett sätt att runda utgiftstaket. Finns det något tydligare belägg för att det handlar om budgettricksande? Det är möjligt att Jan Bergqvist instämmer med Ulrica Messing, som uppenbarligen har sagt om Rosengren att det inte bara är i telefon som han pratar mycket. Det skulle vara bra att få en kommentar av Bergqvist till båda dessa saker.
Fru talman! Vid finansutskottets utfrågning av statssekreterare Curt Malmborg fick oppositionen möjlighet att ställa frågor och gå igenom det s.k. budgettricksandet. Det protokollet finns bilagt till vårt betänkande. Alla kan läsa och se där att det inte fanns en enda punkt där något som helst budgettricksande eller annan manipulation kunde beläggas. Så är det med den saken. För några år sedan var moderaterna ute och svärtade ned politiken och sade att allt var nattsvart. Jag har några citat som jag skulle kunna glädja Hökmark med om han ville. Då hade de borgerliga debattörerna inte någon som helst lust att finna ett samband mellan den ekonomiska utvecklingen i Sverige och den politik som de borgerliga partierna förde i början av Det intressanta är att det är först nu, när det går väldigt bra för Sverige, som de vill hoppa på vagnen och förklara det utifrån saker bakåt i tiden. Det gjorde de inte för så sent som två år sedan. Gunnar Hökmark undvek helt att kommentera det som är allvarligast i den här debatten. Han anklagar oss för grundlagsbrott, men han lyfter inte ett finger för att kräva att detta grundlagsbrott ska upphöra så snabbt som möjligt. Det tycker jag är det allra allvarligaste i dagens debatt.
Fru talman! Till att börja med vill jag att kammaren noterar en sak i diskussionen om reformer: Jan Bergqvist svarade inte på frågan om hur socialdemokraterna ställde sig till en av de viktigaste reformerna som ledde till att det går bra för Sverige i dag, nämligen avregleringen av telemarknaden. Det har sin poäng. På motsvarande sätt som ni var emot den reformen var ni emot andra, liknande reformer som har lett till att det i dag öppnas upp för nytt företagande och ny tillväxt i Sverige. På samma sätt bekämpar ni de reformer som är aktuella i dag, t.ex. att modernisera arbetsmarknaden så att det ska bli lättare att bli anställd, att göra det lättare för nya företag att växa fram, att motverka den utflyttning av företagande och forskning, som vi ser sker i dag. Ni motverkar också de reformer som skulle kunna göra sjukvården och skolan till nya och spännande områden, inte bara för dem som är anställda där utan för samhället i dess helhet. Reformerna skulle dessutom kunna leda till en bättre sjukvård och en bättre skola. Dessa sektorer skulle kunna vara en bas i kunskapssamhället. Men ni är emot dessa reformer, precis som ni alltid har varit. Det är symboliskt att det är så, och det blir värre av att ni tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kan göra någonting alls. Jag skulle ändå vilja ha en kommentar till frågan om budgettricksandet. Curt Malmborg sade inför utskottet att det som de hade gjort inte var kriminellt, eftersom riksdagen hade godkänt det. Det är ingen som har hävdat att det är kriminellt eller att Bosse Ringholm ska ställas inför domstol. Däremot hävdar vi att ni går runt utgiftstaken, och det håller ju Björn Det gjorde även statssekreteraren när han vidimerade att det finns en mängd olika utgifter som nu plötsligt redovisas under myndigheterna i stället för i statens redovisning. Den frågan tycker jag att riksdagens finansutskotts ordförande borde ha ett något bättre svar på än att säga att riksdagen har godkänt det.
Fru talman! Allt det här är öppet redovisat. Det finns inget fifflande eller några försök att smyga undan. Det intressanta i sammanhanget är ju att motsvarande företeelse gäller för Patent och registreringsverket, och det har ni accepterat i år efter år. Ni föreslår inte heller i år någon förändring av det förhållandet, och därmed faller alla invändningar platt till marken. Ni kan ju inte å ena sidan säga att det är fel att dessa förslag finns i vårpropositionen, å andra sidan acceptera det som redan förekommer hos Patent och registreringsverket och för all del också en lång rad andra statliga myndigheter. Samma sak gäller det här med grundlagen. Ni kommer med en oerhört grov anklagelse om att vi skulle begå ett grundlagsbrott. Då skulle man kunna tänka sig att ni åtminstone krävde att det skulle upphöra så snart som möjligt. Men det gör ni inte - inte i år, inte nästa år och inte ens år 2002. Nej, det ska upphöra först år 2003. Det betyder att ni inte tar er egen kritik på allvar. När man hör hur Gunnar Hökmark redovisar den ekonomiska och sociala situationen i Sverige, måste man konstatera att han inte har någon som helst kontakt med verkligheten. Hans ord faller platt till marken. Moderaterna har ju själva skrivit ned att det har skett en förbättring på arbetsmarknaden med 300 000 människor. De har alltså själva vidimerat att Hökmark har fel från början. Hökmark säger ju att han är förfärligt överens med de andra borgerliga, men när man lyssnade till vad de sade hörde man att de hade en betydligt mer realistisk beskrivning av förhållandena i Sveriges ekonomi.
Fru talman! I mitt inledningsanförande pekade jag på en del förhållanden, nämligen att det trots den starka ekonomiska utvecklingen finns områden där det går bakåt med välfärden. Det är t.ex. att utbrändheten och sjukskrivningarna exploderar och att kostnaderna för detta är ett stort bekymmer också för statsbudgeten. Jag pekade på utvecklingen i den svenska skolan, vården och omsorgen. Jan Bergqvist svarade med att fly till Skåne och Västra Götaland. Det vore intressant om Jan Bergqvist ändå försökte kommentera några av de här problemen som jag på ett seriöst sätt försökte lyfta fram. Är det inte ett bekymmer också för socialdemokraterna att livskvaliteten för människor i Sverige försämras, trots den goda ekonomiska utvecklingen? Det skulle vara intressant att få höra någonting om detta. Denna debatt handlar som sagt om inriktningen av den ekonomiska politiken. Det har hållits ett antal stämmor, och Jan Bergqvist väljer att tala om begravningsentreprenörernas förbundsstämma. Jag förstår att han gärna flyr till den typen av stämmor, med tanke på att hans stödpartier har hållit ett par skrämmande stämmor som han själv är mer beroende av än han är av begravningsentreprenörernas stämma. Och när det gäller den inriktning av politiken som där lades fast ställde jag också några frågor. Hur tänker sig Jan Bergqvist att nu jämka samman infasningen av kommunismen och av de verklighetsfrämmande förslag som också klubbades på Miljöpartiets stämma? Är inte detta ett problem? Han pekar på vår fyrpartireservation och talar om att enigheten är som ett trasigt paraply. Hur tänker sig Jan Bergqvist den långsiktiga inriktningen av den ekonomiska politiken tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet? Det skulle ändå vara intressant, fru talman, om han efter det att han har lagt ned så mycket kraft på att analysera vårt alternativ skulle kunna presentera lite grann av sitt alternativ. Väldigt lite, fru talman, talar nämligen för att Jan Bergqvist kommer att ha majoritet själv i denna kammare i framtiden. Han är beroende av de här stödpartierna. Svara på de här frågorna, Jan Bergqvist!
Fru talman! Det ska jag göra. Vi är tre olika partier. Vi har väldigt olika uppfattningar i en del frågor, men vi har ett fungerande samarbete. Där vi har ett samarbete fungerar det mycket bra. Vi kan ju bara se på vårpropositionen. Där är vi helt eniga om 20 beslutsmoment. Ni har samlat er om 25 olika reservationer. I tilläggsbudgeten är vi helt eniga. Ni splittrar upp er på en massa olika reservationer. I den kommunala skrivelsen finns 27 olika reservationer. Där är vi helt eniga. Vi är olika partier. I vissa sammanhang har vi kraftigt olika uppfattningar, men vi har också ett väl fungerande samarbete på de områden där vi har ett samarbete. Så är det. Det finns naturligtvis en hel del sociala problem i Sverige som vi måste göra någonting åt och som vi är i full färd med att arbeta med och förbättra. Samtidigt finns det naturligtvis en risk om man som Mats Odell väljer att beskriva det som att allt blir sämre och att allt går bakåt. Så är det ju inte. Vi fick nyligen en Unicefrapport där det i en jämförelse framgår att barnen i Sverige har det bäst i världen. Spädbarnsdödligheten i Sverige är bland de lägsta i världen. Medellivslängden stiger osv. Det är inte så att det allmänt sett går bakåt i sociala hänseenden i Sverige. Tvärtom går det faktiskt framåt. Men visst har vi problem som vi måste göra någonting åt. Vi ska satsa mera på vården. Vi ska bygga ut rehabiliteringen. Det finns mycket att göra när det gäller att ta hand om hälsofrågorna och ta ett samlat grepp. Så visst har vi fullt med arbetsuppgifter framöver, men samtidigt är det roligt att kunna se att det faktiskt lönar sig att föra en aktiv politik. Vi kan ju se att det ger positiva resultat.
Fru talman! Det blir lite bestickande när Jan Bergqvist säger att vi lever i ett gott samhälle och att svenska folket blir friskare när vi vet att sjuktalen exploderar. Detta landar fysiskt på finansutskottets bord i form av information om att sjuklönekostnaderna ökar från 24 till 31 miljarder kronor på ett år. Detta är ju ett jätteproblem. Jag ser fram emot att Jan Bergqvist försöker ägna sig åt de här problemen lite mer än åt att dyka ned i de regioner där våra partier har fått överta rena konkursbon efter en misshushållning under en annan majoritet. Fru talman! Jan Bergqvist tog sedan upp det här med förmögenhetsskatten. Jag vill gärna fråga Jan Bergqvist vad han tycker om detta och om värnskatten. Ser han inte ett problem i att vi i Sverige bestraffar ett beteende som de flesta vanliga människor tycker är rätt? Om vi lyckas vara sparsamma, arbeta idogt och amortera på våra skulder uppstår det en bestraffning i form av en förmögenhetsskatt som samtidigt i en globaliserad ekonomi driver kapital ur Sverige. Är det inte viktigt att vi får stopp på denna ström av oredovisat kapital som försvinner? Eller är det viktigare för socialdemokraterna att hålla fast vid den gamla ideologiska principen att ägande ska bestraffas?
Fru talman! Vi hade en period då de redovisade sjuktalen nog var för låga därför att människor gick sjuka till jobbet. De tyckte inte att de hade råd att vara borta från jobbet. Det var en hög arbetslöshet, och man var angelägen om att finnas tillgänglig på jobbet. Nu har det antal som finns i jobb ökat. Det är riktigt att sjuktalen har ökat. Det är viktigt att vi tar det på allvar och gör någonting åt det. Men man kan ändå konstatera att det faktum att vi svenskar nu är inne i en utveckling där vi lever längre och längre är ett uttryck för att vi allmänt sett är friskare. Det är också så att spädbarnsdödligheten är lägre än den har varit någon gång. Medellivslängden stiger, och barnen har det bättre än förut, men det betyder naturligtvis inte att det ska vara en passivitet utan ett fullt och aktivt arbete. Sedan vill jag bara återigen påminna om att det är bra att kristdemokraterna driver på i de här frågorna. Men det hjälper ju inte mycket, eftersom ni varje gång kommer till vägskälet och ska samarbeta med moderaterna, som inte vill släppa till de resurser som behövs för att klara ut detta. Varje gång som det blir val mellan den sociala välfärden och moderaterna har ni valt moderaterna. Det är den tragiska sanningen. När det gäller skatter förutsätter jag att Arne Kjörnsberg kommer att kunna utveckla den frågan mycket bättre än vad jag kan. Men det är klart att vi naturligtvis hela tiden måste se över vårt skattesystem så att det stämmer också i ett internationellt perspektiv. Vi ska naturligtvis inte ha sådana skatter som gör att vi förlorar på det i ett internationellt sammanhang. Samtidigt får man inte ge upp. Min uppfattning är inte alls att vi måste gå ned till precis samma låga skattenivåer som man har i lågskatteländer, utan vi kan ha en högre skattenivå än man har i andra länder.
Fru talman! Jan Bergqvist inleder sitt anförande med en uppräkning av hur han vill att framtidens Sverige ska se ut. Det låter i sig ganska sympatiskt. Men det stämmer ju inte. Framtidens Sverige är ett Sverige där det finns plats för alla, säger Jan Bergqvist. Sanningen är ju snarare att det, som ni driver på den regionala klyftan, handlar om en annan betoning, dvs. en plats för alla. Resten av Sverige är tomt. Han pratar om att man ska skapa den bästa tänkbara skolan. Var femte elev går ut utan fullständigt betyg. Lärare, elever och föräldrar strejkar och gör skoluppror i kommun efter kommun. Utbildningsutskottet har diskuterat detta. Det kommer den ena larmrapporten efter den andra, och det kommer inte fram några förslag. Det kommer inga lösningar och inga skolsatsningar. Ett utvecklingsarbete för den bästa tänkbara skolan för alla finns ju inte i dagens läge. Jag tänkte också ta upp en tredje punkt. Jan Bergqvist sade att svenska folket blir friskare och att det är det bästa tecknet på att vi lever i ett gott samhälle. Men antalet sjuktimmar ökade ju med 25 % från mars förra året till mars i år. Det är väl ett tecken på att det inte är ett gott samhälle.
Fru talman! Om Lena Ek hade lyssnat på mitt anförande skulle hon ha hört att jag inte påstod att vi hade nått det goda samhället men att vi har möjlighet att komma dit. I jämförelse med andra länder står sig det svenska samhället mycket väl. Det gäller också skolan. Vi kan se många problem i skolan, och vi måste satsa på att utveckla skolan. Vi måste ge den mer resurser. Men jämför den svenska skolan med skolan i andra länder! Man kan inte alls tala om att det är någon speciell kris just i Sverige. På det stora hela står vi oss väl både när det gäller de resurser som finns i skolan och när det gäller hur skolan arbetar socialt och för att utveckla eleverna. Men vi kan göra mera, och det är viktigt att vi utvecklar skolan; det håller jag med om. När det gäller regionalpolitiken håller jag med om att vi ser ett problem och att vi har en befolkningsminskning i stora delar av landet, i många kommuner. Det är någonting som jag inte tycker att vi bara passivt ska åse. Det finns anledning att på olika sätt göra någonting åt det. Jag tycker ändå att det är positivt att den förbättring av arbetsmarknaden som under en lång tid var koncentrerad till universitetsorterna och de större städerna nu sprider sig över landet, så att arbetsmarknaden förbättras även i glesare befolkade delar av landet.
Fru talman! Det är klart att det svenska skolsystemet är väldigt gott i en internationell jämförelse - om man jämför med olyckligt lottade länder som t.ex. Burkina Faso. Men jag tycker fortfarande att det är ett väldigt klent besked till de föräldrar som tar ut sina barn i skolstrejker runtom i Sveriges kommuner. Det fattas fortfarande besked på detta mycket, mycket viktiga problemområde. Det fattas pengar och det fattas en strategi för att lösa de här frågorna. Jag tror att väldigt många föräldrar, elever och lärare väntar desperat på besked och reformförslag på det här området. När det gäller regionalpolitiken är det ju roligt att höra att Jan Bergqvist tycker att man inte passivt ska åse detta. Men sanningen är ju att det från majoriteten i dag utgår förslag som tvärtom förvärrar den regionala klyftan. Bara häromdagen klubbade vi att de små tingsrätterna, som är en viktig samhällsservice, ska läggas ned. Arbetsförmedlingskontor läggs ned. Försäkringskassekontor läggs ned. Polisen har en timmes utryckningstid i många polisdistrikt. Man har inte någon satsning på digital allemansrätt som når ut till dessa delar av landet. Och verktygen för att människor själva ska kunna skapa utveckling i sin egen bygd och sin egen region plockar ni ju bort ett efter ett.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är dåligt av Lena Ek att tala om Burkina Faso när det handlar om att jämföra den svenska skolan med andra länder. Det är ett fattigt land som tyvärr har det mycket bekymmersamt med analfabetism osv. Jag menar att i jämförelse med europeiska länder står sig den svenska skolan faktiskt bra. Men självklart kan den bli mycket bättre. Det viktiga nu är att vi tar ett samlat grepp. Strategin är att ta ett samlat grepp på hela utbildningen: med början i den allmänna förskolan, över till en bra skola och sedan vidareutbildning, gymnasier, högskolor, kunskapslyft, kompetensutveckling, det livslånga lärandet. Det handlar nu om att på allvar etablera principen om det livslånga lärandet, se till att människor får chans att ständigt växa i kunnande och kompetens under hela livet. Detta är den stora utmaningen, och här satsar vi oerhört. Självklart har barnens skola en viktig del i detta sammanhang. När det gäller regionalpolitiken kan man faktiskt läsa i vårpropositionen att vi har satsningar på denna. Men jag kan gärna erkänna att det inte finns några enkla lösningar på glesbygdens avfolkningsproblem. Det måste hanteras på många sätt. Men det är viktigt att vi då också ser till att ha en ordentlig utjämning i den kommunala skatteutjämningen. Där får Lena Ek konstatera att man på den borgerliga kanten vill minska utjämningsgraden och förstöra det här systemet på ett allvarligt sätt. I jämförelse tror jag ändå att socialdemokraterna står sig bra när det gäller regionalpolitiken.
Fru talman! Det här brukar bl.a. vara den stund då oppositionens budgetalternativ avrättas av finansutskottets majoritet på temat: Ni kan inte läsa, skriva eller räkna. Det skulle i och för sig kunna vara ett naturligt resultat av socialdemokraternas flumskola, men det stämmer faktiskt inte. I år tycker jag verkligen att vi har fått ett mycket bra betyg av majoriteten. Det värsta vi gör är att vi gör som ni, fast lite tidigare. Det allvarligaste är nämligen att vi skär ned på arbetsmarknadspolitiken. För det första kan jag då konstatera att andelen arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till de arbetslösa aldrig har varit så högt, eller har aldrig planerats att vara så högt, som under de närmaste åren. Den nedskärningen tycker vi därför är mycket väl motiverad av strukturförändringsskäl. Det är inte rimligt att ha 3 % av arbetskraften i åtgärder när man har drygt 4 % arbetslöshet i förhållande till hur det har varit tidigare. För det andra har ni ju varje år klagat på oss för att vi drar ned där. Sedan har ni traskat patrull - fast efter. Det som är förgripligt och fel på våren är halvt okej på hösten. Jag tar alltså verkligen lätt på den kritiken och tycker att det är bra att vi har fått ett så bra betyg av finansutskottets majoritet. Bergqvist, som alltid tycker att det är otroligt viktigt med just de demokratiska frågorna, att riksdagen ska fatta beslut. Vi säger att vi ska ha ett överskottsmål om i genomsnitt 2 %, vilket betyder mer i goda tider. Men ni nöjer er i betänkandet med 2 % jäms över tiden då det i efterhand har visat sig att regeringen har varit god och gjort så att det har blivit mer. Varför vill ni inte att riksdagen ska fatta beslut om de budgetmål som ska gälla för Sverige?
Fru talman! När det gäller arbetsmarknadspolitiken är det visserligen så att Folkpartiet är det parti som förstör minst av denna. Ni tar bort 17 miljarder från den under en treårsperiod, medan Kristdemokraterna och Moderaterna ligger på helt andra nivåer.

Och glöm inte att det faktiskt blir ännu större omsättning på arbetsmarknaden när man har en så bra konjunktur som vi har nu. En miljon på ett år i omsättning av jobb - ska det fungera bra behövs det väl fungerande arbetsförmedlingar. Vad Folkpartiet gör är att försämra möjligheterna, och det skadar enskilda människor. Jag vill faktiskt be er att fundera igenom det här. När det sedan gäller överskottsmål och den demokratiska synpunkten är det ju så att den här frågan kommer tillbaka i budgetpropositionen. Då kommer riksdagen att ta ett beslut. Vi ska nog klara demokratin även i det här fallet.
Fru talman! Jag tycker det var tämligen dåliga argument som Jan Bergqvist kom med. Det sista var verkligen en bisarr undanflykt. Riksdagen har ju aldrig fattat beslut om några rimliga överskottsmål år för år. Vad vi har att ta ställning till i dag är ju inriktningen på den ekonomiska politiken. Det är det dagens beslut handlar om. Då är det väl rimligt att vi tar just inriktningen på den ekonomiska politiken i dag och inte skjuter det till i höst. Förra hösten hade vi ju samma debatt. Då fattade vi beslut om 2 %, mot vår vilja. Sedan blir det mer, och då är ni så glada för då uppfyller vi det långsiktiga budgetmålet. Men ni kommer ju inte i höst heller att våga stå upp och säga till Bosse Ringholm att det faktiskt ska vara riksdagen som fattar beslut om de långsiktiga utgiftsmålen. När det sedan gäller arbetsmarknadspolitiken är det uppenbart att finansutskottets ordförande inte kan skilja på en reformering av a-kassan och pengar till arbetsmarknadsåtgärder. Det tycker jag låter lite oroväckande. Men det är väl likafullt bättre att fatta ett beslut om den totala nivån och ramen nu än att i höst göra som ni har gjort vartenda år, och säkert gör i höst igen, nämligen dra ned på beloppen. Då blir det mycket mer ryckigt. Då blir det ute på varje förmedling: Oops, nu ska vi halvera i september. Det blir mycket svårare, och då drabbas människor. Därför vore det mycket bättre att ha en mer långsiktig hållning och fatta besluten om detta i god tid. Jag tycker att Jan Bergqvist och majoriteten kan gå hem och fundera ett par varv till på vad själva meningen med riksdagsbehandlingen av inriktningen på den ekonomiska politiken är. Ni redovisar ju ingen inriktning på skattepolitiken, ingen inriktning på den övergripande budgetpolitiken och ingen vettig inriktning på de områden som handlar om de framtida ekonomiska möjligheterna för jobb och företagande.
Herr talman! Den som läser finansplanen kan där se att det finns inriktning på samtliga områden som Karin Pilsäter talar om. En annan sak är att skattepolitik och annat formas efterhand. Allt är inte klart i vår, utan vi har sagt att vi ska ta ett samlat grepp i samband med budgetpropositionen. Det är bl.a. befogat av att vi då kan avläsa hur stort utrymme det finns för skattesänkningar med hänsyn till de allra senaste konjunktursiffrorna som vi då har. Sedan har jag noterat från tidigare debatter att ordet "bisarr" är ett favorituttryck hos Karin Pilsäter. I varje fall använder hon det om motståndarens argument. De är alltid "bisarra". Jag vet inte hur många gånger jag har mött det i den här typen av debatter, så jag är ganska van vid detta. Men jag är faktiskt oroad över hur det skulle gå för de mest utsatta grupperna om ni fick igenom er arbetsmarknadspolitik. Det är inte bara besparingar på a-kassan, det är besparingar på både a-kassan och arbetsmarknadspolitiken. Ni har varit hyggliga nog att samredovisa det, därför att det blev förmånliga siffror. Det är 17 miljarder som ni sammantaget tar där. Det är för mycket för att det ska bli ett bra resultat. Vet man hur det här fungerar kan man utan tvivel konstatera att det skulle skada verksamheten på ett sätt som går ut över enskilda människor. Jag tvivlar inte alls på att det förhållandet att vi i samband med budgetpropositionen diskuterar hur mycket ett överskottsmål ska vara är fullt i enlighet med demokrati. Sedan behöver man inte nödvändigtvis ha målet att tala om exakt hur stort utfallet blir när det gäller saldomål. Det är liksom en ytterligare förfining av budgetpolitiken om man ska göra det. Det kan man naturligtvis utveckla, men det har inget med demokrati att göra.

Herr talman! Jag ska börja med att återgälda tacket för det goda samarbetet. Det gäller också finansministern och Finansdepartementet. Det enda området där vi har problem i samarbetet är väl numera fotboll. Men jag hoppas att vi också där ska få en ändring till stånd och att vi får ett tvåkönat fotbollslag nästa gång. Jag ska inte heller glömma bort att tacka Matz Hammarström och Miljöpartiet för gott samarbete när jag ändå håller på. Dessutom vill jag instämma i det Jan Bergqvist har sagt i denna talarstol. Det har talats en del om Vänsterpartiets kongress. Den får ni gärna diskutera. Det fattades en del beslut som innebar att vi i partiledningen fick knäppar på näsan. Det tar vi till oss med stort allvar. Men när det gällde budgetfrågorna var det faktiskt, kan jag berätta för er, en beundransvärd disciplin som Vänsterpartiets kongress visade upp. Vi kan t.ex. jämföra med den socialdemokratiska partikongressen, som fattade ett par mycket kloka beslut. Det var kanske därför vår kongress var så försiktig. Vi såg beslutet om att avskaffa karensdagen och höja taket i a-kassan som så viktiga åtaganden att vi på vår kongress inte vågade oss på att lägga på ett antal andra dyra reformer. Om jag själv skulle välja ut något område där det känns väldigt angeläget att verkligen få till stånd ökade anslag, skulle jag i likhet med Lena Ek vilja lyfta fram skolan. Det har talats om att inte minst vi som finns här i kammaren borde lära oss räkna, skriva och läsa. Det kanske är där det behövs mer resurser, men själv skulle jag inte minst efter den här debatten vilja lyfta fram historieämnet och kanske även litteraturen och poesin, som bl.a. Gunnar Hökmark visar att ökande intresse för. När det gäller historieskrivningen har vi, jag tror det är i ett svar på kristdemokraternas motion, tagit upp den lite längre historiska analys som gjorts av Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd. Man har där jämfört BNP per invånare i åldrarna 15-64 år, alltså lite grovt sett befolkningen i produktionen, och sett närmare på utvecklingen mellan 1947 och 1997. Gör man en sådan längre analys ser man att den dominerande trenden bland de avancerade kapitalistiska industriländerna är en utjämning. Sverige har t.ex. jämfört med USA lyfts upp från att ligga på 60 % av USA:s siffra till att närma sig 80 % av USA:s siffra. Det är alltså den genomgående stora förändringen. Det är det som är den viktiga historiska utvecklingen, inte växlingarna mellan upp och nedgångar. Jag kan också delvis instämma i det som sägs om att vi inte får låta oss förblindas av den nuvarande uppgången. Det finns långsiktiga problem, trots den nuvarande högkonjunkturen. Det som är problematiskt är också, som jag kan uppleva det, att arbetarrörelsen och Vänstern mycket länge har befunnit sig på defensiven ideologiskt. Inför de globala krafter som verkar har vi haft problem med att värna välfärden och solidariteten. Skolan, vården och omsorgen inte minst. Det är nämligen på det viset att ska man upprätthålla fasta proportioner mellan å ena sidan den offentliga servicen och å andra sidan den privata konsumtionen krävs det faktiskt att en ökad andel av nationalinkomsten går till den offentliga sektorn, till skolan, vården och omsorgen. Det är väldigt svårt i en global ekonomi, där det finns ett tryck på att sänka skatter. Det behövs också strukturella reformer. För vår del är det arbetstidsreformen som är väldigt viktig. Jag såg en undersökning där t.o.m. en majoritet av de moderata sympatisörerna ville ha sextimmarsdag. Det är väldigt glädjande. Det var en massiv majoritet, framför allt bland kvinnor, för sextimmarsdagen. Jag är övertygad om att svenska folket trots allt kan räkna, skriva och läsa ganska hyggligt, så de förstår att det inte är gratis med sextimmarsdagen. Det har gjorts en undersökning av Långtidsutredningen som sträcker sig fram till 2015 och den visar att det helt klart tar ett ganska rejält utrymme om vi ska ha en omfattande arbetstidsreform, en arbetstidsförkortning. Men eftersom man räknar med en sådan massiv ökning av den privata konsumtionen, klarar vi ändå dels en ganska kraftig ökning av den offentliga konsumtionen, dels en rejäl arbetstidsreform. Ändå får vi ett visst utrymme över, fast det naturligtvis blir lägre, för en privat konsumtionstillväxt. Det är inte på något sätt så att det inte skulle vara ekonomiskt möjligt att klara en rejäl arbetstidsreform. Sedan några ord om budgetprocessen. Det var ju så, inte minst efter de borgerliga regeringsåren 1991 1994, att det var nödvändigt med en skärpning av budgetprocessen. Jan Bergqvist vill inte gräva alltför mycket i den här gamla historien, men jag kan ändå inte låta bli att påminna om hur det var. Alla talade om att sänka skatten, men Moderaterna talade om att militären ändå måste ha sitt. Kristdemokraterna talade om att sänka skatten, men vården måste ha sitt. Folkpartiet talade om skolan och Centerpartiet talade om jordbruksstödet och regionalpolitiken. Vad blev resultatet? Man klarade av att sänka skatten, men man klarade inte av att minska utgifterna. Det var nödvändigt att få en bättre budgetdisciplin. Nu har vi, inte minst genom ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, periodvis också med Centern, och med Miljöpartiet, åstadkommit ett på gränsen till ekonomiskt underverk. Ett underskott på mer än 10 % av BNP i den offentliga sektorn totalt har förbytts i ganska kraftiga överskott framöver. Men om det ska vara möjligt att i längden upprätthålla budgetdisciplinen måste också budgetprocessen vara begriplig och möjlig att förklara för svenska folket. Det är inte rimligt att tolka budgetprocessen och utgiftstaken på det oerhört doktrinära och nästan högkyrkliga sättet som de borgerliga politikerna vill göra. Jag vill, i likhet med vad Siv Holma gjorde i utfrågningen av Curt Malmborg, påminna om den förre finansministern Åsbrinks anförande om budgetprocessen inför Nationalekonomiska föreningen. Han talade om att man i Japan har lärt sig att bygga flexibla skyskrapor så att de ska tåla åtminstone mindre jordbävningar. Läser man budgetlagen ser man att den ger utrymme för ganska vida tolkningar. Det är möjligt att uppfatta utgiftstaken som mål, som ibland när det skakar till i ekonomin måste vara möjligt att tolka om och något förändra. Vi har nu den pågående utredningen om budgetprocessen. Jag är övertygad om att vi ska nå en enighet om att göra budgetprocessen något mera flexibel och begriplig. Mats Odell säger att vi lever i landet med världens högsta skatter, och ändå har vi inte råd med skola, vård och omsorg. Ja, det var det där med poesi och sånger. Hur är det den går? " - falsk matematik - Noll och noll är noll - dé é falsk matematik." Jag minns inte så mycket mer. Det här handlar om skrymteri. Jag kommer att tänka på den unge man som kom fram till mig i den förra valrörelsen och sade att han hade sådana problem om han skulle rösta på Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet. Det var de två partierna som stod för de svaga. Han tyckte att Alf Svensson och Gudrun Schyman var så jätteschysta, men han kunde inte välja för han tyckte att de stod för samma sak. Jag försökte förklara att det faktiskt inte riktigt var så. Kristdemokraterna vill sänka skatterna osv. Men han hade svårt att förstå att det fanns några större skillnader. Han kanske tillhörde den lilla rännil av väljare som enligt den senaste SCB-mätningen gick över från Kristdemokraterna till Vänsterpartiet. Han kanske hade upptäckt att det faktiskt fanns en skillnad. Mats Odell frågar om änkorna. Vi har lyckats åstadkomma ett litet första steg. Det är otillräckligt. 30 miljoner kronor anslås till år 2003. Jag lovar att vi ska kämpa vidare. Gunnar Hökmark gillar poesi. Den här gången var det Nils Ferlin. Hökmark har en poäng. Även Nils Ferlin har en poäng i att det inte står någonting i Clarté om de allra fattigaste. Det är en försummelse som har funnits inom arbetarrörelsen och Vänstern. Det som kallas för trasproletariatet i den marxistiska traditionen har negligerats. Det är en riktig kritik. Att höra Hökmark citera Ferlin är lite grann som den förra debatten med Lars Bäckström. Ferlin och Hökmark är inte riktigt på samma våglängd. För att påminna sig lite grann om Ferlindikter finns sången om grämelsens son. Fundera på, Hökmark, om han inte är befryndad med grämelsens son som sjunger på grammofon osv. Det finns också sången om disponenten, som högst belåten aldrig smakat ångesten och gråten. Det påminner också lite grann om Hökmark. Det är inte ofta som man har saknat Carl Bildt. Men Carl Bildt kunde lite grann om Marx. Han hade elementär kunskap om Marx, planekonomi, kapitalism, marknadsekonomi och de marxska begreppen. Hökmark säger att det finns ett parti som tror på planekonomi. Frågan är vilket. Är det möjligen Moderata samlingspartiet som älskar den militära apparaten? Det är planhushållningens högborg. Någon äktliberal sade att det är EMU som är det nu existerande bästa exemplet på planekonomiskt tänkande, dvs. den monetära unionen. Hökmark måste försöka sätta sig in i elementa. Vi vill inte avskaffa marknadsekonomin. Det handlar om kapitalismen. Det är en helt annan sak. Jag citerar Alf Svensson, partiledare i Kristdemokraterna, som i en bok 1976 skrev att kapitalismen uppmuntrar egoism, och det leder till en omoralisk samhällsordning. Jag vill helhjärtat instämma i denna Alfsvenssonska analys. Det finns en välberättigad kritik av kapitalismen. Det är en brist på ansvarsfulla ägare. Vi måste komma till rätta med den kortsiktiga spekulativa inriktningen på ekonomin, inte minst inför höstens pensionsval. Då måste svenska folket och löntagarna organisera sig och ikläda sig ett mer långsiktigt ägaransvar och därmed på längre sikt och med förnuft avveckla detta omoraliska system som Alf Svensson och vi vänsterpartister ibland kallar för kapitalism. Därmed vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Johan Lönnroth har ett rörligt intellekt, och det är alltid spännande att debattera med honom. Det händer saker. Johan Lönnroth började med att förvåna oss alla genom att säga att det som skiljer regeringen från Vänsterpartiet är fotbollen. Fotbollsområdet är det enda återstående problemet. Då frågar man sig om inte Vänsterns kongress har ägt rum. Johan Lönnroth säger att han fick knäppar på näsan. Man måste ha blivit förvånad på vänsterkongressen när man fick höra att det inte finns några problem nu. Det är bara fotbollen kvar. Jag säger då: utgiftstaket. Struntar Johan Lönnroth i kongressens uttalande om utgiftstaket? Det är bara fotbollen kvar. Det skulle ha förvånat vänsterstämman om Johan Lönnroth hade hållit det här anförandet där. Sedan säger Johan Lönnroth att det inte är rimligt att tolka utgiftstaket så högkyrkligt som regeringen gör. Johan Lönnroth måste ändå bestämma sig. Det här är ändå, trots allt, en så fundamental princip som vi talar om. Ni vill på er kongress lyfta bort hela utgiftstaket. Det vore bra om Johan Lönnroth till kammarens protokoll kunde läsa in vad det är som gäller. Är det kongressens beslut eller är det bara fotbollen som återstår i meningsskiljaktigheter? Det finns ett befäst svalg mellan dessa två ståndpunkter. Johan Lönnroth säger att det finns de som vacklar mellan Vänstern och Kristdemokraterna. Han säger att jag hävdar att vi inte har råd att ta hand om gamla och barn, trots att vi har världens högsta skatter. Sedan kommer Johan Lönnroth till svaret om änkorna. Det Vänstern har åstadkommit är verkligen något av änkans skärv. 30 miljoner av de 650 miljoner som det hela kostar har ni kommit fram till. Kom inte och tala om att andra partier inte klarar av detta. Här har såvitt jag vet såväl Moderata samlingspartiet som Folkpartiet och Centerpartiet finansierat ett slopande av den inkomstprövning som i dag sker av änkepensionen.
Herr talman! Jag kan lugna Mats Odell med att det finns annat än fotboll som vi är oeniga om mellan s, v och mp. Om Mats Odell hade legat under bordet då Bosse Ringholm och vi andra diskuterade arbetstidsfrågan eller skatteväxlingen skulle han ha blivit betydligt lugnare. Okej, det var lite av en överdrift när jag sade att det bara var fotbollen som återstod. När det gäller kongressen hann jag inte rätta till vad Mats Odell sade om i sitt första anförande. Vår kongress skrev inte in i kongressuttalandet att vi ska avskaffa utgiftstaken. Vi skrev in att vi vill ha en budgetprocess som möjliggör att vi bygger välfärden, dvs. skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden. Jag tycker att t.o.m. Mats Odell borde kunna vara överens om att vi inte ska ha en process som inte gör det möjligt att utveckla välfärden. Jag hoppas i alla fall att Mats Odell också kan skriva under på det. Sedan sade jag inte att regeringen tolkade budgetprocessen högkyrkligt, utan det var de borgerliga politikerna som i kritiken av det som de kallar manipulationer tolkade det hela högkyrkligt. Gå och läs på budgetlagen, Mats Odell! Den är inte skriven på det extremt högkyrkliga sätt som ni tydligen skulle vilja ha den. Till sist kan jag säga om änkorna: Okej, det är lite grann av änkans skärv över de 30 miljonerna. Det är helt otillräckligt. Men eftersom ni finansierar era ökade anslag till bl.a. änkorna genom att slå mot ännu svagare grupper klarar vi inte det här ihop med er, utan vi måste tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fixa till detta.
Herr talman! Johan Lönnroth säger nu att han vill ha en process som möjliggör att man kan satsa på svaga grupper. Den processen finns redan. Det är den normala budgetprocessen, där man omprövar de utgifter och inkomster som staten har. Jag kan tala om för Johan Lönnroth att det i Kristdemokraternas budgetalternativ egentligen bara är ca 2 % som vi omfördelar. Jag tror att det för de samhällsomstörtande moderaterna handlar om att de förändrar ca 3 % i den här budgeten. Det är alltså fullt möjligt att klara av detta utan att ge sig på utgiftstaken. Det ni vill är trots allt att skapa en situation där utgiftsanden helt släpps ur flaskan. Vad detta leder till i nedgångstider, när ekonomin går in i en svagare utveckling och när lågkonjunkturen kommer, är ständigt nya nedskärningar, som då kommer igen. Nu rättar Johan Lönnroth mig och säger att regeringen inte är så högkyrklig när det gäller utgiftstaken. Nej, men det är ju detta som vi kritiserar. Regeringen har nu ägnat sig åt ett kvalificerat tricksande. Om jag hade legat under bordet hade jag förstått att det är Johan Lönnroth i första hand som krävt detta för att över huvud taget stå kvar på trepartikoalitionens fundament. Vi märker hur det knakar i fogarna. Det skulle vara intressant att höra hur Johan Lönnroth ser på framtiden. Tror han på en vänsterregering med tre partier efter valet 2002? Kommer ni att kunna skriva er samman? Är detta det politiska alternativ som står mot de fyra borgerliga partierna, som nu mer och mer samlar sig i mer och mer av gemensamma skrivningar? Hos er har däremot de centrifugala krafterna accelererat undan för undan. Nu är snart varenda ledande socialdemokrat ute och talar om att samarbetet måste brytas. Vad är det som gäller, Johan Lönnroth?
Herr talman! Kristdemokraterna omfördelar bara 2 % och Moderaterna bara 3 %, säger Mats Odell. Ja, det ligger något i det. När vi var i en mer renodlad oppositionsställning brukade vi själva notera att våra alternativa förslag totalt sett låg ganska nära i pengar räknat. Man kan ju fundera igenom vad det är som gör att inga partier förmår prestera riktigt radikala alternativ till budgeten. Budgeten är kanske i grunden ganska låst. Vad tror jag om framtiden och samarbetet? Ja, jag tror till att börja med att vi ska kunna komma överens, åtminstone de tre samarbetande partierna - jag hoppas faktiskt på en bredare enighet - om att göra om budgetprocessen något så att den blir mera flexibel och begriplig för allmänheten. Jag tror att det är möjligt. Sedan tror jag också på ett fortsatt brett samarbete med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är t.o.m. så att jag inte helt har gett upp hoppet ens om Centerpartiet och Lena Ek. Jag ser i finansutskottet varje gång hur problematiskt det är för Lena Ek att lyssna på kamraterna med deras högerpolitik. Jag tror att det kanske ska vara möjligt att också få Centerpartiet att ta sitt förnuft till fånga så att vi får till stånd ett ännu bredare samarbete. Framtiden är ljus. Jag är ledsen, men Mats Odell får nog finna sig i att förpassas till den position som ni nu också har förpassats till i min hemregion. Det känns väldigt bra. Vänsterpartiet borde ha varit med, men det kanske kommer så småningom där också.
Herr talman! Det är ganska roligt att den här debatten har vidgats från ekonomiska fundament över till kulturens område. Det berikar alla att ha en viss kunskap runt detta. Det var den gamle skånske proggaren Peps Perssons låt Falsk matematik. Jag kommer ihåg en annan låt, en jättebra blueslåt, som han sjöng, nämligen Hög standard: "Vad är hög standard?" Han hade ett ord däremellan också, som kammarens regler förbjuder oss att uttala - vi får inte svära här. Då kommer jag tillbaka till skoldiskussionen, där också Johan Lönnroth säger att skolan är ett angeläget reformområde. Jan Bergqvist sade samma sak. Jag kommer att fråga Miljöpartiet om en stund, och jag är säker på att de också kommer att säga att skolan är viktig.

Det bevisar i sig att unga människor är fullt kapabla att ta ett stort ansvar för sin egen framtid. Jag måste fråga, i likhet med Peps Persson: Vad är hög standard? Och vad är det som gör att ni säger detta men inte gör någonting?
Herr talman! Det är nödvändigt att se till att inte bara skolan utan också kommuner och landsting, som ju i huvudsak har hand om skolan, får en ökad del av nationalinkomsten. Det ser jag som en av Vänsterpartiets huvuduppgifter, att i fortsatta budgetprocesser få till stånd sådana ökade ramar. I den långtidsutredning som jag redan tidigare har pratat om finns det en kalkyl som visar att fram till 2015 skulle man kunna åstadkomma en privat konsumtionsökning på mellan 40 och 45 % och samtidigt öka den offentliga konsumtionen med en flera gånger lägre siffra. Det måste vara möjligt att åstadkomma en omfördelning, så att vi får en lägre ökning av den privata konsumtionen och en högre andel som går till bl.a. skolan. Jag hoppas, som sagt var, att vi också ska kunna få med Centerpartiet i ett sådant omprioriteringsarbete. Sedan är det en sak som förvånar mig lite grann i ert budgetförslag som jag kan passa på att ställa en fråga om. Ni har en mycket kraftig reduktion när det gäller studiebidragen. Det räcker inte med att se till att skolan i sig har stora resurser, utan eleverna måste också ha rimliga ekonomiska villkor när de väljer att studera. Då är alltså frågan: Vad är bakgrunden till era ganska kraftiga minskningar av studiebidragsanslagen?
Herr talman! Snacka går ju. Frågan är fortfarande: Vad är hög standard? Är det acceptabelt? Ni har lagt ett förslag som åtminstone ett år - det här handlar om tre år - permanentar en situation där var femte elev har bristande kunskaper när det gäller att läsa och skriva och där var tionde elev inte kommer in i gymnasieskolan, trots att hela samhället är uppbyggt på att man måste ha gymnasieexamen för att få jobb i dagens läge. Det livslånga lärandet och utvecklingen på arbetsmarknaden gör att en elev som inte har klarat grundskolan och inte har kommit in på gymnasiet har en fruktansvärt dålig utgångspunkt i livet och kommer att få jättesvårt att klara sig. Det är ett mänskligt slöseri, men det är också ett nationalekonomiskt slöseri av stora mått. Det är ändå en situation som ni med detta förslag permanentar. Det har heller inte förts fram förslag i utbildningsutskottet under året där man har använt de medel som finns för att förbättra situationen i skolan, och det finns inga nya pengar. Det är någonting som ni inte kommer ifrån. Detta är faktiskt planering som gäller tre år framåt, från nu. Situationen är redan nu bekymmersam och mycket besvärlig på skolsidan, särskilt i vissa områden där det också redan innan är en svår social situation och där man skapar en social segregering som kommer att bli ett väldigt bekymmer för oss alla - inte bara för den enskilda människan, utan för oss alla framöver.

Herr talman! Det är sant att vi inte har klarat av att inom de utgiftstak och ramar som nu finns åstadkomma mera pengar till kommuner och landsting år 2001 och 2002. Vi åstadkom lättandet på Ludvikamomsen, och vi har klarat av en del andra justeringar som ger kommuner och landsting bättre ekonomi, men det är alldeles otillräckligt. Det är en klen tröst att jag inte kan se något borgerligt alternativ som skulle ge mera pengar - tvärtom. Med era skattesänkningar sammantaget vet vi att det i verkligheten blir ännu mindre pengar till skolan. År 2003 år läget ljusare. Det borde finnas möjligheter att i de fortsatta diskussioner vi ska ha se till att kommuner och landsting får ökade anslag. Inte minst handlar det om skolan. Men att man däremot, t.ex. genom olika sorters öronmärkningar av pengar, skulle kunna åstadkomma mera pengar till skolan samtidigt som totalanslagen till den offentliga sektorn minskar tror jag inte på. Där kan man verkligen tala om manipulationer. Jag ska gärna sätta mig in lite bättre i det studiebidragssystem som ni föreslår som tydligen är så genialt så att man med ett antal miljarder kronor mindre i pengar kan åstadkomma större studiebidrag till eleverna. Jag vill nog se det först, innan jag tror på det.
Herr talman! Det är mycket prat om skolpolitik, och det är viktigt. Jag tror att en bättre skolpolitik är en av grunderna för långsiktig ekonomisk framgång. Johan Lönnroth talade mycket om historieundervisningen. Sedan kom det någonting som visade att den interna historieskrivningen kanske är lite bristfällig. Han säger nämligen att vi under den borgerliga tiden kunde komma överens om skattesänkningar, men inte om besparingar. Jag var med här då. Jag minns hur Johan Lönnroth och de andra vänsterpartisterna tokskällde dag ut och dag in just om alla de förfärliga besparingarna. Men nu är de helt plötsligt som bortblåsta. Jag tror nog att Johan Lönnroth borde gå hem och läsa på även sin egen historia och fräscha upp minnet lite. Men det vi har nu är en situation där ni, trots allt ert prat om det goda samarbetet, inte kan komma överens om någotdera - varken om skattesänkningar eller om besparingar - när ni inte har kniven mot strupen. Det enda ni kan komma överens om är utgiftsökningar, och jag tror att det kommer att ta en ända med förskräckelse. Det pratas mycket om kultur här. Det citeras olika sånger. Som vanligt tänker jag mest på Magnus Uggla. Han gav ut en skiva med sådana progglåtar. "Allting som ni gör kan jag göra bättre", kallade han den för. Jag tycker att det låg mycket i det. Där fanns det också ett spår som hette "Vem i hela världen kan man lita på?" Det tycker jag är någonting som svenska folket borde tänka på när det ser dessa gamla proggare som i sin förtvivlans jakt på en ny ism att ersätta kommunismen med har bitit sig fast i feminismen. Jag tycker att det är ren och skär traditionell solochvårpolitik. Med Vänsterpartiet i ledningen för detta land ökar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män, fick vi just se i Dagens Nyheter i dag. Man försvårar för kvinnor att kunna jobba och försörja sig själva med eget företagande. Vi får en feminisering av fattigdomen i hela världen - vi vet det - men vi vet också att det blir precis samma processer som sätter i gång i detta land. Vi har en könssegregerad arbetsmarknad som ni vägrar att bryta upp, och ni vägrar att ge kvinnorna själva mera makt. Jag skulle vilja höra lite om hur Johan Lönnroth ser på feminismen och frågan om makt åt kvinnorna. Är det bara en vanlig solochvårpolitik?
Herr talman! Karin Pilsäter! Det är faktiskt så att vi sänker skatter. Redan i år sker det en viss sänkning av inkomstskatten som kompensation för egenavgifterna, om nu Karin Pilsäter skulle ha missat det. Jag tror nog att det kommer att bli nödvändigt i höst att enas om vissa fortsatta skattesänkningar. Bl.a. är fastighetsskatten på hyreshus ett mycket stort problem. Det är ett område där vi vänsterpartister är övertygade om att det är nödvändigt att göra någon typ av sänkning. För övrigt bygger också vår arbetstidsreform på sänkta arbetsgivaravgifter. Vem i hela världen kan man lita på? Kan man lita på dessa gamla proggare? En annan gammal proggare - man kanske inte får kalla henne det, men jag gör det i alla fall - är Ingrid Segerstedt Wiberg från min hemstad Göteborg, som valde att lämna Folkpartiet. Hon klarade bara inte av omvandlingen av det som hon upplevde som sitt gamla fina folkparti till en liten blek kopia av Moderaterna. Jag tror att det är en hel del av den gamla sortens folkpartister som upplever det just på det sättet. Vem i hela världen kan man lita på? Man litar inte på det nya moderniserade Folkpartiet - moderatkopian. Vad vill vi göra för att befrämja feminism och jämställdhet? Jag tror att de två sakpolitiskt viktigaste sakerna är följande. Det första är det jag redan har varit inne på, dvs. att man ska slå vakt om den offentliga sektorn. Det är oerhört väsentligt, naturligtvis, både för kvinnor och män. Men som det är konkret i dag är det oerhört viktigt att vi ser till att vi får mera resurser till kommuner och landsting. Sedan är det återigen arbetstidsreformen. Den är mycket viktig både för kvinnor och män, men det är kvinnor som är mest helhjärtat för sextimmarsdagen, visar den färskaste undersökningen.
Herr talman! Unifem - FN:s organ för kvinnofrågor - är väldigt tydligt när det gäller att vägen till jämställdhet och kvinnors framsteg just handlar om ekonomiska framsteg. Jag tror att världens kvinnor av ganska bitter egen erfarenhet vet att det inte är kortare arbetstid som ger mer ekonomiska resurser. En av de största skillnaderna mellan kvinnor och män handlar om just ekonomisk makt och att kvinnor har mindre ekonomisk makt inte bara i samhället i stort utan också i sin egen vardag. Det är väl ingen slump att de kvinnodominerade fackförbunden inte i sina avtalsförhandlingar driver arbetstidsförkortningar. De vet att detta måste betalas. Kvinnor vet att det alltid är kvinnor som får betala det högsta priset när man gör den typen av reformer. Därför tycker jag att er arbetstidspolitik är just rent och skärt solochvårande. Gå ut och fråga svenskar om de föredrar att vara rika och friska eller fattiga och sjuka. Det är klart att de föredrar att vara rika och friska, på samma sätt som de föredrar att jobba mindre än att jobba mer. Men när man kompletterar med frågeställningen hur det ska betalas är kvinnorna inte lika angelägna längre, utan de vill hellre ha mera pengar. Sedan tycker jag att den andra fråga som Vänsterpartiet tar upp inte heller handlar om feminism utan raka motsatsen till det. Det handlar just om att man ska se till att den könssegregerade arbetsmarknaden ska bestå och att kvinnor även i fortsättningen ska vara hänvisade till jobb inom den offentliga sektorn. Kvinnor ska inte få samma möjligheter som män att driva verksamhet i egen regi, kunna förverkliga sina egna idéer och vad gäller den service de är beroende av kunna välja mellan olika företag eller olika serviceinrättningar som kan ge dem det de vill ha, som ger just makt i den egna vardagen och möjligheter till inkomstutveckling och till att t.o.m. kanske kunna tjäna lite mer pengar om man lyckas med någonting. Det är på denna punkt som jag menar att Vänsterpartiet i sin jakt på en annan ism än den gamla, som man vill gömma undan, har bitit sig fast i feminismen utan att någonsin förstå själva begreppets innebörd. Jag ska citera Mary Wollstonecraft, en av den liberala feminismens riktiga grundmödrar. Hon skriver att kvinnorna har många olika förpliktelser. "Men det handlar om mänskliga plikter, och jag vidhåller bestämt att de principer som bör styra uppfyllandet av dessa måste vara desamma för båda könen" skriver hon. Det är det, Johan Lönnroth, som jämställdhet och feminism handlar om. Kvinnor och män ska ha lika villkor.
Herr talman! Jag tror faktiskt att jag har begripit att det är så och att det är den ekonomiska makten i vardagen som det handlar om. Jan Bergqvist refererade tidigare till ett FN-organ som har gjort en global undersökning som visar att det trots alla brister är det så att kvinnors ställning här i Sverige relativt sett är bäst i världen. Så är det faktiskt. Man kan ändå inte förneka att det historiskt har en mycket stark koppling till att vi här i detta land fick ett relativt sett högre skatteuttag och därmed också möjliggjorde en växande större offentlig sektor och en offentligt bedriven barnomsorg som hade oerhört stor betydelse för kvinnornas ekonomiska emancipation, frigörelse. Varför driver inte en del kvinnodominerade fack arbetstidsfrågan? Snarare driver man den inte avtalsvägen. Däremot har jag hört flera kvinnliga ledande företrädare för kvinnodominerade fack säga: Vi har inte råd att avtalsvägen med våra låga löner klara en rejäl arbetstidsreform. Vi måste ha stöd av dels lagstiftning, dels en ekonomisk omfördelning av pengar. Det är just det som är innebörden av våra förslag till arbetstidsreform, att man också måste stötta de delar av ekonomin som inte klarar att avtalsvägen och via produktivitetsökning, via löneutveckling eller minskade vinster ta ut en betalning av arbetstidsreformen. Sedan är vi vänsterpartister helt överens om att det krävs ett ökat kvinnligt företagande, det handlar inte enbart om den offentliga sektorn. Vi är helt eniga på den punkten.
Herr talman! Det är likväl ett faktum att Vänsterpartiet är det parti som mest av alla i den här riksdagen går mot möjligheter för kvinnors företagande inom det område där vi har allra flest kvinnor på arbetsmarknaden. Det är ni som allra mest går emot att den arbetsmarknaden ska öppnas och ska kunna bli flexiblare och ge större möjlighet. Det vore intressant, inte bara med tanke på föregående replikskifte utan också med tanke på vad Lönnroth har sagt tidigare, att få förklarat varför ni är så bestämt emot detta. Ni har sett, hoppas jag, att den avreglering som skedde på telemarknaden gav helt andra möjligheter till kunder, till företag, näringsliv och t.o.m. de enskilda människorna. Jag skulle vilja veta: Står Johan Lönnroth fast vid sin inställning till telemarknadens avreglering? Är Johan Lönnroth fortfarande emot den? Det kan ha sitt intresse för att bedöma ställningstagandet i fråga om andra avregleringar och andra öppningar. Sedan till Nils Ferlin. Han pekar ut just hur politiska rörelser som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna glömmer dem som är i allra störst behov av stöd. Johan Lönnroth höll med om detta, och det är bra. Ni har i samarbetskoalitionen bestämt er för att påbörja en enorm ökning av de statliga utgifterna, större än vi vad sett på mycket länge. När ni satt och resonerade om detta och kom fram till att handikappade och änkor inte ska ges något förstärkt stöd utan där skulle ni fortsätta att dra ned, hur resonerade ni då? Vad det Johan Lönnroth, Matz Hammarström och Bosse Ringholm som satt och resonerade om detta? Vem var det som drev frågan att de handikappade nu skulle avstå ännu lite mer? Det kunde vara intressant att få den interiören i frågan.
Herr talman! Vi har lagt fram ett antal förslag för att befrämja kvinnligt företagande. Men vi lägger något helt annat i begreppet att öppna upp arbetsmarknaden för kvinnor, det begrepp som Hökmark talar om. Vad han talar om är att försvaga arbetsrätten, försämra sjukersättningen, sänka a-kassan osv. Som den svenska arbetsmarknaden ser ut är det alldeles entydigt att det är kvinnor som i första hand drabbas. Är det så att arbetsgivarna vid ökad arbetslöshet får möjlighet att plocka bort dem som de själva vill, blir det erfarenhetsmässigt mycket lätt så att man plockar ut kvinnor som kanske väntar barn eller annat sådant. Att vi skulle glömma dem som har allra störst behov av stöd. Jag är överens så långt som att historiskt sett har vi inte ägnat tillräckligt mycket kraft åt dem som har det allra svårast ekonomiskt. Däremot hävdar jag alldeles bestämt att när nu Moderaterna väljer att lyfta fram handikappade eller änkor är det fråga om rent hyckleri. Huvudtrenden i era förslag, att ni ska sänka ersättningen för de sjuka generellt och för de arbetslösa, går verkligen ut över de allra svagaste. Det leder till att kommunerna kommer att få fler som är beroende av socialbidrag. Det är en förnedring som många människor upplever av att behöva ta emot understöd på det sättet. Det kommer att öka med moderat politik. Jag tror inte ett ögonblick på att Moderaterna i verkligheten skulle genomföra något av det som det är så väldigt lätt att skriva in i en budget om de svaga grupperna. Huvudspåret är: Sänk skatterna och se till att klassamhällets klyftor blir ännu större.
Herr talman! Som allt som oftast har Lönnroth fel när det gäller praktiken. Den handikapplagstiftning som väldigt många människor i dag i Sverige har nytta av drevs igenom under en borgerlig regering. Det var flera partier som var med om den. Det var en avsevärd förbättring. Sedan försämrades villkoren av Socialdemokraterna, och ni ger ert stöd. Jag tolkar Johan Lönnroths svar på min fråga att ni är alla gemensamt ansvariga för att ni också nu, som vi ser i tilläggsbudgeten, drar ned på de personliga ombuden till de handikappade. Det är en av många olika frågor där spåren märks. Den andra frågan som jag skulle vilja komma till har att göra med den inställning som Lönnroth i sin föregående replik hade till mäns och kvinnors möjligheter att få en öppnare arbetsmarknad. Det har att göra med debatten på kongressen. Här i kammaren i dag ger Johan Lönnroth ett oerhört vänligt och nästan liberalt sinnat intryck. Det är bara fotbollen som skiljer honom och Bosse Ringholm. Samtidigt vet vi att socialdemokrater i medierna på sistone har förklarat att ni är demokratiskt mindre pålitliga, ni är säkerhetspolitiskt inte särskilt trovärdiga och ni står för en fullkomligt befängd och populistisk ekonomisk politik. Jag tycker att det är rent fantastiskt att av detta dra slutsatsen att det inte skiljer så mycket. Vill ni öka det samhälleliga ägandet? Kommer ni att motverka privatiseringar? Kommer ni att uppfylla det som står i det partiprogram som ni antog på kongressen? Är det i så fall förenligt med att samarbeta med Socialdemokraterna eller kommer ni att ge vika på dessa punkter, vika för det som var den kommunistiska tydligheten på kongressen, och blir det i stället Lönnroth och Bäckström som i efterhand tolkar ut vad man egentligen beslutade? Jag tycker att på den här punkten har vi i riksdagen och väljarna rätt att få veta: Kommer ni att driva gammal god kommunistisk politik, eller kommer ni att anpassa er efter den socialdemokrati som ni dessutom anklagar för att bli alltmer borgerlig?
Herr talman! Först ska jag säga att vi självklart tar ansvar för helhetsbudgetförslagen som ligger på riksdagens bord. Det gäller också alla de områden där vi väldigt gärna hade sett ökade anslag till handikappade, till skola, vård och omsorg. Pengarna räcker inte till allt, det är riktigt, och det får vi ta ansvar för. Det är naturligtvis en klen tröst att vi vet att det borgerliga alternativet egentligen inte finns, men om det någon gång skulle förverkligas skulle det betyda ett dråpslag för alla de svaga grupper som moderaterna numera säger sig värna. Så över till svaret på frågan: Vill vi öka det samhälleliga ägandet? Ja, det är riktigt att vi vill det. Och då lägger jag i det samhälleliga ägandet in löntagarägandet, alltså det solidariska gemensamma ägandet. Jag hoppas nu att Sveriges arbetande människor ska engagera sig mer i ett aktivt ägande i samband med t.ex. det nya premiereservsystemet. Vill vi motverka privatisering? Ja, vi vill motverka den borgerliga privatiseringen. Vi var helt eniga om det på partikongressen. Vi var helt eniga om att vi ville utvidga samarbetet. Under vissa villkor skulle Vänsterpartiet också gärna vilja ingå i en kommande regering. Det var en helt enig kongress som ställde sig bakom detta. När det sedan gäller den demokratiska trovärdigheten överlämnar jag med fullt förtroende åt svenska folket att vid allmänna och demokratiska val avgöra om Gunnar Hökmark eller jag har den största trovärdigheten i fråga om tilltron till demokratin och folkets egen rätt att fatta beslut om vem man vill ha i riksdag och regering.

Herr talman! Nu är ju inte Lena Ek här, men hon kanske följer debatten någon annanstans. Citaten ur dikter och annat var intressanta. Lena Ek valde att citera ur Peps Perssons Hög standard. Om Lena Ek verkligen lyssnar på den texten kanske hon skulle söka sig andra kompisar i riksdagen än Odell och Hökmark. Hög standard innehåller ju en grundläggande kritik mot hela vår civilisation och dess tillväxt och statusjakt. Herr talman! Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna håller bättre än vad somliga trott och hoppats. Än en gång står en riksdagsmajoritet i begrepp att ställa sig bakom en stark rödgrön vårproposition. Jag vill också passa på att tacka Johan Lönnroth, Jan Bergqvist och Bosse Ringholm för ett gott samarbete. De borgerliga partiernas kritik känns igen. Det är så tröttande att Mats Odell och Gunnar Hökmark i varje debatt fortsätter att beskriva Sverige som ett land som inte är förberett för framtiden, som har dåligt företagsklimat, som är ett land som kapital och kunskap flyr. Detta är och förblir en falsk bild, en svartmålning av verkligheten. Jag har sagt det förut, men måste alltså säga det igen: Kunskap flyr inte landet. Det är en myt odlad av sådana som Odell och För att ta ett exempel fanns det i Sverige 70 000 civilingenjörer 1998. Bara 900 av dessa - drygt 1 % - valde att lämna landet. Drygt hälften kom tillbaka. Dessutom invandrar det civilingenjörer till Sverige. Statistiska centralbyrån har påpekat att många gör felet att jämföra det totala antalet utvandrade civilingenjörer - alltså 900 - med antalet nyutexaminerade civilingenjörer, 3 300 per år. Det är genom sådana haltande jämförelser som man får rubriker som Var fjärde civilingenjör lämnar Sverige. Men den korrekta siffran är alltså att ca 2 % av de nyutexaminerade utvandrar. Sedan kommer ungefär hälften tillbaka med nya kunskaper från andra länder. Inte heller kapital flyr landet. Det är i alla fall inte mer som flyter ut än vad som flyter in. Och företagsklimatet är det inget större fel på. Internationella bedömare klassade Sverige förra året som ett av de fem främsta länderna i världen när det gäller konkurrenskraft för företagsetableringar. Nätverket Global Leaders of Tomorrow placerar Sverige i Europatopp när det gäller framtidsberedskap. Så det vore kanske dags att sluta med svartmålningen av det svenska företagsklimatet. Den saknar förankring i verkligheten. Herr talman! På tal om verkligheten undrar jag vilka beslut på Miljöpartiets kongress som Mats Odell etiketterar som verklighetsfrämmande. Det skulle vara intressant att få besked om det. Ordet reformer var tveklöst det mest frekventa ordet i Gunnar Hökmarks inledningsanförande. Men vad är det för reformer som han vill ha genomförda? Jo, i huvudsak två: sänkt skatt för höginkomsttagare, kapitalägare och aktieägare samt sänkta ersättningsnivåer i sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Det är riktigt, den typen av reformer saknas i vårpropositionen. Men vi har andra reformer, bl.a. på familjepolitikens område. Barn kommer att få rätt till en förskoleplats oberoende av om föräldrarna jobbar, är arbetslösa eller är hemma och vårdar yngre syskon. Inom ramen för den förlängningen reserveras två av månaderna för mamman respektive pappan. Samma år sänks barnomsorgskostnaderna kraftigt genom införande av maxtaxa - eller mixtaxa som det egentligen borde heta sedan vi kommit överens om att avgiftstaket ska bestå av en kombination av en procentsats och ett krontal. Det är en förändring som har gjort reformen bättre för låginkomsttagare, ensamstående och deltidsarbetande. År 2003 införs också en allmän och kostnadsfri förskola för fyra och femåringar. Dessutom reformeras studiestödssystemet genom att studiemedlets bidragsdel höjs kraftigt. "Inga reformer", säger borgarna. Herr talman! Och Centerpartiet har oförskämdheten att påstå att regeringens insatser på miljöområdet i stort sett begränsas till de lokala investeringsprogammen. Det är möjligt att det omdömet är en träffande beskrivning av den förra mandatperioden. Men under de senaste två åren har det - tack vare det rödgröna samarbetet - skett stora förbättringar när det gäller miljöarbetet. Utöver de kraftiga ökningar som redan tidigare gjorts innebär vårpropositionen ytterligare förstärkningar av anslaget för markinköp, biotopskydd, marksanering, kalkning, miljöforskning och miljöövervakning. Dessutom ska planeringsmål för en kraftig utbyggnad av vindkraften utarbetas och viktiga järnvägssatsningar ska tidigareläggas. Surt, sade den centerpartistiska räven. Herr talman! Så har vi äntligen fått gehör för en av våra hjärtefrågor. Det är en reform som innebär ett stort steg på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Under de kommande tio åren ska miljörelateringen av skattesystemet öka genom att en grön skatteväxling på i storleksordningen 30 miljarder genomförs. Skatteväxlingen innebär att skatten höjs på miljöfarliga utsläpp och miljöfarlig energi samtidigt som den sänks på arbete. Vi vill sänka både inkomstskatter och arbetsgivaravgifter och hoppas att kunna få med oss Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på detta. Det är viktigt att sänka arbetsgivaravgifterna om man vill att även industrin ska omfattas av energiskattehöjningarna, och det är nödvändigt om vi ska kunna minska energiförbrukningen och de ökande koldioxidutsläppen. Vi har förbundit oss internationellt att minska våra koldioxidutsläpp, men de fortsätter att öka i huvudsak beroende på att vägtrafiken och flygtrafiken ökar. Om vi ska kunna vrida utvecklingen åt rätt håll krävs modiga klimatpolitiska beslut här i riksdagen. Det effektivaste sättet att begränsa utsläppen är att göra det dyrare att släppa ut, dvs. att höja koldioxidskatten, och det är en viktig del av en grön skatteväxling. Om det blir dyrare att använda fossila bränslen kommer den tekniska utvecklingen att stimuleras. Nya bränslen och bränslesnålare fordon kommer att introduceras på marknaden. Moderaternas populistiska förslag om sänkt bensinskatt är alltså direkt teknikfientligt. Herr talman! En fråga av mycket stor betydelse för vår livskvalitet är arbetstiden. Vi gröna har i många år arbetat för en sänkning av normalarbetstiden, i ett första steg till 35 timmar och på lite längre sikt till 30 timmar. Detta är en mycket viktig reform. Mats Odell har alldeles rätt när han säger att utbrändheten och sjukskrivningarna ökar. Men jag kan inte se att han har någon politik för att motverka detta. Det har däremot Miljöpartiet. Arbetstidsförkortning är uppenbart ett medel för att minska risken för utbrändhet och för att ge tid och utrymme för ett liv som inte bara kretsar kring arbetet. Efter flera år med ökad medelarbetstid finns det hos många en önskan om att förkorta arbetstiden. I en nyligen gjord undersökning säger 59 % av svenskarna ja till sänkt arbetstid. Det är dags nu. Mer fri tid är viktigare än kraftigt ökad konsumtion. Jag hoppas att Socialdemokraterna ska våga ta detta viktiga steg i höstens budgetförhandlingar. Den internationella solidariteten är av central betydelse. Därför är det glädjande att det finns en så bred uppslutning i riksdagen för att höja biståndet och successivt återgå till nivån 1 % av bruttonationalinkomsten. Vi tar ett rejält kliv i den riktningen genom att höja nivån till 0,81 % år 2003. Det är bara Moderaterna som, i vanlig ordning, ställer sig vid sidan om och i stället vill sänka biståndet. Jag säger i vanlig ordning, för moderaterna är verkligen mycket konsekventa i sin extrema politik. De vill sänkta biståndet, trots att världens fattiga ropar på hjälp. De vill sänka bensinskatten, trots att växthuseffekten hotar vår framtid. De vill avveckla den statliga inkomstskatten, trots att det bara gynnar dem som har det gott ställt. De vill införa en karensdag till och sänka ersättningsnivån i sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Det är gott att Moderaterna inte har något större stöd för sin politik, i alla fall inte hos alla de övriga borgerliga partierna. Det innebär också att det inte finns något samlat reellt borgerligt budgetalternativ. I vissa frågor finns det en gemensam nämnare, i andra inte alls. Men det finns inslag i mittenpartiernas, om man nu kan kalla dem så, budgetförslag som är sympatiska. Jag delar t.ex. Centerpartiets avvisande hållning till EMU och tycker att det är mycket bra att det så tydligt framgår av betänkandet att frågan ska underställas svenska folket för prövning i en folkomröstning. Jag delar Folkpartiets åsikt om att överskottsmålet för statens finanser ska höjas till 2 1⁄2 % av BNP, så att avbetalningen av statsskulden kan öka. Jag delar Centerpartiets och Kristdemokraternas önskan att garantinivån i föräldraförsäkringen ska höjas. Det är en fråga som vi har drivit och kommer att fortsätta att driva. Jag delar de borgerliga partiernas uppfattning att sambeskattningen av äkta makar ska slopas. Det är något som vi nog ska kunna ordna i höstens budgetförhandlingar, tror jag. Avslutningsvis, herr talman, en liten fråga. För att kunna finansiera sina omfattande skattesänkningar säger både Moderaterna och Folkpartiet att kommunernas verksamhet ska koncentreras till kärnverksamheten. Det skulle vara intressant att få höra deras definition på vad som ingår i kommunens kärnverksamhet. Hör sådant som kultur och fritidsverksamhet dit t.ex.?

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Matz Hammarström till hans nya uppdrag. Jag är säker på att inte bara jag utan även resten av kamraterna kommer att sakna honom i finansutskottet, men vi får kanske tillfälle att diskutera politik och annat i andra sammanhang. Jag tycker också att det är ett mycket trevligt drag att lyfta fram saker som vi är överens om. Det är just ett par sådana saker som jag vill ställa lite frågor till Matz Hammarström om när vi nu har sista chansen att göra det, nämligen detta med maxtaxan eller mixtaxan, som han nu säger att det är. Trixtaxan hörde jag Bosse Ringholm kalla den för på en presskonferens. Jag vet att Folkpartiet och Miljöpartiet är väldigt överens när det gäller vikten av alternativ inom barnomsorgen, vikten av att föräldrar ska kunna bestämma själva, vikten av att man ska kunna vara med och driva föräldrakooperativ och sådana saker. Är det då inte ett problem att ni nu har gått med på den här trixtaxan, som just innebär att allt detta inte på något sätt underlättas utan faktiskt tvärtom kommer att försvåras? Det är min första fråga. Den andra gäller skatteväxling. Där är vi överens om att det är en bra teknik. Men vi tycker att det är lite trist att ni hittills mest har gått in för en svartväxling, nämligen att man höjer miljöskatterna och sedan försvinner pengarna till något helt annat utan att det blir någon sänkt skatt på arbete. Vad har ni för strategi för framtiden för att det verkligen ska bli en grön skatteväxling och att man verkligen ska få sänkt skatt på arbete i stället för socialdemokratisk svartväxling? Den andra delen här gäller den viktiga koldioxidskatten. Vi vet ju inte var nationsgränserna går. Om man ska få till stånd någon verksam förändring handlar det ju om Europanivån och en europeisk koldioxidskatt. Hur ska ni klara det ihop med sossarna, som inte vill göra detta, när ni själva egentligen vill lämna Europasamarbetet? Detta var några frågor som jag vet att vi egentligen är överens om och som jag skulle vilja veta hur Miljöpartiet och Matz Hammarström skulle vilja konkretisera.
Herr talman! För att börja med mixtaxan och alternativen, är det lite tråkigt att samtliga borgerliga partier har målat upp en vrångbild i sina budgetmotioner om denna reforms inverkan på de fristående alternativen. Mixtaxan gäller all barnomsorg som är finansierad med kommunala medel, alltså även kooperativa och privata förskolor. Mixtaxan hotar inte på något sätt de fristående alternativen. Den innebär att mer pengar går till kommunal barnomsorg och att mer pengar också kommer att gå till de fristående alternativen, så vi utesluter inte alls några barn från samhällets stöd till barnomsorg. Men ett problem är att de föräldrar som av olika anledningar väljer att vårda barnen hemma inte får del av pengarna. För att komma till rätta med den obalansen vill vi införa ett dubbelt barnbidrag för barn i åldrarna 13 månader-3 år, och i höst kommer vi i en motion att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att bli anställd som kommunal dagbarnvårdare av eget barn. Om de borgerliga partierna stöder detta förslag, räcker det till en majoritet här i riksdagen. När det gäller skatteväxlingen vill vi, som jag tydligt deklarerade, att de höjda skatterna på energi växlas mot sänkta skatter på arbete, både sänkta inkomstskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. Vi kommer naturligtvis att driva frågan vidare att sänkt arbetsgivaravgift ska ingå i skatteväxlingen. Där delar jag Karin Pilsäters uppfattning. När det gäller CO2-utsläppen och nationsgränserna inser också jag att koldioxidmolekyler är lika farliga oavsett var de släpps ut. Vi måste alltså kombinera en grön skatteväxling i Sverige med en öppenhet för de flexibla mekanismer som nämns i Kyotoprotokollet. T.ex. är handel med utsläppsrätter nog en sak som har framtiden för sig. Men vi måste också göra någonting i det korta perspektivet nu i Sverige, och då är grön skatteväxling och höjd koldioxidskatt rätt metod.
Herr talman! Matz Hammarström tycker att det är tråkigt att vi misstolkar, men det är ju alldeles uppenbart när man läser propositionen och ser hur förslaget om maxtaxa kommer att verka att de relativt sett lägre avgifter som man kan ha inom föräldrakooperativ, där man gör en mycket stor egen arbetsinsats, kommer att försvinna. I propositionen står det att föräldrarna kanske uppfattar att det finns andra fördelar med föräldrakooperativ. Ja, det gör man, men frågan är om de är så stora att man känner att man vill betala lika mycket som de gör som inte gör några egna arbetsinsatser. Det är klart att i praktiken kommer det att försvåra för privata alternativ på olika sätt, även om det formellt sätt inte gör det. Det borde Miljöpartiet centralt ha förstått, för det tror jag att de miljöpartistiska kommunalpolitikerna runtom i Sverige förstår. De kämpar ofta sida vid sida med oss mot socialdemokrater och vänsterpartister, som vill ha allting under kommunal ordning så att de har kontroll på verksamheten. När det gäller skatteväxlingen är det bra att ni har ambitionen att sänka arbetsgivaravgiften. Men ni har ju kommit överens med dem som har ett väldigt dåligt track record, nämligen de som hittills bara har svartväxlat, dvs. höjt energiskatterna men inte sänkt arbetsgivaravgifterna. Ni får nog göra lite mer än att driva det och får nog ställa som ett oavvisligt krav att den kopplingen ska finnas. Annars kommer det att bli svartväxling även i framtiden. Jag skulle avslutningsvis också vilja passa på tillfället att ställa en lite mer retorisk fråga till Matz Hammarström om arbetstiden. Hur tycker ni att alla de saker som ni vill satsa på och det som ni ofta brukar säga att ni står för, nämligen att människor ska få ett större eget utrymme, går ihop med en lagstiftad arbetstidsförkortning? Varför kan inte folk få bestämma det själva? Jag tror att det vore oerhört mycket bättre för Sverige och för svenska folket om de fick bestämma om mer saker själva, och det gäller alldeles särskilt arbetstiden. I övrigt, herr talman, vill jag tacka Matz Hammarström för den här tiden av samarbete i finansutskottet och önska honom lycka till i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Karin Pilsäter har rätt i att kostnadsskillnaden mellan kommunalt dagis och fristående alternativ kommer att minska. Men det ser inte jag som något jättestort problem, därför att det ska inte vara kostnadsskillnaden som gör att man väljer ett fristående alternativ, utan det bör vara en alternativ pedagogik eller en alternativ driftsform. Naturligtvis kommer många höginkomsttagare - och det är väl dessa grupper som Karin Pilsäter värnar - att förlora ekonomiskt på detta, därför att kostnadsskillnaden mellan att ha barnen på fristående dagis och på kommunalt dagis blir inte lika stor för den gruppen av föräldrar. När det gäller skatteväxlingen kommer vi att jobba hårt för sänkta arbetsgivaravgifter. Jag tror att det ska gå att komma till tals med Socialdemokraterna. Vilka krav som vi definierar som oavvisliga eller inte bestämmer vi själva. När det gäller arbetstidsförkortningen fortsätter Karin Pilsäter med mytbildning om att vi inte har någon lagstiftning nu och att Miljöpartiet vill att vi ska lagstifta om detta. Vi har i dag en lagstadgad normalarbetstid på 40 timmar i veckan. Vi vill ändra definitionen i lagstiftning av vad som är normalarbetstid till 35 timmar i ett första steg och på längre sikt till 30 timmar. Det är inte så att vi vill införa lagstiftning på ett område där det inte finns någon, utan vi vill ändra texten i en lagstiftning som redan finns. Sedan är det naturligtvis upp till arbetsmarknadens parter att hitta sätt att lösa det uppdrag som ligger i en ändring av definitionen av normalarbetstiden.
Herr talman! Låt mig först ta upp frågan om ulandsbiståndet. Vi vet en sak, och det är att det inte finns någonting som har gjort så mycket för fattiga länder och fattiga människor som fri handel. Vi kan se det runtomkring i världen. I de länder och de samhällen som ägnar sig åt fri handel och öppna ekonomier har fattigdomen bekämpats genom ett växande välstånd. Samtidigt kan vi också se att i de länder som har satt sin tillit till bistånd från andra länder och som blivit alltmer beroende av bistånd har fattigdomen bitit sig fast. Det är ibland skrämmande att se resultatet när man jämför pärlbandet av de främsta svenska biståndsländerna med de dynamiska nya ekonomierna som vuxit fram. Fri handel betyder oerhört mycket för att bekämpa fattigdom. Miljöpartiet är det parti i Sveriges riksdag som mest intensivt har motverkat och bekämpat fri handel. När WTO-förhandlingarna bröt samman konstaterade Birger Schlaug att det var bra att de gjorde det. Mot bakgrund av hur verkligheten ser ut - att fri handel har gett tidigare fattiga länder och fattiga människor nytt välstånd och nya möjligheter - skulle jag vilja fråga Matz Hammarström hur ni moraliskt och ekonomiskt kan förklara att ni är det parti som mest bekämpar den fria handeln med protektionistiska argument som hör hemma i svunna tider. Sedan har jag en annan fråga som gäller familjepolitiken. Ni hade möjligheter att välja en annan utformning som innebar att föräldrarna skulle få stödet, men ni valde att kommunerna skulle få det. Jag skulle vilja be Matz Hammarström att förklara vari det kloka ideologiska vägvalet låg när ni valde att inte låta föräldrar bestämma mer genom att få stödet. I stället vill ni göra redan starka kommuner ännu starkare. Ge den miljöpolitiskt ideologiskt grundade förklaringen till varför det var bra! Varför skulle inte föräldrarna få ökad makt?
Herr talman! Vi är kritiska till fri handel i betydelsen oansvarig handel, miljönonchalant handel och socialt oansvarig handel. Vi vill motverka miljödumpning och social dumpning. Sedan kan man ju ifrågasätta EU:s funktion när det gäller fri handel. Leder EU till ökad frihandel med hela världen eller leder det till att man bygger upp tullmurar mot resten av världen? Hur var den andra frågan, Gunnar Hökmark?
Herr talman! Min första fråga var faktiskt hur Matz Hammarström moraliskt och ekonomiskt kan försvara motståndet mot den fria handel som har gett fattiga människor välstånd och välfärd. Han svarade inte på den frågan. Han svävar lite grann ut i att han är emot oansvarig handel. Det är väl lätt att säga. I grunden är det ju så att ni har motarbetat alla de överenskommelser som har varit livsavgörande för fattiga människors tillgång till världsmarknaden och nytt välstånd. Sedan flyr Matz Hammarström undan lite och talar om EU. Det har inte riktigt att göra med vad Miljöpartiet vill. Jag kan för min del säga att jag tycker att Sverige ska vara en drivande kraft för att Europeiska unionen i sin tur också ska vara en drivande kraft för fri handel. Men det vill inte Matz Hammarström. Ni söker alla argument mot den fria handeln. Den fråga som Matz Hammarström lägligt nog glömde bort handlade om varför man hellre stöder kommuner än föräldrar. Till sist har jag ytterligare en fråga som handlar om företagsklimatet. I de olika undersökningar som finns brukar man redovisa varför och hur det svenska företagsklimatet har blivit bättre. Ett av de främsta argumenten är avregleringen av telemarknaden och andra avregleringar som har skapat nya förutsättningar för företagande. Hammarström varför ni är emot andra avregleringar som skulle kunna ge fler människor på den svenska arbetsmarknaden tillgång till den nya ekonomins olika möjligheter. De skulle kunna göra sjukvården och den svenska skolan till spännande reformområden som ger bättre skola och bättre sjukvård och samtidigt också bidrar till den ekonomiska utvecklingen i dess helhet. Om ni har sett att avregleringen av telemarknaden var till nytta för hela landet, varför är ni då så benhårt emot fortsatta avregleringar? Företagsklimatet inom hela samhällsområdet skulle bli bättre med fortsatta avregleringar. Jag hoppas att Matz Hammarström kommer ihåg de här frågorna. I övrigt vill jag gärna instämma i Karin Pilsäters vänligheter.
Herr talman! Vi är kritiska till fri handel och fri marknad när frihet betyder avsaknad av ansvar och avsaknad av regler. Vi vill ha ett regelverk som garanterar schysta spelregler. När det gäller mixtaxan har vi sett problemet med att barnfamiljerna har varit ekonomiska förlorare under 90-talet. Föräldraavgiftens andel av den totala barnomsorgskostnaden har stigit från 10 % till 17 % under 90-talet. Det fanns alltså anledning att hitta en modell för att sänka föräldrarnas kostnader för barnomsorgen. Mixtaxan var en sådan modell. Vi gjorde den bättre än det ursprungliga förslaget för att den mer skulle gynna låginkomsttagare, ensamstående och deltidsarbetande. Jag beskrev förut att företagsklimatet är gott i Sverige. Avregleringen av telemarknaden har haft goda konsekvenser. Men jag känner inte alls igen Gunnar Hökmarks beskrivning att Miljöpartiet principiellt skulle vara emot avregleringar.
Herr talman! Matz Hammarström frågade mig vilka de verklighetsfrämmande besluten på Miljöpartiets kongress var. Jag är förvissad om att vi har helt olika uppfattningar om den saken, men jag kan ändå redovisa tre som jag anser helt verklighetsfrämmande ämnesområden som var uppe. Det första är medborgarlön, som jag anser är en fullständigt feltänkt åtgärd från början till slut. Det andra jag vill nämna är den kloka lokala miljöpartist som krävde att Miljöpartiets förslag i politiken skulle prismärkas. Man skulle redovisa vad Miljöpartiets olika förslag skulle kosta. Det var ett mycket verklighetsfrämmande beslut att rösta ned det förslaget på kongressen. Det tredje är detta med arbetstidsförkortningen. Ni vill ändra i den gällande arbetstidslagen på det sätt som Matz Hammarström själv har beskrivit. Matz Hammarström är inte alls bekymrad över att svenskt kapital flyr landet eftersom det kommer in utländskt kapital. Javisst, det är ju detta som är ett av de stora problemen. I och med att svenskt kapital beskattas mycket hårdare genom en dubbelskattning i det svenska ägandet är det möjligt för utländskt kapital att köpa upp svenska företag. Då strömmar utländskt kapital in i landet, Matz Hammarström. Då är det möjligt för utländska kapitalägare att köpa svenska företag. De kan noga räknat bjuda dubbelt så mycket som en svensk ägare för ett företag och ändå få samma avkastning efter skatt. Bekymrar inte detta Herr talman! Låt mig slutligen ta upp familjepolitiken. Miljöpartiet har nu sålt ut sin princip, trots allt vad Matz Hammarström säger. Nu står även Miljöpartiet för mindre tid för barnen i stället för mer tid för barnen som vi kristdemokrater står för. Jag beklagar det. Sedan är det roligt att Miljöpartiet har tagit upp ett gammalt kristdemokratiskt förslag, nämligen att man som förälder ska kunna bli anställd som kommunal dagbarnvårdare. Jag har själv, herr talman, väckt en sådan motion i kommunfullmäktige i Vallentuna. Jag tror att det var 1973 eller 1974. Men det är ändå en omväg. Varför ska föräldrarna behöva bli kommunaltjänstemän för att ta hand om sina egna barn? Det är väl mycket bättre att vi åstadkommer en valfrihet på det sätt som bl.a. vi kristdemokrater föreslår?
Herr talman! Jag trodde att Mats Odell tyckte att lön var bättre än bidrag - det skulle det nämligen bli om man var anställd som kommunaldagbarnvårdare åt eget barn. Mats Odell påstår att vi numera står för mindre tid för barnen. Men, Mats Odell, det allra bästa sättet att öka föräldrarnas tid för sina barn är att sänka arbetstiden. Därför är det beklagligt att Kristdemokraterna och övriga borgerliga partier så envist motsätter sig en sänkning av arbetstiden. Mats Odell tog upp frågan om medborgarlön. Jag tror att den frågan kommer att visa sig viktig framöver. Medborgarlön är inte något som vi kommer att genomföra i Sverige under den här mandatperioden men frågan är alltför intressant för att lämnas oprövad. I höst kommer vi att skriva en motion om grundtrygghet och då kommer det att finnas med ett avsnitt om medborgarlön. Det ska vi lägga upp på ett sådant sätt att det kanske t.o.m. kan intressera Mats
Herr talman! Jag minns mycket väl när förra språkröret Birger Schlaug häcklade förslaget om maxtaxa. Gång på gång sade han: Detta leder till mindre tid för barnen; detta i stället för Miljöpartiets dåvarande familjepolitik som skulle leda till att föräldrarna hade mer tid för barnen. Mitt enkla konstaterande, herr talman, är att Matz Hammarström nu har fört Miljöpartiet till den ståndpunkt som Birger Schlaug - i varje fall tidigare - ville undvika. Jag vill passa på att gratulera Matz Hammarström till hans nya uppgifter som språkrör och tacka för den trivsamma debatt som vi haft i finansutskottet under den tid som Matz Hammarström suttit med där.
Herr talman! Vår huvudinvändning mot maxtaxeförslaget var att det hade fördelningspolitiska brister. De bristerna har vi nu rättat till genom att omstöpa maxtaxan till en mixtaxa. Jag vidhåller att bästa sättet att öka föräldrarnas tid för barnen är att sänka arbetstiden, inte att hitta olika sätt att konstruera barnomsorgen eller taxorna.
Herr talman! Matz Hammarström inledde sitt anförande med att uttrycka bekymmer över Centerpartiets samarbetspartner. Jag kan väl då kontra med att jag är väldigt bekymrad över den majoritet som i dag finns och som prisas i det ena inlägget efter det andra när det gäller möjligheterna att samarbeta, hur sams man är osv. Ett av de tre partierna har dock en partistämma som domineras av bekännande kommunister. Det tycker jag är mycket bekymmersamt. Jag hade egentligen tänkt ta upp regionalpolitiken och maxtaxan. Det budgetförslag som Miljöpartiet har skrivit under cementerar en utveckling där man lägger ned arbetsförmedlingskontor, försäkringskassekontor och polisstationer. Det blir inga anslag till vägarna. Man aviserar en vrålhöjning av bensinpriset. Man har alltså skrivit under på detta och placerat sitt parti i en politisk riktning som innebär en storskalig centraliseringspolitik. Man ökar de regionala klyftorna rejält eftersom man dels drar undan verktyg för kommunal och regional utveckling, dels inte gör några reformer som är av det slaget att situationen förbättras regionalpolitiskt. När det gäller maxtaxan är det bara nys att prata om mix, eller trix. Det är ju Göran Perssons maxtaxeförslag, något justerat i kanten. Det är alltså ett förslag som innebär att man diskriminerar 25 % av Sveriges barn som inte deltar i den offentligt betalda barnomsorgen med hjälp av skattepengar. Det är ett maxtaxeförslag som innebär att man minskar valfriheten, ett maxtaxeförslag som fördelningspolitiskt fortfarande är heltokigt. En höginkomsttagare kan med det här förslaget tjäna 1 000, 2 000 eller 3 000 kr i månaden medan en låginkomsttagare, t.ex. en ensam mamma, kanske tjänar en hundralapp eller två i månaden. Det är inte fördelningspolitik!
Herr talman! Det var mycket på en gång. Lena Ek säger att det inte blir något anslag till vägarna. Men det finns pengar i vårpropositionen som prioriteras för vägunderhåll. Lena Ek talar om aviserad vrålhöjning av bensinpriset. Jag vet inte om vårpropositionen eller tidningsreferat av mitt anförande på kongressen åsyftas. Om det är fråga om det sistnämnda så hänvisade jag där till en OECD-rapport som säger att om vi vill komma till rätta med de höjda och ökande koldioxidutsläppen bör bensinpriset i Sverige år 2015 ligga på 30 kr. Man vill ha en successiv höjning med 7 % per år. Det intressanta är att man gärna lyssnar på OECD rapporter där det sägs att man ska sänka kapitalskatter eller förmögenhetsskatten. Men om en OECD-rapport säger att bensinskatten ska höjas lyssnar man inte - inte ens i Centern, som ju ibland påstår sig vara ett grönt parti. Så till maxtaxan, mixtaxan. Det är en avsevärd förändring, Lena Ek, i själva grundkonstruktionen när man kombinerar procent av bruttoinkomsten med ett krontak; detta jämfört med att bara ha ett rakt krontak. Dessutom är nivån höjd jämfört med det ursprungliga förslaget. Valfriheten för föräldrarna minskas inte, dock med ett undantag och det gäller då de föräldrar som av olika anledningar väljer att vårda sina barn hemma. Den frågan har jag sagt att vi ska återkomma till i höst. Vi kommer att lägga fram ett förslag. Stöd det, så fixar vi den obalansen!
Herr talman! Fortfarande är det så att maxtaxeförslaget gör att höginkomsttagare tjänar 1 000, 2 000 eller 3 000 kr i månaden. Låginkomsttagare - ensamma mammor, arbetslösa och studerande - tjänar kanske ingenting. De tjänar 100 eller 200 kr i månaden. Så är det ju fortfarande. Dessutom var Karin Pilsäter och Matz Hammarström alldeles nyss överens om att valfriheten minskas. Fortfarande är det fråga om diskriminering av vart fjärde svenskt barn. Det gäller då dem som valt att inte ha den offentligt, via skatter, betalda barnomsorgen. Att det är en diskriminering av just den gruppen kommer man inte ifrån. Miljöfrågorna är väldigt intressanta. Klimatkommittén - som vi båda följt med stort intresse eftersom vi ändå har ett gemensamt miljöintresse, om än från väldigt olika utgångspunkter - visar att det är bra med åtgärder i Sverige. Men det riktigt stora problemet är de gränsöverskridande miljöföroreningarna i Europa. Vi har en mekanism för att ta hand om dem, nämligen Sett till förhandlingarna med EU:s ansökarländer tillhör miljöfrågorna tillsammans med frågorna om demokrati och fördelningspolitik de absolut viktigaste områdena. Redan diskussionen om medlemskap har när det gäller miljöpolitiken åstadkommit en väldig press i de här länderna, som ju har ett enormt behov av att förbättra sitt arbete på det här området. Detta samarbete vill Miljöpartiet gå ur - åtminstone har det varit så hittills, har jag förstått. Men det är ju samarbetet i den organisationen som på ett europeiskt plan faktiskt kan sätta press på och verkligen förändra utvecklingen, som måste förändras när det gäller miljöpolitiken. Jag tycker att det är sorgligt att Miljöpartiet tillsammans med de två andra partierna nu styr den långsiktiga ekonomiska inriktningen på ett sådant sätt att de regionalpolitiska klyftorna förvärras. Slutligen vill också jag önska Matz lycka till på sin nya post som jag tror att han kommer att fylla alldeles utmärkt väl. Tack för ett trevligt samarbete i finansutskottet!
Herr talman! Jag får passa på att tacka dem som har tackat mig. När det gäller EU och miljön vill jag säga följande. Än så länge är vi med, Lena Ek. Vi har sett till att miljöfrågan har kommit upp som en av de tre högst prioriterade frågorna under Sveriges ordförandeskap. Vi ska alltså driva detta med miljön i EU. Lena Ek lovade tidigare, och frågar Miljöpartiet, om skolan. Det är lite knepigt i det här sammanhanget. Centerpartiet talar om att höja de generella statsbidragen med blygsamma 500 miljoner kronor år 2001. Men vad händer när de pengarna kommer i påsen till kommunen? Jo, då sänker borgerligt styrda kommuner med centerpartister i ledningen skatten eller också prioriterar man annat. Det finns åtskilliga exempel på sådant. Skolan är en kommunal fråga, så där talar Lena Ek och Centerpartiet lite grann med kluven tunga. Det står i budgetmotionen att man slår vakt om kommunaliseringens fördelar. Man vill alltså inte gå in och öronmärka pengar. Samtidigt tror man att man ska kunna uträtta underverk i skolan genom att anslå 500 miljoner kronor mer i det generella statsbidraget men det fungerar inte så.

Herr talman! Den som har lyssnat under de här timmarna på förmiddagen till den ekonomiska debatten, och den som eventuellt har läst de borgerliga partiernas motioner kan ibland få intrycket av att det är en annan värld vi lever i än den vi har utanför det här huset. Gunnar Hökmarks anförande var väl en bekräftelse på det. Jag läste i Moderaternas budgetmotion, och så här står det: "Med vårpropositionen markerar regeringen en klar kursändring vad gäller den ekonomiska politiken. Borta är det reformtänkande som till stor del präglade svensk politik under 1990-talet." Jag tror inte att någon svensk utanför det här huset skulle känna igen sig i en sådan beskrivning. 1990 talet förknippar nog ingen svensk utanför Moderata samlingspartiet med något reformtänkande. 1990 talets första år var ju en lång eländeshistoria med budgetunderskott, utlandslån, 500 % ränta, växande statsskuld osv. Det var ekonomisk misär, som skapades under regeringen Bildt. Den andra halvan av 1990-talet var en lång kämpig historia där den socialdemokratiska regeringen från 1994 och framöver fick budgetsanera, budgetsanera och budgetsanera. Nu är 1990-talet dessbättre över, och vi har kommit in i en reformmöjlighet och en reformtid. Då försöker moderaterna vända på historiebeskrivningen, och säger att det är tvärtom. Det är andra partier som ibland brukar förknippas med historieförfalskningar, men jag inser att nu har Moderaterna tagit ledningen i historieförfalskarligan med den typen av beskrivning. Inledningen på det nya årtusendet 2000 är att vi nu efter de här tuffa åren äntligen har råd med reformer. Vi ska inte vara förmätna och tro att vi kan klara alla reformer med en gång, utan vi måste prioritera hårt. Vi måste hålla i pengarna för att det ska kunna bli en reformperiod som varar inte bara i ett år utan i många år under åren framöver. Därför har vi satsat mycket i vårpropositionen på att vår budget för 2001 ska handla just om framtiden - om våra barn. Det blir en satsning på barnen med över 10 miljarder kronor de närmaste åren. Vi satsar på jobben, på sjukvården, på de sämst ställda pensionärerna, på studiestödet, på polisen, på rättsväsendet, på miljön, på de lokala investeringsprogrammen, på de arbetslösa och på att skaffa nya jobb, på tandvården och på högskolan. Jag skulle kunna fortsätta med alla de områden som vi nu har skapat ett utrymme för i denna vårproposition. Det är faktiskt - och det finns skäl att säga det - en vårproposition som präglas av den period som Sverige nu kan uppleva, och man får gå tillbaka till min företrädare Gunnar Strängs tid som finansminister på 60-talet för att finna en lika god och balanserad ekonomisk utveckling som nu. Jag vill gärna tacka finansutskottet, och särskilt dess ordförande Jan Bergqvist för ett gott samarbete och en god behandling av den ekonomiska vårpropositionen. Jag vill också rikta ett särskilt tack till företrädarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet i finansutskottet och i andra sammanhang där vi har diskuterat och hanterat vårpropositionen. Som tidigare har sagts från talarstolen här har det lett till ett mycket gott resultat och en fantastisk inledning på 2000-talet med den ekonomiska politiken. Vi presenterade vårpropositionen för ett par månader. Det som har hänt sedan dess är snarast att utvecklingen om möjligt har blivit ännu bättre än i mitten på april. Vi har passerat den gräns som få trodde var möjlig. Sverige har i dag faktiskt lägre räntor än vad Tyskland har. Det gäller både den långa svenska räntan, som ligger och pendlar några hundradels procentenheter under och den s.k. reporäntan, som ju sätts av Riksbanken. Detta sker samtidigt som den svenska tillväxten är betydligt högre än den tyska. Detta tycker jag är oerhört viktigt. Inte minst i den här kammaren har det nämligen under hela 90-talet ständigt refererats till ränteutvecklingen och räntemarginalen mot Tyskland. Under Bildtregeringen hade vi en fantastisk räntemarginal på över 400 punkter, eller över 4 %, högre ränta i Sverige än i Tyskland. I dag är det tvärtom. Sverige har en lägre ränta än vad Tyskland har. Detta har möjliggjorts tack vare en mycket konsekvent ekonomisk politik under andra halvan av 90 talet. Det finns skäl att ställa en fråga till Moderaternas företrädare: Varför har det som ni länge har hävdat vara omöjligt nu plötsligt blivit möjligt - och blivit möjligt med den socialdemokratiska ekonomiska politik som ni hela tiden har bekämpat? Den vårproposition som vi nu behandlar i riksdagen har i stor utsträckning ett framtidsperspektiv. Det är framför allt barnen som är vårt framtidsperspektiv. Jag tror aldrig att Sveriges riksdag tidigare har ställts inför en kraftigare satsning på barnen än den som vi nu föreslår. Den är i tiomiljardersklassen. Den 1 januari nästa år höjs barnbidragen och studiebidragen med ytterligare 100 kr per barn och månad, på samma sätt som gjordes i år. Flerbarnstilläggen höjs. Vi får dessutom en rätt för arbetslösa att behålla sin plats i förskolan. Den 1 januari 2002 införs rätt för syskon att behålla sin plats på dagis även när mor eller far är barnledig med yngre syskon. Samma dag införs en maxtaxa i barnomsorgen, och det satsas en halv miljard kronor mer för att förbättra kvaliteten i barnomsorgen. Det blir fler vuxna, fler anställda, i barnomsorgen. Det är något som många efterfrågar. Vi inför ytterligare en särskild pappamånad i föräldraförsäkringen. 2003 kommer den allmänna förskolan. Maxtaxan är för oss socialdemokrater naturligtvis en väldigt viktig reform. Den gynnar både barn och barnens föräldrar. Den har en god marginaleffekt därför att den ger fler människor, inte minst fler kvinnor, chansen att komma ut i arbete, och detta med betydligt bättre ekonomiska villkor än i dag. Det kan helt enkelt löna sig mycket bättre att arbeta i fortsättningen med maxtaxan. Samtidigt är detta ett viktigt steg för att göra barnomsorgen till en del av den generella välfärden. Man kan sammanfatta det hela och säga: Hela den här politiken handlar helt enkelt om att skapa bättre förhållanden för våra barn, för deras föräldrar och därmed också en bättre framtid i Sverige. Men det finns också många andra områden där vi förstärker våra insatser, som jag nämnde inledningsvis. Det är exempelvis glädjande att se att vi nu har möjlighet att förstärka den internationella solidariteten, och kan stärka biståndet avsevärt under åren framöver. Detta var ett viktigt tema på den socialdemokratiska extrakongressen för några månader sedan, där vi ville flytta fram positionerna med biståndet och biståndsmålet. Detta kan vi nu börja förverkliga. Det är många, även från de borgerliga oppositionspartierna, som har sagt i dag här att regeringens ekonomiskpolitiska strategi har varit framgångsrik. Den bygger på stabila offentliga finanser och goda förutsättningar för privat sysselsättning och företagande. Den innebär framför allt en förstärkning av arbetslinjen, kraftiga satsningar på utbildning och en väl fungerande arbetsmarknad. Grunden för att nå full sysselsättning och låg arbetslöshet ligger i att vi inte äventyrar det som vi redan har uppnått. Det är nämligen ingen självklarhet att den goda ekonomiska situation som vi nu befinner oss i varar under åren framöver. Den måste befästas genom att vi i fortsättningen också har sunda offentliga finanser och prisstabilitet som en alldeles naturlig utgångspunkt. Jag vet att det finns de som är frestade att överge uppsatta utgiftstak. Men jag tror att utgiftstakens betydelse inte nog kan överskattas. De är ju också en riktlinje för att vi inte bara ska leva för stunden, utan för morgondagen och för framtiden. Därför måste vi förbereda oss för att ha råd med offentliga utgifter också i sämre ekonomiska tider. Därför kan vi inte tillåta att kostnadsutvecklingen drar i väg. Jag vill inte en gång till vara med om att vi ska tvingas till stora sociala nedskärningar som en följd av oreda i samhällsekonomi och en för stor utgiftskostym. Jag är övertygad om att också våra samarbetspartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, delar den uppfattningen. Sverige har nu genom den här nya ekonomiska situationen en möjlighet att gå tillbaka till full sysselsättning. Krisen under 90-talet har inneburit att alltför många i förvärvsaktiv ålder ställs utanför arbetsmarknaden. Delaktigheten har minskat, och marginaliseringen har ökat. Det finns en mycket entydig lärdom som jag inte minst personligen har upplevt av arbetsmarknadspolitikens historia, och det är att om vi inte utnyttjar den nuvarande konjunkturuppgången för att ge de grupper som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden - våra invandrare, långtidsarbetslösa, arbetshandikappade - en chans att komma in så kommer det bara att vara ännu svårare när konjunkturen vänder om ett antal år. Det är därför som vi också i vårbudgeten föreslår en offensiv just för jobb och rättvisa. Man kan säga att vi har tre olika grupper av förslag som handlar om jobben för att nå 4-procentsmålet när det gäller arbetslösheten i höst och för att nå det långsiktiga målet Det handlar för det första om insatser för att minska arbetslösheten som i mycket handlar om att rikta sig till de långtidsarbetslösa. Där tycker jag att kammaren kan notera att den reform som infördes för något halvår sedan och som riktar sig just till långtidsarbetslösa och ger dem chans att med ett statligt stöd få vanliga jobb har varit en succéartad insats just för långtidsarbetslösa. Det är 10 000 långtidsarbetslösa som har fått jobb under detta halvår, och det är verkligen en oerhört stor framgång. Vi går vidare på detta område med ytterligare förslag som riktar sig just till de långtidsarbetslösa. För det andra gör vi också en rad insatser som handlar om att öka sysselsättningen och tillväxten. Jag har nämnt en sak som jag tror har oerhört stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, nämligen maxtaxan. Men det finns också förslag som är riktade till just de arbetshandikappade, nämligen lönebidragen som har stor betydelse och som vi föreslår ska öka åren framöver. Ett område som är viktigt ur sysselsättningssynpunkt är våra arbetsplatser. Det är viktigt att vi kan vara framgångsrika när det gäller att bekämpa ohälsan på våra arbetsplatser och i våra arbetsmiljöer.

Vi har i dag inte någon sjukskrivningsfrekvens som är i närheten av den som vi hade i slutet av 80 talet och i början av 90-talet, men det finns en viss tendens till ökning under senare tid, och det är den utvecklingen som vi vill bryta så att vi inte kommer tillbaka till de nivåer som vi hade för tio år sedan. Därför är det oerhört viktigt att vi får till stånd ett bra samarbete på detta område. Det är ingenting som vi kan fatta beslut om själva i kammaren, utan det är någonting som fordrar alla dessa medverkandes insatser som jag tidigare nämnde. Det finns många fler konkreta saker bland det trettiotal förslag som vi har i vårpropositionen som ökar sysselsättningen i fortsättningen. Det tredje och sista området som vi också har markerat på jobbområdet handlar om våra invandrare, där vi förstärker arbetsförmedlingarna med särskilda resurser för våra invandrare och ger kompletterande utbildning både i svenska språket och på annat sätt för invandrare som t.ex. har högskoleutbildning men som behöver komplettering för att kunna utöva sitt tidigare yrke även i Sverige. Vi försöker skräddarsy utbildningar för t.ex. tvåspråkig personal inom primärvård och äldreomsorg. Det är ett bra exempel också på hur många av våra invandrare som kom till Sverige på 50 och 60-talen nu kommer upp i sådana åldrar att de blir delaktiga i äldreomsorg eller någon form av sjukvård och där det behövs tvåspråkig personal och där många kan göra stora insatser. Vi gör särskilda insatser inte minst när det gäller rådgivningsverksamhet för de invandrare som vill starta eller driver småföretag, vilket också är en viktig insats när det gäller utvecklingen av fler jobb åren framöver. Alltsedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994 har vi konsekvent prioriterat insatser för vård, skola och omsorg. Det var till att börja med naturligtvis svårt att skapa ett ekonomiskt utrymme för detta när vi samtidigt skulle budgetsanera. Och i takt med att ekonomin har blivit bättre har vi också kunnat höja nivån, och nu handlar det om en nivåhöjning på drygt 20 miljarder kronor mer till skola, vård och omsorg jämfört med i mitten av 90-talet. Men, och det är väl det mest anmärkningsvärda just nu, den största ökningen sker faktiskt när det gäller den ekonomiska tillväxten, och den innebär att kommunerna via sina inkomstskatter i år får 28 miljarder kronor mer och nästa år 22 miljarder kronor mer. Det innebär att de egna intäkterna till kommuner och landsting växer så kraftigt att det bör ge möjligheter för de flesta kommuner och landsting att kraftigt kunna förbättra sina verksamheter i fortsättningen. Till sist vill jag bara säga några ord om skattepolitiken. Vi har under den här mandatperioden ett nytt skede i svensk skattepolitik. Den goda utvecklingen av svensk ekonomi har alltså möjliggjort skattesänkningar som både stimulerar tillväxt och en ökad rättvisa. Och i motsats till tidigare skattesänkningar i början av 90-talet är det finansierade skattesänkningar, vilket moderaterna särskilt kanske bör uppmärksamma. Vi skrev också i vårpropositionen att vi i samband med budgetpropositionen i höst ska göra en förnyad bedömning av det samhällsekonomiska utrymmet. Det är då tre områden som är centrala för oss. Det handlar för det första om att vidmakthålla god budgetdisciplin, för det andra om låg inflation och för det tredje om låga nominella löneökningar. Om det mesta tyder på att dessa faktorer är på plats kan vi också i budgeten i höst föreslå en fortsatt sänkning av skatterna. För mig som socialdemokrat står skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare i första rummet, och det tror jag också att det finns en bred majoritet för här i kammaren. Den stora skiljelinjen i svensk skattepolitik finns faktiskt mellan moderaterna och alla oss övriga. Moderaternas huvudförslag i deras motion är att avskaffa den statliga skatten. Jag tycker att det som moderaterna föreslår är fördelningspolitiskt stötande. Jag ska inte recensera moderaternas skatteförslag. Jag ska i stället citera statsvetaren Erik Åsard som skrev följande på en debattsida i en av våra morgontidningar för ett tag sedan. "Nyligen presenterade moderaterna ett förslag om att avskaffa den statliga inkomstskatten och i stället införa en 'platt skatt' -. Detta är en idé som länge omhuldats av konservativa amerikanska tankesmedjor Förslaget går idémässigt tillbaka på den 'nedsippringsteori' som nådde stor spridning under Ronald Sedan fortsätter Erik Åsard: "Denna ideologi som illa klarade mötet med 90 talets krisekonomi, bär fortfarande upp moderaternas skattepolitiska resonemang. I USA är idén om en 'platt skatt' - i dag omstridd, och det republikanska partiet har ännu inte gjort den till sin. Ledande konservativa politiker inser svårigheten med att sälja förslag som så uttalat skulle gynna höginkomsttagarna. Guvernör George W Bush, som blir republikanernas presidentkandidat i sommar, har det till exempel inte på sitt program." Gunnar Hökmark, hur kunde ni moderater i Sverige hamna så snett i skattedebatten? Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu ska fatta beslut om är ett bra betänkande. Det är en politik för jobb, tillväxt och rättvisa. Det är en politik för utveckling och jämlikhet. Det är en politik för barn och barnfamiljer. Det är en politik som vi kan vara stolta över. Kort sagt är det en politik för framtiden.

Herr talman! Finansministern börjar med att ifrågasätta om vi lever i olika världar. Jag tror att han har rätt på en punkt, att vi lever i olika begreppsvärldar. Bosse Ringholm använder ordet reform synonymt med statlig utgift. Jag tror att för oss andra på den borgerliga kanten har ordet reform en något annan betydelse. Telelagen har nämnts här. Låt mig bara konstatera att när jag som ansvarigt statsråd och föredragande för den nya telelagen kunde konstatera att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motarbetade den reformen med näbbar och klor så byggde det på en ideologisk insikt som de då hade och nu tydligen har övergivit, vilket gläder oss. Men en reform innebär ju att man gör någonting bättre. Man skapar ett mervärde genom att göra något enklare och bättre. Och i fråga om detta efterlyser vi åtgärder från regeringssidan. Herr talman! Äntligen har vi råd med reformer, säger Bosse Ringholm, och börjar strö pengar över landet. Han satsar på barnen, jobben och de arbetslösa ungefär som om han äger medborgarnas pengar och nu är beredd att ge tillbaka lite grann på de här områdena. Vi vill se en annan utveckling där medborgarna får behålla mer av sina egna inkomster. Det skulle vara intressant att få höra vad finansministern säger om den framtida utvecklingen på det området. Det har talats om skattesänkningar, men väldigt lite konkret har ännu kommit ut. Det finns de som är frestade att överge det fastlagda utgiftstaket, säger finansministern. Detta är dagens understatement. Vi har ju nyss haft en partikongress som har slagit fast att de ska bort helt och hållet. Därför måste slutligen min fråga till finansministern bli: Hur ser ert alternativ ut tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet? Stämmer det att er partistyrelse har överlåtit till verkställande utskottet eller partiledningen att sköta uppbrottet från vänstersamarbetet? Ni är ju inne i en upplösningsprocess av ert regeringsalternativ. Nu finns det ett nytt alternativ med fyra partier som blir mer och mer sammansvetsade om en gemensam politik. Hur ser socialdemokraternas framtida regeringskamrater ut?
Herr talman! Mats Odell tycker att det är viktigt att varje person får möjlighet att behålla mer av sina egna pengar. Jag delar den uppfattningen. Det är det som regeringens ekonomiska politik går ut på, på minst två olika sätt. Det första är att vi har haft en bättre reallöneutveckling under senare tid än på mycket länge. Den ekonomiska politiken har möjliggjort att vi för det första har haft en mycket låg inflation eller ingen inflation alls under långa perioder. För det andra har den också gett utrymme för en löneutveckling på arbetsmarknaden som gjort att vi har haft en reallöneutveckling som är den bästa på kanske flera årtionden. Det andra är att vi via de skattesänkningar som framför allt riktades till låg och medelinkomsttagare via kompensationen av egenavgifterna från årsskiftet har möjliggjort att folk kan få behålla en större del av sin egen inkomst. Men det kanske allra viktigaste för väldigt många människor i vårt land är att få möjlighet till en egen inkomst via ett eget jobb. Ingen annan än den socialdemokratiska regeringen har kämpat så hårt och intensivt för att just sätta arbetslöshetsfrågorna, jobbfrågorna i centrum. Jag har lagt märke till att när de fyra borgerliga oppositionspartierna har framträtt här under förmiddagen har de inte strött många ord över sysselsättningsfrågor och jobbfrågor. Framför allt har de inte haft särskilt många konkreta konstruktiva förslag på det området. Till sist, Mats Odell, borde väl Mats Odell som gör anspråk på att vilja regera ihop med moderaterna vara något bekymrad över att samtidigt som han föreslår vissa utökningar av verksamhet, sjukvård och annat vill moderaterna skära bort 15 miljarder kronor just på vårdområdet och de centrala välfärdsområdena. Det skulle innebära 50 000 färre anställda i sjukvården. Det borde väl bekymra Mats Odell.
Herr talman! Den ekonomiska tillväxten är för närvarande god. Men jag nämnde i mitt inledningsanförande att Långtidsutredningen pekar på att till 2015 ser man en tillväxt i genomsnitt på 1,9 %. Efter 2008 är vi nere i någonstans kring 0,8 % tillväxt. Det här är det som borde bekymra regeringen. Jag hoppas att finansministern, när vi nu diskuterar riktlinjerna för den ekonomiska politiken, något utvecklar det. Hur vill man möta både den demografiska utvecklingen och den utveckling som ligger i den försämrade tillväxten? Måste vi inte vårda de lättrörliga skattebaserna i den alltmer globaliserade ekonomi vi lever i? Är det möjligt för regeringen att tänka sig att göra något åt att vi faktiskt har de högsta skattesatserna på de bredaste skattebaserna med den absolut effektivaste skatteindrivningen samtidigt som vi har fri rörlighet på kapital? Är det ett dilemma som det är möjligt för regeringen att ideologiskt komma över tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att t.ex. dubbelbeskattningen på svenskt risksparande driver kapital ur landet, att förmögenhetsskatten är något som dels straffar ett ansvarigt beteende från medborgarnas sida, dels driver svenskt kapital ur landet? Måste vi inte ta tag i dessa långsiktiga politiskt faktiskt svårhanterliga frågor om vi ska klara framtidens utmaningar?
Herr talman! Mats Odell är mycket mångordig, men på två repliker gånger två minuter - fyra minuter - lyckas han inte på något sätt kommentera det som i varje fall jag upplever som mycket märkligt men som han uppenbarligen inte ens tycker är ett bekymmer. Det är att han vill samregera och påstår att det finns ett gemensamt borgerligt alternativ med ett moderat samlingsparti som vill skära bort 15 miljarder kronor från viktiga välfärdsområden. Alldeles nyss har den socialdemokratiska regeringen gjort upp om försvaret med Centerpartiet, ett annat borgerligt parti, om att förstärka sjukvården med 8 miljarder kronor. Det gillar inte moderaterna. Moderaterna skär bort 15 miljarder kronor ur välfärden. Det är detta moderata parti som Mats Odell ska var stödtrupp till i en tänkt borgerlig regeringskonstellation. Men om detta hade han ingenting att säga. I stället ägnar han mer tid åt att diskutera vad som händer om åtta, tio, femton år med den svenska tillväxten. Låt oss gärna diskutera det, men låt oss ha som utgångspunkt att den goda tillväxt vi nu har, år 2000 och förhoppningsvis år 2001, ska vi kunna förmera under en längre period om vi beter oss klokt. Det kan vi göra om vi satsar mer på att låta fler människor komma ut på arbetsmarknaden och ser till att företagen får bra arbetskraft, om vi satsar mer på utbildning och tar hänsyn till att vi har, som Mats Odell sade, en demografisk utveckling som är lite utmanande för framtiden eftersom vi vet att det blir färre personer i förvärvsintensiv ålder. Det har vi verkligen förberett både genom den inriktning som finns i vårproposition och genom det material som har tagits fram t.ex. i Finansdepartementets långtidsutredning. Det är en spännande framtidsdebatt. Men jag noterar till sist att debatten just nu om det oerhört stora gapet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i synen på välfärden och skatterna tycks Odell vilja glömma så fort som möjligt.
Herr talman! Finansministern har för vana att upprepa saker gång efter gång, oavsett om de är sanna eller ej. Det försvårar all meningsfull politisk debatt. Det är som finansministern säger att det som är avgörande för kommuner och landsting är tillväxten i ekonomin och den växande skattebasen. Därför ser vi nu att landsting och kommuner får mer och mer resurser. Det är inte sant att vi vill skära ned på sjukvården. Det är inte sant. Men Ringholm upprepar det och kommer att upprepa det därför att det är skrivet på de karbonpapper han har med sig till dessa debatter. Jag skulle vilja säga ytterligare en sak när det gäller den debatt som har varit här i dag. Ni saknar reformpolitik och ni saknar budgetpolitik. Det är t.o.m. så att finansministern när han började sitt anförande ironiserade över det som är 90-talets reformer och som har gett de många olika möjligheter vi i dag ser i företagande och näringsliv. Men var inte telemarknadsavregleringen en reform värd att lyfta fram? Det brukar ju i alla fall Björn Rosengren göra. Ringholm att telemarknadsavregleringen var en bra reform? Då vill jag också ställa frågan: Varför vill han inte gå vidare inom andra områden för att öppna för konkurrens och företagande? Det är det som är problemet. Vi har en bra ekonomi i Sverige, men det är en dålig ekonomisk politik ni för i dag. Ni lägger inte grunden för att det ska gå bra för Sverige under de kommande åren. Ni tar inte hänsyn till den växande arbetskraftsbristen. Ni tar inte hänsyn till den växande segregationen. Ni tar inte hänsyn till det faktum att många människor, många fler än de ni möter i de öppna arbetslöshetsköerna, står utan arbete. Ni genomför inte det som är morgondagens reformer. I ställer låter ni utgifterna skena i väg. Vi har i dag den snabbaste utgiftsökningen under mycket lång tid i statens finanser. De utgiftstak som ni har fastställt handlar om 82 miljarder. Likväl kommer ni att övertrassera det enligt Ekonomistyrningsverket, och likväl budgettricksar ni. Jag skulle vilja att finansministern svarar på frågan: Varför kan ni inte ta tag i den budgetutvecklingen?
Herr talman! Gunnar Hökmark har uppenbarligen svårt att bestämma sig för om han ska stå på det ena eller det andra benet. Han försöker köra den dubbla taktiken. Å ena sidan säger han att det inte längre genomförs några reformer i Sverige. Det finns inga reformer i vårpropositionen. Å andra sidan säger han: Jag vill varna för kostnadsutvecklingen. Jag vill varna för att ni gör av med så mycket pengar. Det vore kanske bra om Gunnar Hökmark och moderaterna bestämde sig för vilken av argumentationslinjerna man ska använda. Det är sant att vi har väldigt många reformer i vårpropositionen, som jag också har räknat upp här. Det är sant att vi har mycket hårt hävdat principen om utgiftstaket för att hålla kontroll på utgifterna. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Men det är lika sant att moderaterna velat minska statens insatser. Jag säger lite vänligt att moderaterna vill plocka bort åtminstone 15 miljarder från välfärden. Jag skulle kunna gå mycket längre genom att exempelvis säga nej till de 8 miljarderna från försvarsöverenskommelsen som regeringen och Centerpartiet har gjort. De 8 miljarderna går till sjukvården. Det finns ytterligare ett antal insatser där man vill försämra. Det gäller arbetslöshetskassan, sjukförsäkringen och andra saker. Åtminstone 15 miljarder vill man plocka bort från välfärden. Jag tycker inte att Hökmark behöver bli upprörd över det. Det är hans egen politik. Jag upprörs som socialdemokrat över en sådan politik, men jag förstår inte varför han själv är upprörd över sin egen politik, eftersom det är den politik han vill ha. Vi behöver mer konkurrens på ett antal områden i Sverige i dag, Gunnar Hökmark. Det gäller t.ex. oljebolagen. De har under senare tid höjt priserna rätt ordentligt med hänvisning till dollarkurser och allt annat som höjs. Nu har dollarkursen gått ned 50, 60 öre de senaste veckorna. Jag har ännu inte sett något bensinbolag som med den motiveringen har sänkt priset.